Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Frågorna i kulturutskottets betänkande KrU11 om jämställd idrott m.m. har i stor samstämmighet behandlats av utskottet, och har som synes inte resulterat i några reservationer. Som utskottsföreträdare anser jag att jämställdhetsfrågorna inom idrotten är mycket viktiga. Utskottet har klargjort detta i föreliggande betänkande, och även vid tidigare behandling av dessa frågor. De frågor som tas upp i det särskilda yttrandet om idrottsrörelsens jämställdhetsmål m.m. behandlas i den s.k. Fritidsutredningen, som nu är ute på remiss. Utskottet anser därför att resultatet av utredningens slutbetänkande inte bör föregripas. Jag yrkar därför bifall till utskottets enhälliga hemställan som helhet i betänkandet.

Herr talman! Utskottets avslag på motionerna är inte ett uttryck för att dessa inte är bra, precis som Lars Lilja sade. De avslogs därför att det var formellt riktigt att göra så, med hänvisning till den praxis som finns, och med anledning av att frågorna kommer att behandlas när propositionen, som bygger på Fritid i förändring, kommer. Därmed inte sagt att frågan är mindre viktig. Riksidrottsförbundet har långt kvar innan de fastlagda målen är uppfyllda. Även om utredningen Fritid i förändring är en bra beskrivning av läget, är risken stor att de ekonomiska frågorna återigen sätter krokben för den vilja vi politiker har att få en rättvis fördelning av medel inom idrotten. Fördelningen skall vara rättvis i flera avseenden, t.ex. för män och kvinnor, invandrare och svenskar, handikappade och icke handikappade. Det är viktigt att få minoritetsgruppers situation belyst. I Fritidsutredningen tar man på s. 123 upp invandrarnas situation. Idrott är ett sätt för de här grupperna att komma in i det svenska samhället. Att använda idrotten för att motarbeta främlingsfientlighet tror jag är en bra metod. Idrott finns ju nästan överallt i världen, och dess språk är universellt. Detta gör att språk och etnisk bakgrund inte har någon betydelse för den som vill göra sig gällande. Man kan därför genom idrotten visa att man duger och bli respekterad som man är. Med anledning av detta avser jag att återkomma i budgetarbetet med krav på särskilda satsningar på idrott som en hjälp till integration. Jag vill passa på att fråga om någon av de socialdemokratiska ledamöterna här vet när den proposition som skall bygga på betänkandet Fritid i förändring väntas komma. Kanske kan Lars Lilja, som har varit uppe i debatten, svara på det. Fritidsutredningen kom bl.a. fram till att stat och kommun satsar mer på idrott än på kultur, mer på anläggningar än på fritidsgårdar och mer på pojkar än på flickor. Så borde det faktiskt inte vara. Därför föreslår man bl.a. vad gäller statlig verksamhet - att jämställdhet skall vara ett övergripande mål i statens bidrag och övríga styrmedel inom fritidsområdet och - att riktlinjer för statlig fritidspolitik utformas och att denna utgår från jämställdhet.

Herr talman! Listan kan göras lång, och Fritidsutredningen tar upp många goda förslag till förbättringar. Jag vill därför upprepa frågan om när propositionen kommer, så att vi verkligen på allvar kan börja arbeta med de här så viktiga frågorna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tillsammans med ledamöter från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet fogat ett särskilt yttrande vid utbildningsutskottets betänkande. Bakgrunden till yttrandet vill jag gärna helt kort redogöra för här i kammaren i dag. Vid utbildningsutskottets sammanträde beslutade majoriteten att uppskjuta behandlingen av de förslag som gäller anslag under Utbildningsdepartementet i tilläggspropositionen liksom även de motioner som väckts i anslutning till dessa. Ärendet kommer i stället att tas upp i tilläggsproposition nr 2, som har aviserats komma i april månad. Beslut i frågan tas inte av riksdagen förrän den 11 juni i år. Förre statsministern Ingvar Carlsson talade i samband med regeringsförklaringen 1994 om vikten av förutsägbarhet och fasta spelregler för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet och en effektiv resursanvändning i en verksamhet. Jag skulle själv vilja göra tillägget att förutsägbarhet också är ett villkor för att de anställda skall känna den trygghet som är grunden för ett skapande och kreativt arbete - vilket jag anser att utbildning och folkbildning i högsta grad är. Regeringens oklara och när det gäller folkhögskolorna rent motsägelsefulla budskap försvårar ett effektivt resursutnyttjande och gör att planeringen av verksamheten riskerar att bli ryckig. Såväl inom högskolan som inom komvux och folkbildning har man ansträngt sig för att möta de akuta utbildningsbehov för olika grupper som uppstått som en följd av det svåra arbetsmarknadsläget. Med stort engagemang och omsorg har man åtagit sig den viktiga uppgiften att bidra till den kompetenshöjning som enligt samtliga politiska partier är en av de mest betydelsefulla grundstenarna i kampen mot en alltmer förlamande arbetslöshet. Särskilt folkhögskolorna har ansträngt sig till det yttersta för att uppfylla kraven och ta ett samhällsansvar - och de har lyckats mycket väl med den uppgiften. Jag vill här citera några rader ur tidningen Skolvärlden nr 5, som kommit nu i mars. Där skriver man: "En grundläggande tanke för folkhögskolan är att stärka självförtroendet. Numera är det inte bondpojkar som behöver få råg i ryggen inför fina pojkar i vita mössor; nu gäller det allt oftare luggslitna och av livet tilltufsade arbetslösa och sådana som inte känt sig hemma i den vanliga skolan. Att plugga utan självförtroende är hopplöst. Och självkänslan ökar ju mer man lär sig och ser att man klarar av. Att stärka självförtroendet blir därmed den allra viktigaste pedagogiken." Det är så här folkhögskolan fungerar. Den behövs som ett mycket viktigt komplement till annan vuxenutbildning. Dess värre insåg inte regeringen detta i den tilläggsproposition som vi nu har att behandla. Den föreslog, utan motivering, en 40-procentig nedskärning av anslagen till extra utbildningsåtgärder, som riktar sig just till de arbetslösa, vilket skulle ha inneburit att många folkhögskolor tvingats lägga ned flera av sina kurser. Det blev en veritabel chock för alla folkbildare. Förvirringen ökade när regeringen, nästan samtidigt, i den s.k. Perssonplanen, utlovade en jättesatsning på vuxenutbildning med 70 000 nya platser. Det är skönt att regeringen nu - och det säger jag med tacksamhet - tycks ha kommit på andra och bättre tankar. Genom skolministerns uttalanden och också genom det brev som undertecknats av både utbildningsutskottets och kulturutskottets ordförande har vad jag uppfattar som bindande löften givits att minst lika många utbildningsplatser kommer att erbjudas vuxenutbildningen under läsåret 1996/97. Min och de andra ledamöternas kritik gäller alltså i nuläget inte själva sakfrågan. Vad vi vänder oss emot är den brist på samordning och framförhållning som regeringen har visat. Detta drabbar utbildningsanordnarna, särskilt folkhögskolorna, hårt. Dessa är små arbetsplatser med starkt begränsade ekonomiska resurser, och man har inte råd att chansa vare sig då det gäller åtaganden för personal eller då det gäller lokaler. Jag kan själv som ordförande i en folkhögskolestyrelse bekräfta detta. Jag hoppas nu att vi kan räkna med en förutsägbar och mer stabil politik inom det här området och att antalet utbildningsplatser kommer att permanentas i större utsträckning än tidigare.

Herr talman! Också jag vill mycket kort motivera varför vi står bakom det särskilda yttrandet vid det betänkande från utbildningsutskottet som nu behandlas. I partiledardebatten i dag på morgonen räknade statsministern upp fyra områden som regeringen i första hand vill satsa på och prioritera under den här perioden. Det gällde först satsning på utbildning och kompetensutveckling. Hur ser det då ut i verkligheten? I tilläggsbudgeten i höstas föreslog regeringen kraftiga minskningar av de anslag till folkhögskolor och komvux som har införts av arbetsmarknadspolitiska skäl, knappast på grund av att det arbetsmarknadspolitiska läget har förändrats. Utvärderingar visar att regeringen under ett bekymmersamt arbetsmarknadspolitiskt läge har kunnat lita till utbildningsanordnarnas förmåga att snabbt och flexibelt kunna anordna utbildningar med särskilda arbetsmarknadsmedel. De har med råge kunnat fylla de platser som de förväntats bidra med. På det sättet har många, både unga och äldre, som annars skulle ha gått arbetslösa fått en meningsfull och utvecklande uppgift. Reaktionerna på nedskärningarna blev därför stora, inte bara här i kammaren - bl.a. från oss kristdemokrater - utan också bland dem som, om förslaget hade genomförts, skulle ha tvingats avbryta sina studier. Det fanns en tydlig risk för att förslaget skulle få samma konsekvenser som när regeringen i somras drog in barnstödet för studerande med svux och svuxa. En stor grupp av framför allt ensamstående mammor tvingades helt enkelt avbryta sina studier med kort varsel. Många av dem lever i dag på socialbidrag. På grund av de häftiga reaktionerna har regeringen, via majoriteten i utskottet kan man väl säga, dess bättre insett att man var inne på fel väg. Man kan inte ge med ena handen, genom att tala om tiotusentals nya utbildningsplatser, samtidigt som man med andra handen drar in 10 000 platser för dem som allra bäst behöver det kompetenslyft som regeringen talar om och som vi gärna vill vara med och bidra till. För de studerandes skull är vi kristdemokrater alltså glada över att förslaget drogs tillbaka. Ett nytt förslag är nu aviserat till vårbudgeten i april. För utbildningsanordnarna som skall hålla lokaler i tillräcklig mängd och som skall ha framförhållning när det gäller att anställa lärare och annan skolpersonal orsakar regeringens ryckighet stora problem. Nu förväntar vi oss dels att de planerade neddragningarna inom komvux och folkhögskolorna verkligen inte blir av, dels att långsiktigheten blir bättre i kommande förslag. Annars är risken överhängande att kvaliteten på undervisningen blir lidande.

Herr talman! När vi nu behandlar det här betänkandet vill jag först konstatera att utbildningsutskottet är enigt i dessa frågor. Det vi nu har hört berör egentligen i huvudsak ett område som hamnar inom kulturutskottets domäner, nämligen folkbildningen och anordnarnas situation just nu. Med anledning av det som är sagt skulle jag gärna villa säga några ord. En stor satsning på utbildning är gjord under 90 talet, och den socialdemokratiska regeringen och riksdagen går vidare på samma väg, genom att öka utbildningsvolymen. Jag skulle vilja citera några rader ur regeringsdeklarationen när det gäller satsningen på utbildning eller det som statsministern kallade den tredje hörnstenen och det livslånga lärandet. Det står: "Sverige skall konkurrera med hög kompetens, inte med låga löner. Idén om det livslånga lärandet skall förverkligas." Och dessutom, litet längre ned: "Ytterligare 100 000 personer skall få möjlighet till reguljär utbildning, varav 70 000 i vuxenutbildning. De som hittills har fått minst del av samhällets utbildningsresurser skall prioriteras. Arbetslösa skall få möjlighet att skaffa sig en gymnasieutbildning." Tydligare signal om regeringens ambitioner på utbildningsområdet och starkare markering av utbildning, kunskap och kompetens har väl sällan eller aldrig givits. Jag tycker också att det är viktigt att konstatera att både de som har arbete i dag och de som saknar arbete skall få chansen att stärka både sin attraktivitet på arbetsmarknaden och sin roll som samhällsmedborgare och få möjlighet till en personlig utveckling. Jag tycker, i samband med det som Britt-Marie Danestig-Olofsson och Inger Davidson har sagt, att det efter regeringens signal om en kompletterande tilläggsbudget är rimligt att vi i utskottet behandlar de bägge tilläggsbudgetarna i ett sammanhang. Vi har också i utbildningsutskottets betänkande konstaterat att regeringen har aviserat ytterligare förslag i april om medel till extra utbildningsplatser för hösten 1996. Det har också konstaterats i det särskilda yttrande som Britt-Marie Danestig-Olofsson och Inger Davidson står bakom att så är fallet. Jag tycker att det finns anledning att konstatera att regeringen fullföljer sin stora satsning på utbildning. Därmed vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag håller med om att det står oerhört vackra ord i regeringsförklaringen. Men det jag konstaterar är att de inte stämmer överens med det som har hänt. Jag vet också att vi skall debattera den här frågan vid ett senare tillfälle, men jag vill ändå markera detta: I regeringsförklaringen säger man att man skall satsa på dem som har haft minst tillgång till utbildning. Ändå plockar man bort barntillägget så att lågutbildade, ensamstående mammor tvingas avbryta sina studier. Dessutom föreslår man en nedskärning med 10 000 platser bland de arbetslösa på folkhögskolor och komvux. Det rimmar illa med de storslagna orden i regeringsförklaringen. Jag är som sagt glad att man har dragit tillbaka det senare förslaget. Jag skulle önska att man gjorde samma sak när det gäller barntillägget.
Herr talman! Som Inger Davidson är väl medveten om var situationen efter valet 1994 tyvärr den att Inger Davidsson satt i den regering som hade huvudansvaret för detta är det väl bekant. Det innebär att vi i dag - till skillnad från vad kds har påstått, både i förmiddags och nu - inte har utrymme för att vara alla goda gåvors givare utan tyvärr har varit tvingade att vidta besparingsåtgärder inom ett stort antal områden. Vi hade gärna sett att vi hade sluppit att vidta dessa åtgärder, och så hade kanske varit fallet om vi hade varit i ett annat ekonomiskt läge än det som vi befinner oss i just nu. Om planeringsläget kan man väl kort säga att det inte är någon ovanlig eller obekant situation att skolor inte alltid har de goda planeringsförutsättningar som man kanske skulle önska. Det hände också under den förra regeringens tid att långsiktiga förslag inte kom i budgetpropositionen utan i tilläggsbudgeten under våren, så det är inte något nytt. Däremot skulle jag som folkbildare vilja säga att jag av egen erfarenhet vet att det finns en en mycket stor förmåga till flexibilitet inom folkbildningen och bland anordnarna som bidrar till att vi åstadkommer det nationella kompetenslyftet och långsiktigt får en ökad satsning på utbildning. Jag tror att den signal som regeringen har gett om ytterligare utbildningsplatser säkert har gått fram till de anordnare som utgör viktiga bidrag i det nationella kompetenslyftet.
Herr talman! Det är lätt att alltid hänvisa till den föregående regeringen när man hamnar i trängda lägen, eftersom man då slipper att tala om vad man själv gör. Det handlar alltid om prioriteringar när man skall spara. Jag kan bara ge ett exempel på att man kunde ha handlat annorlunda i det läge som vi har i dag. Regeringen har föreslagit stipendier för basår på 10 000 kronor till enskilda elever som har genomgått en basårsutbildning. Samtidigt drar man in barnstödet till framför allt de ensamstående mammorna som läser med svux och svuxa. Det tycker jag är en alldeles felaktig prioritering. Jag vet mycket väl att vi har små ekonomiska resurser och att vi måste göra noggranna avvägningar. Men det finns fler sådana exempel, och jag beklagar alltså att man sparar i utbildningssammanhang på dem som man i ord säger sig vilja värna om.
Herr talman! Om Inger Davidson och hennes kolleger under den tid Carl Bildt ledde regeringen hade gjort andra prioriteringar än de man gjorde hade vårt lands ekonomiska läge inte varit så utsatt som det är i dag. Jag är litet förvånad över att de borgerliga partierna inte hade dessa lösningar när de var i regeringsställning utan att de kommer med dessa lösningar nu. Det som jag tycker är bra nu är att det finns en stark vilja både från regeringen och, utgår jag ifrån, från riksdagen att satsa väldigt mycket på utbildning, eftersom Sverige behöver det för att öka kompetensen och för att öka tillväxtkraften och därmed ge underlag för den välfärd som jag utgår från att vi alla vill ha. I detta kärva ekonomiska läge har vi tvingats prioritera, och vi har då prioriterat satsningar på utbildningsplatser framför de sociala studiesystemen. Man kan alltid diskutera om det är klokt. Men det är den prioritering som vi i detta läge då resurserna inte räcker till allt har tvingats att göra.
Herr talman! Jag tror att Jan Björkman egentligen håller med mig och att han förstår de svårigheter som den lilla utbildningsanordnaren, i detta fall exemplifierat med folkhögskolan, har när den utsätts för så varierande budskap under en mycket kort tid. Det uppstår naturligtvis svårigheter då. Jag tror att Jan Björkman också förstår att förutsägbarhet och trygghet dels gäller utbildningsanordnaren och dess personal, dels de elever som kommer till folkhögskolor, komvux, osv. De måste känna en sådan trygghet att de vet att detta är något som de kan ägna sig åt under ett antal år tills de blir klara med sina studier och att de får det lugn som behövs för att de skall kunna ägna sig åt detta med den kraft som behövs. Jan Björkman betonar att det finns en mycket stark vilja. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till honom. Kan vi förvänta oss att det i tilläggsproposition 2 blir mindre av tillfälliga lösningar och mer av permanenta lösningar? Det är viktigt att det inte sker förändringar nästan varje termin, eller åtminstone varje läsår, så att man skall kunna bygga upp en långsiktig verksamhet. Det gäller komvux, folkhögskolor och den grundläggande utbildningen på högskolan.
Herr talman! Jag tror att Britt-Marie Danestig Olofsson och jag är överens både om den långsiktiga satsningen på ökad volym när det gäller utbildningen och att vi förstår de svårigheter som det innebär för olika utbildningsanordnare att de inte får långsiktiga besked. Å andra sidan vet jag att de utbildningsanordnare som vi har talat om här har en mycket stor flexibilitet och förmåga till snabb förändring. Men samtidigt kan man säga att om regeringen och vi som representerar majoritetssidan inte hade gett dessa signaler, som också finns fastslagna i betänkandet, att det kommer förslag om ytterligare medel i april, så hade vi gett dessa anordnare ett sämre utgångsläge än vi nu gör. Jag kan säga att jag tycker att det är bra om vi framöver får långsiktiga och permanenta lösningar. Det ligger också i förslaget om de 100 000 utbildningsplatserna att man får en långsiktig planering för utbildningsvolymen. Det tror jag att Britt-Marie Danestig-Olofsson och jag är överens om är bra för anordnarna men framför allt för de människor som skall delta i utbildningen, eftersom det är det viktigaste.
Låt mig då bara nämna att jag efter överläggningarna med deltagarna i nästa debatt har anledning att tro att det inte kommer att bli någon votering efter det ärendet utan debatten kommer att fortsätta direkt med jordbruksutskottets betänkande. Detta säger jag som en information till deltagarna i debatten om jordbruksutskottets betänkande Jou17.

Herr talman! Redan 1980 tog dåvarande Europeiska gemenskapen sitt första steg mot en gemensam transportpolitik genom att införa det s.k. gemenskapskörkortet. Syftet med detta körkort var tvåfalt. Dels ville man öka trafiksäkerheten, dels ville man öka rörligheten för personer som hade bosatt sig i en annan stat än där de hade tagit sitt körkort. Det betydde också att man fick en fordonskategori som skulle gälla inom hela Gemenskapen. Nästa steg i denna harmonisering är det s.k. körkortsdirektivet 91 EEG som ligger bakom denna proposition och det betänkande som vi diskuterar i dag. Direktivet skall gälla från den 1 juli 1996, men vi har fått dispens så att vi kan utfärda våra vanliga svenska körkort fram t.o.m. slutet av 1997. Detta direktiv innebär bl.a. att medlemsstaterna skall införa nationella körkort efter en gemenskapsmall. Körkorten skall också erkännas av staterna ömsesidigt. Erkännandet skall gälla oberoende av hur länge körkortsinnehavaren vistas i medlemsstaterna. Det går inte heller längre att ha mer än ett körkort. Körkortet skall bytas ut när en person begär det. Förutsättningen för bytet skall vara att personen i fråga inte längre är bosatt i det land där han eller hon tog sitt körkort. Körkortet skall också ange vilka kategorier av fordon som körkortsinnehavaren får framföra. För detta använder man en bokstavsbeteckning som är ungefär densamma som den vi har i Sverige i dag. Jag kommer tillbaka till detta litet senare. Dessutom finns det särskilda underkategorier, så att man successivt kan komma i takt med stigande kompetenskrav. I detta direktiv finns det också generella krav som skall ställas för att ett körkort skall kunna utfärdas när det gäller fysiska och psykiska krav och när det gäller åldersgränser på körkortsinnehavaren. Däremot får de enskilda medlemsstaterna ha vissa nationella bestämmelser för körkorten när det gäller begränsning, återkallande och giltighet. Man kan också införa sådana bestämmelser på körkort som har utfärdats i en annan stat där körkortsinnehavaren bor. I Sverige är det i körkortslagen som de grundläggande bestämmelserna för körkort och för hur motordrivna fordon skall framföras finns. Dessutom har vi i körkortsförordningen särskilda föreskrifter. Det direktiv som vi diskuterar i dag kommer att påverka reglerna för förarbehörighet, körkortsålder, förarprov och för att utfärda och godkänna utländska körkort. Däremot kommer det inte att omfatta körkortstillstånd, återkallelse och spärrtid och inte heller de regler om trafikskola och körkortsregister som finns i körkortsförordningen. Jag tänkte kortfattat ta upp de förändringar som nu kommer att införas. Det är ganska komplicerat, och jag undrar vem som egentligen skall kunna lära sig detta på ett bra sätt. Men det är säkert några som är bättre än jag på detta. Därför vill jag gå igenom kategori för kategori. Den första förändringen som införs är att vi får två behörigheter när det gäller motorcyklar. Vi får två kategorier, en som heter lätt motorcykel, A1, och en som heter motorcykel. Detta är en nyhet för Sverige. Tidigare har vi bara tittat på slagvolymen på högst 1253 cm, men nu kommer också motoreffekten in, och den får inte vara högre än 11 kW, då är det en lätt motorcykel. För denna lätta motorcykel är behörigheten 16 år, dvs. samma behörighet som gällde för den tidigare klassificeringen A och som gällde enbart motorcykel. När det gäller personbil införs också litet förändrade regler. Nu kommer behörigheten B att gälla för bilar upp till 3,5 ton som också har släpfordon eller ett motorredskap. Det sker alltså en förändring. Den som vill köra en personbil som väger mer än 3,5 ton måste inneha C Vi moderater anser att de nya reglerna när det gäller lätta motorcyklar är väldigt komplicerade. Enligt propositionen betyder det att de s.k. skotermopeder som många har skaffat sig inte längre kan föras fram med tillståndet B. Detta är väsentligt, eftersom skotermopeden är ett väldigt bra färdmedel. Vi tycker alltså att man skulle kunna utvidga bestämmelserna så att B-behörigheten också skulle gälla förandet av lätt motorcykel. Nu sägs det i propositionen och av utskottets majoritet att detta inte är möjligt, utan man vill begränsa körkortets giltighet. Vi tycker att det är ett konstigt argument. I Danmark går det bra. EG-direktivet lägger inga hinder i vägen. Utskottet säger dessutom att trafiksäkerheten kan vara i fara om man låter dem som innehar B-behörighet framföra lätt motorcykel. Det tror inte vi. Därför har vi tillsammans med Centern en motion i ärendet, men, som sagt, för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den, fast vi står självfallet bakom den. Vi tror att det finns stora möjligheter att det är möjligt att man precis som i Danmark kan utvidga rätten att framföra lätt motorcykel. Herr talman! Även när det gäller de s.k. D och E behörigheterna blir det en viss skillnad. D behörigheten gäller buss. Förändringen blir nu att det införs en rätt att också koppla släp till buss. Här blir det också en förändring av åldersgränsen, från 20 till blir det en förändring från 19 till 18 år. Det kommer alltså att betyda förändringar både uppåt och nedåt. Det finns fler förändringar som vi har synpunkter på. En av dessa gäller möjligheter till utbyte av utländskt körkort och det utländska körkortets giltighet. Här delar vi Vägverkets uppfattning, som man gav till känna i Körkortsutredningen, att den här frågan borde utredas ytterligare. Men utskottets majoritet har varit av annan mening. Vi anser då att alla personer från de länder som tillämpar internationella konventioner om vägtrafik - från Wien 1968 och Genève 1948 - borde ha möjlighet att få sina körkort utbytta. Men det vill inte utskottet. Det finns emellertid ingen anledning att försvåra för dem som kommer från andra länder och som har samma regler som vi har att inte kunna få sina körkort utbytta. I det här sammanhanget borde vi inte begränsa oss bara till EU-länderna. Jag avstår att yrka bifall också till den här reservationen. Slutligen hoppas jag att dessa bestämmelser blir så klart presenterade för svenska folket så att de går att förstå utan svårighet.

Herr talman! Det här betänkandet innebär ju en anpassning till EU:s körkortsdirektiv. Jag tänkte inte här ha någon körkortslektion, utan jag vill instämma i det som Birgitta Wistrand säger, att det är oerhört viktigt att man från Vägverket, som har det övergripande ansvaret, nu kan informera om dessa förändringar så pass tydligt att det svenska folket förstår vad gränserna innebär. Det som är bra är att man nu klart och tydligt betonar att det nu går att ha ett enda körkort i Sverige. Det krävs att man skall ha varit folkbokförd här i 185 dagar eller att man har studerat här i minst sex månader för att man skall kunna få ta ett svenskt körkort. Man skall också genomgå vissa läkarundersökningar om man är över 65 år för att det körkort som man har skall kunna omprövas. Men det är några förändringar i det här betänkandet som jag tycker är krångliga. Vi borde verkligen ha kunnat ansträngt oss för att göra det hela enklare. Det har så klart med motorcyklarna att göra. Man för nu in den nya kategorin A1 för lätt motorcykel. Jag tycker att vi här hade kunnat anstränga oss för att åstadkomma en förenkling och inte bara lagt oss platta, sagt att detta var en anpassning till EU:s körkortsdirektiv och låtit oss nöja med det. Jag ser klara problem för ungdomarna med denna bestämmelse. De lätta motorcyklarna på 125 cm3 kopplas nu också ihop med den nya motoreffekten på 11 kW. Vi vet hur det ser ut i verkligheten. Det finns inte några lätta motorcyklar - i alla fall inga nya - som inte är starkare än 11 kW. Alltså måste ungdomar - framför allt killar men också en del tjejer - vänta till dess att de är 18 år för att de skall få köra även dessa cyklar. Det här är definitivt inte bra för motorsporten. Självfallet vet jag att man kan få dispens för att köra på avgränsade tävlingsområden. Men det är opraktiskt att inte kunna få använda sin motorcykel för att åka till och från de olika tävlingsområdena. Det här tycker jag är olyckligt och trist, och det är det som jag också beskriver i min reservation. Sedan gäller det åldersgränsen för tung motorcykel. Man måste vara 21 år för att få köra tung motorcykel eller också måste man ha haft A-körkort i minst två år. Här tycker jag också att vi är oerhört petiga. Vi använder oss av myndighetsinstrumentet och bedömer att en person inte är behörig att köra tung motorcykel förrän han eller hon har fyllt 21 år. Vad är det som säger att man är bättre på att köra då? När det gäller stora och starka bilar finns det inga gränser alls, annat än bara en 18-årsgräns. Sedan får det vara hur tunga, starka och snabba fordon som helst. Men man måste ha uppnått 21 års ålder för att få köra just tung motorcykel. I nuläget finns det inte heller någonting som styrker beslutet när det gäller olycksfrekvensen. Här tycker jag att man bara lägger sig platt för EU:s direktiv. Jag önskar verkligen att vi hade kunnat släppa den här delen. Jag har en fråga till Lena Sandlin. Utifrån det som har skrivits i betänkandet, att frågan skall uppmärksammas och följas för att man skall se på EU-bestämmelserna och hur EU diskuterar åldergränsdragningarna undrar jag hur regeringen och Lena Sandlin tänker bevaka detta. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bara fråga hur Karin Starrin kan säga att det inte finns någon statistik som visar att det är farligt för ungdomar att köra motorcykel. Om det är någonting som jag är rädd för när det gäller mina barn så är det detta. De får göra vad som helst, bara de inte köper en motorcykel. Statistiken är helt entydig. Det är ett av de få områden där statistiken så tydligt visar en oerhört hög dödlighet särskilt för unga män. Jag tycker inte att detta är något bra argument. Trafiksäkerheten är oerhört viktig, och den gäller också våra yngsta.
Herr talman! Jag är den första att instämma i att trafiksäkerheten är oerhört viktig och att den måste prioriteras. Men man kan inte enbart koppla den till åldern. Självfallet är man kunnig och duktig om man visar ett stort intresse. Jag tycker att de ungdomar som tävlar på lätta motorcyklar, 125-kubikare, borde kunna undantas och få tillstånd att också köra på väg till och från de olika tävlingarna. Det borde förenkla för just denna tävlingssport.
Herr talman! Jag tycker att det är en onödig förändring, därför att det ökar riskerna. Återigen är en av de få saker som vi kan se i trafiksäkerhetsstatistiken att unga män är olycksdrabbade i trafiken, särskilt när det gäller motorcyklar. Här är åldern avgörande. Jag har tyvärr inga siffror här i dag, men jag kan vid senare tillfälle visa dem.
Herr talman! Jag vill tvärtom påstå att det inte finns någonting som stärker att antalet olyckor ökar just i denna åldersgrupp. Vi måste hålla isär vad det är vi talar om, Birgitta Wistrand, nämligen om lätta motorcyklar. Att de som utövar tävlingssporten, vilka kör 125-kubikare men med en högre styrka än 11 kW, skall behöva vänta tills de blir 18 år för att få utöva sporten tycker jag är onödigt krångligt. De som tävlar borde kunna få dispens att köra till och från de olika anläggningarna på väg.

Herr talman! I och med Sveriges inträde i den europeiska unionen är vi skyldiga att genomföra EG Då rådet 1991 har antagit direktiv om körkort måste Sverige som medlemsland anpassa sitt regelverk till direktivet. EU har ställt krav på att medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att kunna uppfylla direktiven fr.o.m. den 1 juli 1996. Jag tänker i huvudsak beröra den EU-anpassning och de ändringar som regeringen föreslår i propositionen Ändringar i körkortslagen, vilken utskottet ställt sig bakom i sitt betänkande. införs. Den kommer att avse lätt motorcykel. Definitionen av lätt motorcykel kommer att ändras till att beröra både motorns slagvolym och motoreffekten.

Möjligheten att erhålla körkort begränsas genom krav på folkbokföring i 185 dagar eller minst sex månaders studier här i riket. Körkort får inte utfärdas för den som innehar körkort i någon annan EES-stat. Propositionen föreslår också en bestämmelse om obligatoriska läkarundersökningar vid förnyelse av körkort sedan körkortsinnehavaren har fyllt 65 år. Det gäller då behörigheterna C, CE, D och DE. Bestämmelser i förordningen om godkännande av utbytande av utländska körkort förs över till körkortslagen. Enligt regeringens förslag skall ett utländskt körkort gälla i Sverige, om det är utfärdat i en EES stat. Även ett annat utländskt körkort gäller i Sverige under förutsättning att det är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som undertecknades i Genève 1949 och i Sverige sedan mer än ett år gäller inte det utländska körkortet. Ett körkort som är utfärdat i en EES-stat eller i Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige kan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar. För körkort utfärdade i Schweiz och Japan gäller att de personliga och medicinska krav som anges i körkortslagen måste uppfyllas. Herr talman! Detta är i huvudsak de EU anpassningar som regeringen föreslår i sin proposition och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Till detta betänkande är fogat tre reservationer som jag kort tänker kommentera. I reservation 1 argumenterar Centerpartiet för att det inte finns några trafiksäkerhetsskäl för en höjning av åldersgränsen för att köra tyngre motorcyklar. Man menar att det är svårt att förstå varför en 18-åring inte har rätt att framföra en tung motorcykel när samma person har rätt att rösta och att bli riksdagsledamot. Men som medlemmar i EU skall Sverige införliva EU:s lagstiftning i den svenska lagstiftningen. Enligt direktivens regler finns det inga möjligheter för Sverige att införa undantag från direktiven när det gäller åldersgränsen för behörighet att köra vissa tyngre motorcyklar. Från utskottsmajoritetens sida vill vi också tydligt markera trafiksäkerhetsaspekten. För att köra en tung motorcykel trafiksäkert krävs det en hel del erfarenheter av olika trafiksituationer. I sin reservation fortsätter Centerpartiet med att kräva dispens för åldersgränsen för de ungdomar som har tävlingslicenser för enduro och trialtävlingar så att de får köra motorcyklar med en effekt som överstiger 11 kW. I Centerpartiet är man bekymrad för att rekryteringen till dessa sporter kommer att försvåras om inte dispens införs. Jag tycker också att det är viktigt att ungdomar har vettiga fritidssysselsättningar. Det är också viktigt att vi som förtroendevalda i Sveriges riksdag underlättar för ungdomar att utöva sitt intresse för idrott, oavsett om det gäller ishockey, ridsport eller, som i det här fallet, enduro. Men som medlemmar i EU är vi i Sverige, som jag redan sagt, skyldiga att införliva EG-rätten i svensk lagstiftning. Vi har med andra ord ingen möjlighet i dag att ge dispens till de ungdomar som tävlar i enduro och trial. Vad Sverige kan göra och som jag tycker att Sverige skall göra är att inom EU uppmärksamma problemet och ta de initiativ som behövs för att främja dessa ungdomars intresse för motorsporten. I reservation 2 argumenterar Moderaterna mot att en innehavare av körkort med B-behörighet måste ha A1-behörighet för att få köra skotermoped av den nya, snabbare Euromopedtypen. Moderaterna menar att det innebär onödigt krångel och onödiga kostnader. Körkortsdirektivet ställer förvisso inte upp några hinder för en medlemsstat att tillåta personer med B behörighet att köra lätt motorcykel inom landets gränser. Däremot tillåter det inte att ett land utvidgar B behörigheten till att bara omfatta en viss typ av lätta motorcyklar. En generell utvidgning av B-behörigheten till att även omfatta lätta motorcyklar är vi socialdemokrater mycket kritiska till, då det skulle försämra trafiksäkerheten. De som har erfarenhet av att både köra bil och motorcykel vittnar om att det handlar om helt olika typer av körteknik. Moderaterna menar i reservation 3 att man inte bör göra det svårare för schweizare, japaner och övriga medborgare i andra länder än de europeiska EES staterna att byta sitt nationella körkort mot ett svenskt om landet i fråga har krav på körkortsinnehavarens kvalifikationer som kan jämställas med de svenska kraven. I sin motion hänvisar Moderaterna till Genèvekonventionen om vägtrafik. Vad denna konvention föreskriver är att Sverige skall godta utländska körkort som har utfärdats enligt konventionens regler under ett år - ingenting annat. När det gäller utbyte av körkort finns det två sätt att gå till väga på. Man göra som motionärerna vill, det är det enklaste för körkortsinnehavaren. Man byter körkort genom att administrativt avgöra om körkortet är äkta och om det fortfarande är giltigt. Man kan också sätta trafiksäkerheten främst, och låta den som vill byta sitt utländska körkort mot ett svenskt göra ett förarprov. Vi måste komma ihåg att bilen i fel händer är ett farligt redskap, som årligen skördar ett stort antal döda och skadade. Jag tycker inte att det är acceptabelt att en bilförares kompetens och lämplighet prövas genom dokumentundersökningar i stället för genom förarprov. En kompetent bilförare har inga som helst problem att klara ett förarprov som alla vi som har ett körkort har gått igenom och klarat. Med detta fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! När jag lyssnar till Lena Sandlin är jag beredd att till stor del hålla med henne i hennes försvar för detta betänkande. Jag är helt medveten om att detta betänkande rör ett EU-direktiv som vi skall ansluta oss till. Men jag kan inte låta bli att också betona att det på Lena Sandlin låter precis som om vi från svensk sida inte har någonting att själva säga till om. Det låter som om vi bara måste läsa vad som gäller, och helt och hållet anta reglerna och bestämmelserna. Jag tycker att vi från svensk sida självklart måste tala om vad vi tycker. Min följdfråga, som jag inte riktigt tycker att jag fick svar på, gäller det som står i betänkandet. Hur tänker man uppmärksamma körkortsfrågorna i EU sammanhang? Det är ju det som står i betänkandet; att man skall uppmärksamma frågorna och ta initiativ. Men på vilket sätt kommer det att göras? Samtidigt säger man ju klart ut att det är det här som gäller, och det anpassar vi oss efter. Sedan har vi det här med tävlingsverksamheten för ungdomar på 16 år som har för starka 125-kubikare och som inte får fortsätta att köra tävlingar. Visst är det väl trist och sorgsamt att de i det här läget måste vänta tills de fyller 18 år? Min fundering och min önskning, det som reservationen går ut på, är att vi skall ge dessa tävlingsungdomar dispens, så att de också skall kunna köra den starkare 125-kubikaren.
Fru talman! I dag har vi faktiskt ingen möjlighet att få undantag från direktiven. Det hade varit bra om vi haft den möjligheten. Det hade varit bra om den regering som förhandlade fram vårt avtal med EU hade belyst dessa frågor. Då hade vi haft ett helt annat utgångsläge än i dag. I dag måste vi faktiskt införliva Sedan gäller det 16-åringarna som håller på med motorsport, och som kommer att fråntas rätten att köra lätta motorcyklar på grund av att motoreffekten inte får överstiga 11 kilowatt. Det är inte så att de i framtiden inte kommer att kunna utöva sporten. De kommer inte att kunna köra på allmän väg. De kommer alltså att kunna båda träna och tävla på bana i inhägnat område. Karin Starrin frågar hur man skall uppmärksamma dessa frågor inom EU. Det handlar naturligtvis om att ministern, när hon är nere på ministermöten, i diskussioner får framföra Sveriges syn i denna fråga, precis som i alla andra frågor. Det handlar alltså om diskussioner och om att tydliggöra vad Sverige har för behov.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att det är lika oklart vad Lena Sandlin och socialdemokraterna har för uppfattning när det gäller dessa problem. Lena Sandlin hänvisar hela tiden till att vi inte har någon annan möjlighet än att införa EU-direktiven, och att vi borde uppmärksammat detta inför medlemskapsförhandlingarna. Frågan kvarstår dock: Vad vill socialdemokraterna? Tycker regeringen att det är ett problem med exempelvis dessa 125-kubikare som har starkare motoreffekt än 11 kilowatt. Är det en fråga som man tänker uppmärksamma i diskussionerna på minsterrådsmötena?
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte svara på vad regeringen tänker ta upp för frågor på ministermöten, men vi socialdemokrater i utskottet har uppmärksammat ministern på detta. Vi kan se ett visst problem med att 16-åringarna inte kan köra transportsträckorna mellan banorna under tävlingar. De kan också fortsättningsvis köra specialsträckorna, men problemet uppstår när de skall köra transportsträckorna mellan de olika banorna. Det kommer de inte att kunna göra i fortsättningen. Vi har uppmärksammat ministern på detta, och vi förutsätter att hon kommer att föra diskussionerna vidare i sitt arbete inom EU.
Fru talman! Jag kan ta upp den handske som Karin Starrin kastade, och instämma i vad hon sade. När man hör Lena Sandlin låter det ungefär som en uppläsning; detta gäller, så är det och vi kan inte göra något annat. Jag kommer tillbaka till vår gemensamma motion där vi talar om möjligheten att utvidga B behörigheten i fråga om skotermopederna. Det har gått i Danmark, eftersom den danska regeringen tyckte att det var viktigt. Det borde också kunna gå i Sverige. Vi har också lyft fram att det inte är några ungdomar som köper dessa mopeder, utan det är äldre människor med stor erfarenhet. Tidigare har de kunnat köra motorcykel, men nu får de plötsligt inte göra det. Jag undrar återigen vad socialdemokraterna egentligen tycker. Har ni nu bara gått in för att rätta er efter direktiven?
Fru talman! Jag tycker att jag var ganska tydlig i denna fråga i mitt anförande. Det finns inga hinder för en medelemsstat att tillåta personer med B-behörighet att köra skotermopeden - den nya, snabbare EU mopeden - inom landet. Direktivet tillåter dock inte ett land att göra en generell utvidgning. Det är det som är problemet. Vi socialdemokrater tycker att trafiksäkerheten är alltför viktigt för att det skall bli tillåtet att köra lätt motorcykel med B-behörighet. Problemet är att det i så fall måste till en generell utvidgning.
Fru talman! Tidigare har man ju fått köra motorcykel - det är detta som är så intressant - men nu plötsligt får man inte göra det. I Danmark har det alltså varit möjligt att göra den här utvidgningen. Jag tror inte att Danmark har sämre föreskrifter än vi när det gäller trafiksäkerheten, så här handlar det om vad vi tycker om trafiksäkerheten.

Fru talman! Miljöfrågorna har markant förändrats under 1900-talet. Vi har gått från en ganska tydlig naturomsorg i början av 1900-talet till en insikt under 60-talet om avigsidorna med industrisamhället och utsläppen i vatten och luft. 70-talet kom i allt väsentligt att domineras av oljekrisen och energidebatten. 80-talet var, som vi i efterhand kan konstatera, mycket tydligt koncentrerat på luftföroreningar av alla de slag: koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och ozon. Uttunningen av ozonskiktet blev för många människor ett begrepp. Vi gick in i 90-talet med ambitionen att fullfölja budskapet från Rio.

Det gällde insikten om att det inte går att hantera de stora miljöfrågorna om vi inte samtidigt löser de fattiga människornas fattigdomsproblem samt, omvänt, om att vi inte kan lösa fattigdomen i världen om vi inte samtidigt klarar av att hantera de stora miljöfrågorna. Fru talman! Detta ledde till att arbetet i Sverige kom att bedrivas med mycket av detta som en tydlig utgångspunkt. Man kan väl säga att detta kanaliserades i två viktiga begrepp: dels Agenda 21 eller, som det mera kommit att betraktas, det lokala Agenda 21 arbetet, dels kretsloppstänkandet och kretsloppsarbetet.

Mot detta finns det naturligtvis inget att invända. Det är utmärkt att kretsloppsarbetet fortsätter med den inriktning som vi lade grunden för under den förra regeringens arbete. Vidare är det naturligtvis bra att Agenda 21-arbetet får en markerad ställning och att det tydligt redovisas i skrivelsen. Det finns dock skäl att peka på att nästa steg, den fortsatta utvecklingen, kommer att kräva ännu mera. Man kan glädjas över en del formuleringar i den regeringsförklaring som statsminister Göran Persson häromdagen redovisade i denna kammare. Sverige skall bli ett föregångsland, säger Göran Persson och regeringen. De ekologiska kraven skall leda till nästa stora språng i tillväxten. Det skall också vara ett ökat kretsloppstänkande. Vad vi framöver kommer att behöva är tydliga besked om på vilket sätt detta skall förverkligas. Hur skall man styra på det hållet? Hur skall man använda ekonomiska styrmedel? Vilka resurser kan man förvänta att kommunerna kommer att behöva avsätta för miljöarbetet i den riktning som statsministern angav? Fru talman! Jag tror att det framöver blir angeläget att arbeta på ett sådant sätt - kanske inte med den snäva utgångspunkt som den här skrivelsen ändå andas, nämligen att man arbetar med miljöarbetet som en isolerad företeelse - att andra samhällssektorer mycket tydligt tas in som påverkar miljösituationen och användningen av naturresurser. Det gäller att arbeta på ett tydligare sätt med transportfrågorna och kommunikationerna. Vidare bör miljön i jordbruket tas med på ett tydligare sätt. Energifrågorna måste också hanteras i en redovisning från Miljödepartementet. Det är alltså en mängd frågor som kan tyckas ligga i randområdet i förhållande till det, som man tror, egentliga miljöarbetet. En mängd sådana frågor måste således lyftas in i arbetet och i redovisningen av hur regeringen hanterar miljöfrågorna. Men allra viktigast tror jag att det är att man tar några nya begrepp och placerar dem på kartan samtidigt som de får en färdriktning. Det viktigaste är väl nu att se till att miljöns utveckling kopplas samman med möjligheterna att den vägen skapa en hållbar sysselsättning. Det gäller att utnyttja miljön som en kraft i arbetet med att få människor i en långsiktigt hållbar, om detta tillåts, sysselsättning. Ett nytt miljötänkande är en möjlig motor, ett möjligt nav, i ett sådant arbete. Fru talman! Jag tror att man måste förvänta sig att miljöarbetet och de frågorna vävs samman på ett helt annat sätt än tidigare i regeringens arbete och i det politiska arbetet över huvud taget. Till detta hör kopplingen generellt mellan ekonomi och ekologi. Vi måste få ett tydligare redovisat samband när det gäller det arbetet. Vi måste få reda på vad miljöministern tänker i ett antal miljöfrågor som har varit, och som kommer att vara, aktuella. Men vi måste också få reda på vad finansministern och skatteministern tycker. Hur fungerar de här sambanden och hur tänker regeringen utnyttja dem? Som exempel på ekologi och ekonomi kan insikten nämnas att ekonomin tidigare fått en restriktion genom miljötänkandet. Miljön skulle alltså vara en hämsko för den ekonomiska utvecklingen, men vi har ju lärt oss att det är precis tvärtom. En långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling kräver faktiskt också en stabil miljö och en riktig hantering av naturresurserna. Vi kan se hur den ekonomiska utvecklingen för delar av insjöfisket eller hur den ekonomiska utvecklingen för delar av skogsbruket i stora delar av Europa, för att ta några exempel - det kan också gälla den ekonomiska utvecklingen kring Tjernobyl - har begränsats på grund av en negativ miljöutveckling. Det gäller, menar jag, att vända på detta och se till att det blir ett positivt samband mellan å ena sidan ekologin och det riktiga miljötänkandet och å andra sidan ekonomin. Fru talman! Vid sidan av kopplingen mellan sysselsättningen och arbetslösheten och miljön och kopplingen mellan ekonomi och ekologi finns en tredje punkt, som kanske är den viktigaste, och det handlar om att utnyttja människokraften, att utnyttja engagemanget i miljöarbetet hos de många enskilda människorna. Jag noterar att det i regeringens redovisning talas bl.a. om kommittéer som tillsätts för att hantera t.ex. Agenda 21-arbetet. Jag tror, fru talman, att det viktigaste är att använda människors engagemang i de frågorna, att stimulera det, att bejaka det, att se till att människor får utlopp för miljöengagemanget och naturligtvis att hjälpa till med en sådan utveckling. Jag hoppas, fru talman, att detta är sådant som återkommer i kommande redovisningar från regeringen över miljöarbetet under det gångna året. Det finns, fru talman, en sak i den här redovisningen som jag är litet förvånad över, nämligen att kärnsäkerhets och strålskyddsfrågorna, som ju hör till Miljödepartementets ansvarsområde, bara redovisas i en bilaga, utan någon politisk bedömning, och detta med hänvisning till att en del rapportering kring Oskarshamn inte fanns inne vid tidpunkten för sammanställandet av materialet. Detta är, fru talman, möjligen en förklaring, men det är ingen ursäkt. Det finns ett material kring kärnsäkerhets och strålskyddsfrågor att bedöma, och jag menar att det är angeläget för den allmänna debatten, för energidiskussionen och inte minst för jordbruksutskottet, som ju framöver kommer att få ansvaret också för de frågorna, att vi i god tid får en politisk bedömning av hur de här sakfrågorna ligger till. Nu saknas en sådan bedömning.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

Fru talman! Hur har det gått 1995? När man gör en utvärdering och en analys av ett år som ligger bakom en är det meningen att man utifrån detta också skall dra positiva slutsatser och att det skall ge erfarenheter inför framtiden. En sak är ganska klar när det gäller vårt eget lands miljöpolitik, nämligen att den har fått en mer internationell prägel, framför allt utifrån det EU-samarbete som har tagit form under det gångna året. Det råder inget tvivel om att EU-samarbetet har utomordentligt stor betydelse för svensk miljöpolitik. Vi vet att vi inte kan lösa de övergripande miljöproblemen på nationell nivå, utan det krävs ett internationellt samarbete. Då är det också naturligt att vi i vårt närområde, i vårt eget Europa, ser till att vi får detta positiva samarbete. Här ligger de stora möjligheterna, här ligger de goda möjligheterna att skapa en bättre miljö också i vårt eget land. Det är när vi diskuterar miljöfrågor också viktigt att diskussionen förs utifrån en optimistisk syn. Vi skall inte angripa miljöfrågorna utifrån pessimism, utan vi har anledning att diskutera, lägga fram förslag och analysera de här frågorna utifrån en optimism, utifrån att vi skall kunna klara av att se till att de problem vi har minimeras och att också framtiden blir sådan att vi och våra efterkommande kan leva i en god miljö. Det här hänger också samman med den människosyn man har. Vi moderater ser det som väldigt viktigt att man i det här sammanhanget utgår från en människosyn som markerar den enskilda människans ansvar. Vi har ju erfarenheter från vår egen historia av att kollektiva styrinstrument i mycket stor omfattning är oerhört destruktiva för miljön - de är i princip miljöskadliga, miljöfarliga. Detta har visat sig i de gamla statskapitalistiska staterna. Om vi skall klara våra miljöproblem framöver och också kunna skapa förutsättningar för en god miljö måste vi i stället utgå från den enskilde, från det individuella ansvaret. Människan är skapelsens krona, och i detta ligger också att människan har förnuft och att hon har möjligheter och ansvar att ta sig an problem och ta till sig förutsättningar och möjligheter. På det sättet skall vi också, menar vi, gå in och angripa, analysera och delta i de här viktiga frågorna. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 9. Vi har fler reservationer, men jag yrkar inte bifall till alla. Det innebär, som vi brukar säga, inte någon gradering av innehållet i reservationerna, utan det hänger samman med att vi vill spara tid åt kammaren. En sak är säker när det gäller det hittillsvarande miljöarbetet, nämligen att vi inte har lyckats uppnå våra uppsatta miljömål. Av de 150 miljömål som vi på det ena eller andra sättet har ställt upp har vi uppnått enbart ett minimum. Detta kräver, menar vi från moderat sida, att vi nu går in i en djupgående analys av målen och våra föreställningar om hur vi skall uppnå målen. Det här är en så angelägen analys att vi vill ge regeringen detta till känna. Utskottet förutsätter att regeringen ändå genomför detta. Det kan man i och för sig förutsätta, men vi har den uppfattningen att den här frågan har den digniteten att riksdagen måste ta ett ansvar på den här punkten. Vi menar att detta är nödvändigt, eftersom det här är fråga om respekt för de politiska besluten och de politiska målen. Om vi bara skriftligen sätter upp mål som är fina och vackra men inte uppnår målen, då förlorar vi också respekten för det stora och viktiga miljöarbetet. Därför måste vi gå in mer ingående och analysera mål och metoder för att se hur vi bättre skall kunna uppnå vad vi eftersträvar i det här sammanhanget. En annan viktig fråga som vi tar upp är sjösäkerheten. Vi har fått rapporter om katastrofer, stora katastrofer, när det gäller tonnaget som passerar i våra vatten och på våra världshav. Vi har fått rapporter om att det är dåligt ställt med en stor del av det internationella tonnaget. Vi har från moderat sida också i EU - framför allt genom Ivar Virgin - tagit upp de här frågorna och varit pådrivande. Om vi skall komma till rätta med de här viktiga frågorna måste det ske på internationell basis, och framför allt måste det ske inom ramen för det europeiska samarbetet. Utskottet hänvisar till en utredning, som regeringen tillsatte i december 1994, i anledning av Estoniakatastrofen. Det som skulle tas upp i utredningen var inte i första hand miljöaspekter utan säkerhetsaspekter, framför allt i anslutning till personbefordran. Vi menar att det arbete som pågår i den utredningen inte är tillräckligt. Jag skulle ändå vilja fråga miljöministern om man i den utredningen tar upp de övergripande säkerhetsfrågorna ur miljösynpunkt. Det är nämligen litet oklart i vilken omfattning de frågorna kommer in i bilden. Vi tycker att det är så angeläget att vi får en ökad säkerhet vid sjötransporter att Sverige i de här frågorna måste vara pådrivande i det europeiska samarbetet och i internationella forum. En annan sak som vi tar upp tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet är frågan hur vi skall använda miljöersättningarna i jordbruket. EU står där för 50 % av finansieringen, och vi finansierar inom ramen för anslag 50 %. Vi vet att dessa ersättningar inte kommer att utnyttjas, bl.a. beroende på att det är så krångligt att tillgodogöra sig det här miljöstödet. Detta är till stort förfång för vår miljö i och med att vi på det här sättet inte uppnår de mål som låg bakom den gemensamma finansieringen, mål som är gemensamma med EU:s. Vi säger därför i reservation nr 9 att regeringen nu skall gå in och mycket aktivt pröva en utvidgning av vallstödet, eftersom detta är en viktig del i det här sammanhanget. Det är viktigt just från miljösynpunkt - inom ramen för ett utvidgat vallstöd får vi då enklare system när det gäller att uppnå miljömål, och samtidigt tillgodogör vi oss de ersättningar som finns framförhandlade i EU. Det är ett starkt önskemål från näringen. Det är faktiskt också en fråga om konkurrensneutralitet när det gäller svenskt jordbruk visavi jordbruk i internationella sammanhang, men miljömålet är det viktiga. Jag beklagar att vi i utskottet inte har kunnat få majoritet för den här viktiga saken, som väldigt många tidigare har pekat på. Ytterligare en punkt är frågan om våtmarkerna. Vi vet att våtmarkerna har stor betydelse när det gäller reningsmöjligheter, och här har vi nu förutsättningar att inom ramen för EU-stödet och inom ramen för en aktiv inhemsk politik se till att vi kan anlägga och återupprätta våtmarker. I en reservation säger vi från moderat håll att om det är så att man anlägger våtmarker på värdefull jordbruksmark - åkermark eller annan mark - skall man få ersättning utifrån avkastningsvärdet. I dag finns det gränser för ersättningen, och det innebär att man på jordar som har högre avkastningsvärde helt enkelt inte har råd att anlägga våtmarker. Så är förhållandet i Skåne t.ex. Utskottet har fått uppvaktningar i den här frågan. Vi vet samtidigt att det är just i de områdena som det är viktigast ur miljösynpunkt att kunna anlägga våtmarker. Därför säger vi att vi måste se över reglerna så att de blir bättre anpassade till avkastningen. Vi vet hur det kan gå till vad gäller de särskilda arealstöd som finns inom ramen för EU-principerna när det gäller arealersättningarna i jordbruket. Detta är en angelägen fråga. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om bilparken, där vi också har en reservation. Det är en framtidsfråga. I Sverige håller vi på att halka efter mycket betänkligt när det gäller förnyelsen av bilparken.

Detta är en miljöfråga. Införandet av katalysatorn var en av de största miljöinsatser som har gjorts. Där var vi moderater mycket starkt pådrivande. Om vi under 1990-talet hade haft samma förnyelse av bilparken som under 1980-talet hade kväveoxidutsläppen varit 35-40 % lägre än vad de är i dag. Utskottet hänvisar till att det här är en skattefråga. Vi menar att det inte bara är det. Det här är en så viktig miljöfråga - inte minst miljöministern talar ofta om trafiken och miljön - att regeringen nu måste titta på hur vi aktivt skall kunna bidra till att förnya bilparken. Det gör man inte genom att lägga avgifter på bilar. Det skulle innebära att färre personer hade råd att köpa nya bilar. Men hur skall vi göra? Det är en uppgift att lösa för regeringen, som har ansvaret för att lägga fram förslag. Denna hemställan gör vi från moderat håll. Till sist vill jag ta upp växthuseffekten, som jag tror att vi är överens om är den viktigaste globala frågan. Här är jag bekymrad, fru talman, över de signaler som ges, inte minst från visst regeringshåll. Jörgen Andersson har gått ut och sagt att han mycket väl kan tänka sig att förhandla med norrmännen - jag vet inte om det pågår förhandlingar - om att vi skall köpa fossilgasenergi från Norge i anslutning till att vi avvecklar våra egna kärnkraftverk. Jag säger "fossilgasenergi", för det är vad det handlar om. Jag måste då fråga miljöministern: Har miljöministern samma uppfattning? Skulle vi genom för tidig avveckling ersätta två kärnkraftverk med fossilgasenergi från Norge kan vi inte uppnå miljömålen. Då kan inte miljöministern gå ut och säga: Nu skall vi klämma åt bilismen så mycket hårdare. Om vi inte tillvaratar vår kärnenergi utan måste köpa energi från Norge, energi ur källor som är mycket, mycket värre än bilismen när det gäller koldioxidutsläppen, måste vi försöka kompensera oss på annat sätt. Det innebär, fru talman, att barnfamiljerna och pensionärerna får högre bilkostnader och därmed inte har råd att ha kvar sina bilar. att vi skall förhandla med Norge om att köpa fossilgasenergi till det svenska folkhushållet? Det skulle vara ett dubbelfel, fru talman. Vi skulle till höga kostnader för folkhushållet avveckla en energikälla som från miljösynpunkt är betydligt bättre än fossilgasenergin från Norge. Med detta, fru talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till reservationerna 1 och 9.
Fru talman! När man lyssnar på den moderata beskrivningen av hur miljöpolitiken skall finansieras inser man att barnfamiljer och pensionärer är den huvudsakliga inkomstkällan i den moderata politiken. Det är naturligtvis inte så att den gruppen kommer att vara den som drabbas av ett aktivt miljöarbete. Jag har litet svårt att förstå Göte Jonssons syn på miljömålen. Är det inte så, Göte Jonsson, att ett miljömål i Sverige också är att avveckla kärnkraften? Man får väl svårt att nå det miljömålet om man inte avvecklar kärnkraften? Vi måste väl ändå börja att göra också detta - observera att jag säger "också detta" - för att nå våra gemensamma mål? Göte Jonsson drar också in den nordiska tanken och berör andra länder, som t.ex. Norge och dess delaktighet. Jag undrar om Göte Jonsson har några funderingar om hur det kommer sig att danskarna när det gäller den gemensamma miljöpolitiken har ambitionen att Barsebäck skall stängas. Finns det möjligen något granntänkande eller någon grannsämja där som vi bör ägna någon uppmärksamhet? Vad jag egentligen begärde replik för var Göte Jonssons syn på miljöprogrammet i jordbruket. Jag tycker att den inställning som Göte Jonsson redovisar till stor del är riktig. Vallstöd och den typen av åtgärder inom miljöprogrammet kan nog ha sina poänger för att klara en hel del miljöfrågeställningarna i jordbruket. I botten på mycket av jordbrukspolitiken i dag ligger en uppgörelse och ett beslut i utskott och kammare, grundat på just uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern. Inom ramen för den kommer naturligtvis mycket av de här diskussionerna att kunna föras. Jag tror att det är viktigt att ha insikten att de som är berörda av de här frågorna är medvetna om dem. Diskussionerna förs, och engagemanget finns. Jag tror att det räcker som ställningstagande för kammarens del.
Fru talman! Det var ju i och för sig en intressant upplysning, Lennart Daléus. Men det var ju så att i den uppgörelse ni träffade finns inget generellt vallstöd. I den uppgörelsen finns inte något utvidgat vallstöd. Hur skall då kammaren kunna lita på att det finns med i nästa uppgörelse? Har Lennart Daléus garantier för det? Från moderat sida förde vi fram kravet på generellt vallstöd när den förra uppgörelsen träffades mellan Centern och Socialdemokraterna, och vi anvisade pengar till det. Varför var ni inte med då, om ni skall vara med nu? Är den viktiga frågan vem man träffar uppgörelse med och inte vilket resultat man vill uppnå? När det gäller den här reservationen har Lennart Daléus föredragit att sitta i knäet på Margareta Winberg i stället för att göra upp med de partier som nu står bakom förslaget. I och för sig respekterar jag det, men det går då inte att samtidigt säga att man är förespråkare för det vallstöd som man säger nej till och som man en gång tidigare har sagt nej till. När det gäller frågan om det internationella samarbetet och barnfamiljerna, är jag bekymrad över barnfamiljernas och pensionärerernas situation om man genomför den energipolitiken, därför att vi får ju alla vara med och betala. Det får även barnfamiljer och pensionärer. I utbyte får man en försämrad miljö. Det är detta som är dubbelfelet. I det sammanhanget handlar det också om vilka internationella och nordiska kontakter man tar. Vi har de energikällor som vi har. Från moderat sida anser vi att de skall användas så länge de är tekniskt säkra. Sedan skall de avvecklas. Då får vi tid att ersätta dessa energikällor med miljömässigt bättre energiresurser.
Fru talman! Jag har inte haft några ambitioner att sitta i knät på Margareta Winberg eller den nya jordbruksministern. Det jag säger är att vi har haft en diskussion i samband med vårt EU-inträde som resulterade i en mängd spretande förslag i dessa frågor. I det perspektivet lade två partier gemensamt en uppgörelse i botten på det som sedan blev ett riksdagsbeslut. Det är alltså inte en uppgörelse som gäller i Sveriges jordbrukspolitik; det är ett riksdagsbeslut. Det är det vi nu skall förvalta. Jag vet att vi har litet olika syn på hur man förvaltar det arbetet. Det har jag all respekt för. Jag läste att Göte Jonsson uttalade sig i en av våra mer kända veckotidningar - den heter Land - och sade att han hade svårt att förstå att Centern och Lennart Daléus kände sig så bundna av den här överenskommelsen. Men det är så, fru talman, att jag tillhör den litet gammalmodiga skola som säger att det är en poäng att man håller överenskommelser och arbetar inom dem. Det är den ambitionen vi fullföljer med inriktningen att de miljöpengar Sverige har fått skall utnyttjas på bästa sätt. Det finns alltså möjlighet att arbeta med det inom ramen för det fattade beslutet. Sedan får vi ju diskutera kommande budgetår och se vilka förutsättningar som då finns för att utnyttja mer av EU:s stödpengar i nya program. Jag tycker att det är en utmärkt ambition. Jag delar den i högsta grad och tycker att det bör avsättas mer resurser till detta. Men jag har också respekt, fru talman, för att man politiskt agerar som Moderaterna gör i den här frågan med en reservation till en skrivelse från Miljödepartementet när man vill åstadkomma en förändring av ett jordbrukspolitiskt beslut. Jag har respekt för den politiska ambitionen. Kärnkraften är väl inte mycket mer att orda om, annat än att konstatera att vi har olika uppfattning i den frågan. Det är uppenbart, och vi får återkomma till det i flera andra sammanhang. Men jag tycker inte att man från moderat håll helt skall låtsas som om detta inte existerar också som miljömål. Det är viktigt att också den miljöfrågan hanteras med allvar av, hoppas jag, både Moderaterna och den här kammaren.
Fru talman! Jag vet inte vilket knä som är bäst att sitta i, Lennart Daléus. Jag har egentligen ingen ambition att pröva, men det kanske är angeläget; det kanske är angenämt. Lennart Daléus säger att här förelåg en rad spretande förslag. Men det var ju inte så, Lennart Daléus. Det förelåg från flera partier konkreta förslag baserade på den politik som regeringen Bildt hade utarbetat, den jordbrukspolitik som Karl Erik Olsson hade signerat. I den miljöpolitiken och EU-politiken låg att vi också skulle utnyttja de medel som vi hade förhandlat oss till. Där låg också riktlinjer - enkla, klara, generella riktlinjer - när det gällde miljömålen. I de riktlinjerna fanns också vallstödet med, därför att det var en viktig del i det här sammanhanget. Jag är litet förvånad över att Lennart Daléus kallar detta "spretande förslag". Jag har bättre omdöme att ge om Centerpartiets jordbruksminister än att han lade fram spretande förslag för den här kammaren. Jag har respekt för att avtal skall hållas. Det står t.o.m. i den romerska rätten på latin. Men vi utnyttjar ju inte pengarna och bönderna får inte del av dem därför att de nuvarande reglerna är så krångliga att man inte ens vill fylla i blanketterna. Om det är så, Lennart Daléus, att man inte uppnår målen med de beslut som är fattade, är det då orimligt att säga att målen måste ses över? Är det då orimligt att säga att vi i stället måste få mera generella regler som gör att det blir bra både för bonde och miljö? Det är det som är den moderata målsättningen. Det kanske är politik, men det är också politik med innehåll, Lennart

Fru talman! Jag instämmer med de föregående talarna om att det är viktigt att samarbeta och vara optimistisk när det gäller miljöpolitik, och kanske annan politik också, men det är också viktigt att vara kritisk. Efter att ha läst betänkandet och regeringsskrivelsen som vi skall debattera i dag kan man konstatera att regeringens miljöpolitik kännetecknas av motstridiga budskap om miljötillståndet. Det handlar mer om att man skall känna sig ganska lugn. Lennart Daléus säger att man förvaltar den borgerliga regeringens miljöpolitik. Det är klart att man kan se det så. Å ena sidan är regeringen både offensiv och framgångsrik. Sverige hade, kan man läsa, en pådrivande roll i olika internationella förhandlingar. Jag tvivlar inte på det. Å andra sidan redovisar skrivelserna att bara ett av nio nationella miljömål kan sägas bli uppfyllt. Då måste man också komma ihåg att det finns andra mål som inte är uppställda. Man måste ställa sig frågan hur det här hänger ihop. Jag kan förstå att det är viktigt för regeringen att framstå som offensiv och framgångsrik i en sådan här oerhört viktig fråga. Vad jag däremot inte förstår, fru talman, är hur vi i den här kammaren skall kunna fortsätta att hela tiden svälja beskeden om att allt är i sin ordning i stället för att vara kritiskt analyserande. Alla som sitter här känner ju till att rapporter ständigt kommer om miljötillståndet både i Sverige och i EU. Det är ju nämligen här i riksdagen som vi har fastställt de olika nationella miljömålen, och det är också här vi skall reagera när den politik som vi fattat beslut om av olika skäl inte kan uppfyllas. När verkligheten blir en helt annan än den vi tänkt oss är det dags att fundera över de miljöpolitiska medlen, de miljöpolitiska målen och över hur konflikter mellan miljö och andra samhällsmål skall lösas. Fru talman! Det är helt uppenbart att det behövs en analys av de miljöpolitiska målen, måluppfyllelsen och de medel som står till förfogande. Av riksdagen fastställda mål måste nås. Om så inte sker måste vi ta reda på varför och om det finns grundläggande fel i själva målformuleringarna, och vi måste föreslå åtgärder. Jag har tagit upp de här kraven tidigare i kammaren. Jag har då fått till svar av miljöministern att den utredning som jag vill att en expertkommission skall utföra ryms inom Agenda 21-kommitténs uppdrag. Jag har inte riktigt trott på det tidigare, och jag gör inte det nu heller. Agenda 21-kommittén är en utmärkt kommitté, och den skall syssla med de frågor som den var tänkt för: att följa upp det nationella arbetet med Agenda 21, att tydliggöra den enskilde individens ansvar i miljöarbetet för medborgaren och att stämma av hur miljömålen uppfylls och fungerar inom Agenda 21-arbetet. Det är utmärkt bra och det arbetet drivs med kraft i kommittén. Jag vill gärna framhålla att miljöministern här gör stora insatser. Folkpartiet föreslår att regeringen skall tillkalla en kommission som skall analysera miljömålen, tillhörande medel och sammanvägning med andra samhällsmål enligt den reservation som vi har till det här betänkandet. Det är av stor vikt att Sveriges riksdag får en genomgripande analys av de grundläggande frågorna: beslutsprocessen, effektiviteten i miljöpolitiken och förslag till åtgärder. Den nya regeringen borde välkomna ett sådant beslut av riksdagen. Som också Lennart Daléus sade förut har den nye statsministern klart deklarerat att de ekologiska kraven på utvecklingen i samhället skall leda till ett hållbart samhälle. Det skulle nästan vara självklart att man hade ambitionen att utreda för att tydliggöra miljöpolitiken. Om jag får göra en liten utvikning, fru talman, vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att fundera över det som har hänt efter regeringsbildningen. Det finns några frågeställningar som är angelägna ur miljösynpunkt. Vad betyder det att frågor om planering och markanvändning flyttar från Miljödepartementet? Det statsråd som nu blir högste ansvarige för älvskyddet har för bara några månader sedan kastat lystna blickar mot outbyggda älvar och fört ny vattenkraft på tal. Det finns också andra frågeställningar. Varför antyder man över huvud taget inte någonting om miljöskatter och utrymmet för sänkta skatter på arbete i regeringsförklaringen, när man talar om det ekologiskt hållbara samhället? Jag har förut i debatten pekat på vikten av att man tar in miljöfrågorna i alla sektorer och får en bredare diskussion om detta i kammaren. Jag har vid ett tillfälle fått ett löfte av ministern. Ministern väckte själv tanken på att det skulle ordnas en allmänpolitisk miljödebatt i riksdagen där alla ministrarna skulle vara närvarande. Man skulle diskutera hur man skall fatta beslut i framtiden och också hur de påverkar miljön. Jag hoppas att miljöministern kommer att ta upp denna fråga igen, och att vi kommer att kunna ha en sådan debatt här i kammaren. Jag tror att det också skulle stimulera möjligheterna och underlaget för att analysera och undersöka varför vi inte uppnår dessa mål. Jag skulle vilja fråga miljöministern om det fortfarande finns en sådan tanke och om det initiativet kommer att tas. Därmed, fru talman, vill jag sluta med att yrka bifall till reservation 2 av Folkpartiet i detta betänkande.
Fru talman! Eva Eriksson tog upp det jag sade om att den nuvarande regeringen förvaltar de idéer och det arbete som vi tog fram under den tidigare regeringen. Med risk för att i stället hamna på kant åt andra hållet kan jag säga att jag tycker att det är viktigt att säga. Eva Eriksson och de partier som ingick i den regeringen kan ta åt sig åtminstone en liten del av äran för att detta förverkligades. Det starka engagemanget i lokala Agenda 21 och dess utveckling påbörjades under den för oss gemensamma regeringsperioden. Det är viktigt och någonting att vara glad över. Likadant är det med kretsloppsarbetet och kretsloppsbegreppet. Vi har inte uppfunnit kretsloppet, men det var förvisso under den förra mandatperioden - kanske framför allt i Centerns regi men naturligtvis med hjälp och stöd av den övriga regeringen - som det arbetet kunde drivas framåt. Fru talman! Man kan se att den nuvarande regeringen förvaltar - eller skall jag för att blidka Eva Eriksson säga försöker förvalta - de begreppen och det arbetet och för det vidare. Det var min poäng. Det skall man väl ändå vara glad för. Man kan ha synpunkter på hur delar av arbetet bedrivs, men detta var faktiskt, fru talman, min fundering över de två nu centrala begreppen i det svenska miljöarbetet. Om fru talman tillåter vill jag ge en uppmaning till Eva Eriksson: Var icke förtörnad över detta, utan gläds över det.
Fru talman! Lennart Daléus talade i sitt inlägg om kretsloppssamhället och Agenda 21-arbetet. Om det var det arbetet Lennart Daléus menade att regeringen förvaltar vill jag understryka att det precis är det man gör. Det sker på ett mycket bra sätt. Det jag pekade på var ändå att man i skrivelsen kan utläsa att vi faktiskt inte uppnår nio av tio miljömål. Det är en märklig kommentar när man ändå måste vara analyserande och kritisk för att uppnå de miljömålen. Annars gläds jag också, Lennart Daléus. Jag tror att det är oerhört viktigt. Agenda 21-arbetet och det arbete mot ett uthålligt samhälle som det innebär är naturligtvis en oerhört viktig del. Det är en demokratisk innovation som nu pågår i miljöarbetet och som kommer att stärka det på lång sikt. Det tycker jag också är glädjande. Jag underströk också det.
Fru talman! Nu börjar det likna någonting. Nu är vi ju litet överens i alla fall. Det var faktiskt just detta jag menade. En del av de tunga saker som växte fram under vår regeringstid får den socialdemokratiska regeringen nu arbeta vidare med. Då kan vi gemensamt glädjas. Jag kan hitta andra exempel, fru talman, på detta. Jag såg häromdagen att man börjar aktualisera det som inte minst fru talman själv väl känner till, nämligen begreppet nationalstadspark. Det börjar bli aktuellt för allt fler städer eller kommuner. Det är väl utmärkt om de saker vi initierade under den perioden fortsätter. Jag skulle bli lycklig, fru talman, om vi när denna mandatperiod är avslutad kan säga att en reaktor har stängts av på grund av ett starkt energiengagemang och en stark kärnkraftspolitik som har initierats inte minst i Centern. Det vore också någonting att glädjas åt i stället för att förtörnas, Eva Eriksson. Jag hoppas att vi tycker det gemensamt.
Fru talman! Ja, Lennart Daléus, vi tycker mycket gemensamt. Men den frågan kan jag inte svara på just nu. Det kommer väl en debatt om energifrågorna i denna kammare. Jag vill ändå understryka att det jag menade i mitt inlägg, och det jag står fast vid, är att det är viktigt att ta upp de kritiska punkter som finns i miljöpolitiken om vi skall uppnå en kraftfull miljöpolitik i framtiden. Det blir genom att läsa skrivelsen uppenbart att det finns problem i miljöpolitiken. Jag och många andra i utskottet möts ständigt av det. Det finns frågor vi inte kan få svar på. Det är klart att man då ändå måste vara kritisk och analysera och försöka hitta vägar att uppnå de målen. Annars är vi väldigt illa ute. Jag förmodar, Lennart Daléus, att vi har samma uppfattning i denna fråga.

Herr talman! När vi diskuterar den här skrivelsen eller när vi diskuterar annat miljöarbete är det ett ekologiskt hållbart Sverige som är målet för vårt miljöarbete. Ett ekologiskt hållbart Sverige handlar om att leva innanför de ramar som naturen ställer upp, eller för att citera Socialdemokraternas miljöprogram från 1968: "Då kopplas vi människor åter in i ett kretslopp som liknar det naturen själv har utvecklat under gångna miljoner år." Inom parentes sagt, har vi socialdemokrater använt kretsloppssamhället som ett begrepp sedan 60 talet, och inte bara sedan 90-talet, som vissa andra i debatten. Men vad innehåller begreppet Ett ekologiskt uthålligt Sverige? Vad betyder det när vi kommer till det ekologiskt uthålliga Sverige? Ja, det handlar t.ex. om att Östersjöns lax och torsk inte längre hotas av miljögifter, utan att gravida kan äta Östersjöfisk utan att vara rädda. Det handlar om att våra sjöar inte längre är försurade, utan att en femåring som får upp en gädda kan ta hem den utan att mamma eller pappa får varna för kvicksilver. Det handlar om att varken vitryggig hackspett, ängssalvia, silverviol eller någon annan av våra utrotningshotade djur eller växter längre hotas av jord eller skogsbruk. Det handlar om att sopberget i princip har försvunnit, därför att vi återanvänder, återvinner och producerar igen av avfallet. Det här uppnår man varken på ett år eller på en mandatperiod. SNF:s generalsekreterare Ulrika Rasmuson konstaterade häromdagen i radion att det nog tar 100 år att komma till det ekologiskt uthålliga samhället. Men desto viktigare är det att vi snabbt stakar ut riktlinjerna. Årets miljöskrivelse har inte till uppgift att presentera de nya, stora frågorna, utan miljöskrivelsen skall bara redovisa det löpande som har skett. Däremot kan man konstatera att var och en av de frågor som tas upp, som i sig kan vara ganska små, ändå är en del av att bygga just det ekologiskt uthålliga Sverige. Herr talman! Eva Eriksson sade att hon när hon hade läst miljöskrivelsen hade kunnat konstatera att allt inte är i sin ordning och att det är problem med att vi inte uppnår miljömålen. Ja, herr talman, det kan man lugnt säga. Det finns mycket kvar att göra, och framför allt kan vi se att det också är svårt och rörigt när vi har 150 olika miljömål, nationella och internationella blandat, och har alltför dålig kontroll på hur vi använder våra styrmedel. Det är därför regeringen har börjat arbetet på att successivt gå igenom miljömålen, se hur vi uppfyller miljömålen, varför vi inte klarar alla miljömål och vad vi skall göra för att klara miljömålen. Det är därför regeringen går igenom styrmedlen, både de ekonomiska styrmedlen och miljölagstiftningen, för att se till att vi får effektivare och bättre styrmedel. Det är därför regeringen planerar att våren 1998 presentera en proposition för riksdagen med nya miljömål, som också skall vara enklare att utvärdera, följa upp och mäta, och med riktlinjer för 2000-talets mål. Herr talman! Jag tänkte inte beröra skrivelsen mer, utan kort beröra den framtida miljöpolitiken, som Jag kan se tre naturliga pelare för den framtida miljöpolitiken. Den första pelaren skulle vi kunna kalla för Bygga om Sverige. Jag har som miljöminister besökt ett antal spännande och intressanta nya bostadsområden, men det kanske allra viktigaste är att bygga om alla de bostadsområden och den infrastruktur vi redan har och att se till att vi får energisnåla bostadsområden, med sunda material, bygger om samhället utifrån en annan sop och avfallshantering, satsar på nya va-system och ställer om trafik och energisystem. Och där, herr talman, kan jag bara beklaga att Moderaterna så envist hakar sig fast vid gamla energilösningar, som kärnkraften, i stället för att våga se de nya lösningarna. För övrigt kan jag försäkra Eva Eriksson att älvfrågorna även i fortsättningen hanteras av Miljödepartementet. Den andra pelaren skulle jag vilja kalla för Avgifta kretslopssamhället. Om vi nu sedan 60-talet har arbetat för återanvändning och återvinning, handlar det också om att vi skall få bort farliga kemikalier ur kretsloppet. I dag är t.ex. diskussionen om de hormonpåverkande ämnena mycket aktuell. Det handlar också om att vi skall få bort alla farliga utsläpp från industrin, där vi vill att tillstånden skall omprövas före år 2000, för att vi skall göra allvar av begreppet Noll farliga utsläpp. Den tredje pelaren är naturens pelare, att värna naturen, och där är målet att det svenska skogsbruket och jordbruket skall vara ett internationellt globalt föredöme. Jag måste säga att jag tycker att det är beklagligt att det, trots att man kan läsa att skogsindustrin gör 26 miljarder i vinst i dag, fortfarande krävs samhällsstöd för att rädda urskogar - det som borde vara ett sektorsansvar. Det här är tre viktiga pelare i arbetet på att Sverige skall gå i spetsen för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Men det internationella miljöarbetet kommer även fortsättningsvis att spela en oerhört viktig roll. EU är en viktig arena för oss. Den debatten har vi haft här i kammaren, och vi har haft ett bra samarbete mellan utskottet och regeringen i att driva miljöfrågor. Men vi kan också se att vi måste gå in för att t.ex. förstärka Östersjöarbetet. Vi har bjudit in miljöministrarna runt Östersjön till ett möte i oktober för att försöka få till stånd en Agenda 21-plan för Östersjön och kunna visa resten av världen att det går att samla ett antal länder kring ett regionalt samarbete för Agenda 21 - något som inte har skett någon annanstans i världen och som vi hoppas att Sverige skall kunna visa inriktningen på. Sverige skall gå före som spjutspets, men Sverige skall också med tyngd, intresse och engagemang påverka den internationella utvecklingen. Ett ekologiskt Sverige får bara vara en del i en ekologisk värld.
Herr talman! Många av de saker miljöministern säger när det gäller ambitionerna kan man instämma i. Det hade varit attraktivt om miljöministern, när hon i den andra delen av sitt anförande valde att beröra framtiden, också hade ökat konkretionen. Jag delar mycket av synen på hanteringen av avfallsberg, nya va-system, trafik och energilösningar, på att kemikalier vi inte vill ha skall bort, att skogs och jordbruket skall utnyttjas osv. Men det enkla ordet är hur: Hur har miljöministern tänkt sig att gå vidare i det arbetet? En aning mer konkretion redan i dag skulle naturligtvis vara trivsamt. Jag har respekt för resonemanget, herr talman, men jag saknar ibland miljöministern som deltagare i arbetet kring flera av de frågor som ligger just i det här randområdet, och det gäller t.ex. energisystemen. Det skulle vara roligt att se miljöministern på barrikaderna i energidebatten, i fråga om kraven på avveckling av kärnkraften, bevarande av älvarna osv. Det är möjligt att åsikten och attityden finns där, men Anna Lindh bör gå upp på barrikaderna. Det behövs i denna situation, där energidebatten nu befinner sig. Det behövs ett kraftfullt agerande, som jag utgår från innebär ett fullföljande i alla delar av linje 2:s arbete. Det är samma sak i fråga om trafiksystemen. Gå upp på barrikaderna i det arbetet - inte på broarna, vilket kanske vore dumt. Jag tror att också den diskussionen behövs. Slutligen skulle jag, herr talman, vilja ha en liten diskussion kring de frågor jag själv väckte tidigare, nämligen om sambandet mellan ekonomi och ekologi, en diskussion om möjligheterna att hantera arbetslösheten och sysselsättningen med hjälp av miljöengagemanget. Hur tänker miljöministern dra nytta av, eller utnyttja, brutalt uttryckt, människors engagemang i de här frågorna, kanalisera det och släppa loss regelverket?

Herr talman! På område efter område kommer regeringen att presentera konkretionerna. Men en viktig sak för den här regeringen är att visa att det inte bara är miljöministern som presenterar konkretionerna. Alla i den här regeringen skall också fungera som ministrar på miljöområdet. Det är därför Ines Uusmann arbetar med Kommunikationskommittén om miljömål för trafiken. Det är därför det har varit nära samarbete mellan Näringsdepartementet och Miljödepartementet kring den gröna näringslivspolitiken. Det är också därför vi har haft ett nära samarbete, som kommer att bli ännu närmare, mellan Arbetsmarknadsdepartementet och Miljödepartementet med att göra två minus till ett plus, dvs. göra de problem som arbetslösheten och miljöförstöringen utgör till en möjlighet: nya, gröna arbetstillfällen. Vad energidebatten beträffar var det inte så länge sedan jag hade en debatt här i kammaren med just moderater om vikten av att vi ställer om energisystemet till både sparande, förnyelsebara energikällor och alternativ för att klara avvecklingen av kärnkraften. I det arbetet kommer också hela den socialdemokratiska regeringen att ingå. Det kanske har varit så tidigare, speciellt under den borgerliga regeringens tid, att det var enbart miljöministern som fick dra lasset. I den här regeringen är det hela regeringen som skall driva miljöpolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det är en bra ambition att hela regeringen skall dra lasset. Men ibland undrar jag litet, om jag skall vara uppriktig. När vi diskuterade miljöstödet till jordbruket och dess utnyttjande, vilket ju var en hjärtefråga för naturskyddsorganisationerna i landet och de organisationer som arbetar med biologisk mångfald m.m., var det faktiskt miljöministern själv, om jag minns rätt, som sade att det där tyckte hon inte om, det hade hon inte tyckt om i regeringssammanträdet heller, det var bara att ge pengar till bönderna. Det tycker jag tyder litet grand på en skillnad i syn. Den gången var det faktiskt tillsammans med jordbruksministern vi kunde driva fram de berättigade resurser som behövdes till jordbrukets miljöarbete. Herr talman! Jag undrar alltså fortfarande det kan väl bli fler tillfällen att återkomma till det - vilka utredningar och vilket arbete regeringen planerar för att använda miljöarbetet i hanteringen av arbetslöshetsfrågorna, som ju är mycket centrala frågor i det svenska samhällsengagemanget i dag. Hur blir kopplingen till ekonomin? Och naturligtvis, som jag sade förut: Hur skall man frigöra människors kraft, få bort regelverk och utnyttja det engagemang som finns? I sammanfattning kommer sådana här frågor att diskuteras ytterligare och redovisas av regeringen, men jag tycker ändå att det skulle vara bra om miljöministern tydligt stakade ut en väg och samlade på sig ansvaret för det samlade miljöarbetet i regeringen. Sedan får vi se hur hennes regeringskolleger förvaltar sitt pund.
Herr talman! Jag kommer tillbaka till riksdagen med ett antal konkreta förslag. Däremot tänker jag inte förenkla Lennart Daléus arbete, som även om vi samarbetar också är att vara oppositionspolitiker, genom att i förväg avslöja allt som regeringen kommer att presentera under den närmaste tiden. En fråga Lennart Daléus tar upp som naturligtvis är oerhört viktig är förhållandet mellan ekonomi och ekologi. Där kan vi konstatera att det svenska exemplet, med den skatteväxling vi gjorde i samband med skattereformen 1990/91, har väckt mycket internationellt uppseende och framförs i år av World Watch Institute som det främsta exemplet på hur ett land kan leda arbetet med en skatteväxling och föra över skatter från arbetsinkomster till energi. Den vägen räknar jag också med att vi skall kunna fortsätta gå efter det att Skatteväxlingsutredningen presenterat sitt arbete.
Den ändrade talarlistan gör att jag kommer att medge replik också åt Dan Ericsson, Gudrun Lindvall och Maggi Mikaelsson.
Herr talman! Det gläder mig att miljöministern understryker att miljöpolitik inte är lätt, att man i miljöskrivelsen presenterar en del av de frågeställningar som man har berört under året och att man har ambitionen att gå vidare. Det är bra, och det är också bra att miljöministern är kritisk till sina ställningstaganden när det gäller olika frågor och arbeten i miljöpolitiken. Det är också bra att regeringen nu understryker att hela regeringen skall dra lasset och att miljöpolitiken får en del i varje sektors ansvar. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga om miljöministern, utifrån det löfte som gavs vid en tidigare debatt, kan tänka sig en allmän miljöpolitisk debatt här i kammaren med alla ministrar närvarande. Det tycker jag skulle vara bra som en manifestation för miljöfrågorna och därmed också för att få upp miljöfrågorna högt på agendan. Man skulle då också lägga ett ekonomiskt perspektiv på miljöfrågorna i relation till arbetsmarknad och kommunikation. Detta skulle också, i en vidare debatt, kunna leda till att man tillsatte den kommission som jag har pekat på. Jag är tjatig när det gäller den här frågan, och jag kommer inte att ge mig. Om man i en fråga som ekonomin och Sveriges framtid när det gäller budgetsanering redan 1993 kunde tillsätta Energikommissionen, som gjorde precis samma sak på ekonomiområdet, så skulle man naturligtvis ha glädje av att göra det också på miljöområdet. För mig är miljöfrågorna precis lika viktiga som ekonomifrågorna, och därför vore det intressant att höra vad miljöministern har att säga om detta.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att jag inte är kritisk till mina tidigare ställningstaganden, Eva Eriksson. Däremot är jag naturligtvis kritisk till att vi ännu inte lyckats uppfylla alla miljömål. Jag tycker att diskussionen om att ha en miljödebatt med både regering och riksdag är intressant. Det är någonting man kanske i första hand borde ta upp med talmännen för att inte föregripa deras arbete. Jag har tidigare diskuterat frågan om en kommission med Eva Eriksson, och jag har då varit förhållandevis positiv. Men i dag vill jag säga att vi nu har ett arbete i gång för att nå samma resultat på precis de områden som Eva Eriksson berör. Vi kommer att gå igenom målen. Vi kommer att gå igenom varför vi inte uppfyller dem där vi inte gör det. Vi kommer att gå igenom styrmedlen, lägga fast nya mål och titta på hur de skall bli lätta att följa upp och utvärdera och bli bra miljömål för 2000-talet. Jag vet då inte om själva formen kommission är det viktigaste. Det viktigaste är väl att vi får de här resultaten.
Herr talman! Tack för det sista, miljöministern! Då kan man förvänta sig att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med en sammanfattning och en analys av just det som jag har pekat på. Det är väl precis som miljöministern säger inte formen som är det viktiga, utan det är att det kommer fram ett bra resultat. Det är också viktigt att vi här i riksdagen kan få möjligheter att fatta de beslut som behövs för att uppnå de mål som vi här har fastställt. Det är det viktiga för mig som politiker i den här frågan. Jag är ledsen om jag sade att jag upplevde att miljöministern var kritisk till sina ställningstaganden. Det ber jag om ursäkt för. Jag hoppas att miljöministern inte är det. Men ibland kan det vara bra att ifrågasätta saker som leder till sådant som man inte har tänkt sig att de skall leda till. Det finns en fråga till. Som jag uppfattade det när statsministern presenterade ministrarnas områden skall mark och planfrågorna inte längre ligga på Miljödepartementet. Därför sade jag i min inledning att älvfrågorna skulle ligga på ett annat departement. Jag vill nu ställa frågan igen: Är det så att jag har missuppfattat det?
Herr talman! Det är olika sorters frågor. De frågor som har legat i gamla Bostadsdepartementet följer med till det nya Bostads och Inrikesdepartementet, dvs. sådana planfrågor som har med det direkta bostadsbyggandet att göra, detaljplanefrågor. Däremot ligger de frågor som har med naturresurslagen att göra, t.ex. älvfrågorna, kvar i Miljödepartementet. Allting som är kopplat till naturresurslagen ligger kvar i Miljödepartementet.
Herr talman! Tack för möjligheten att få ställa ett par frågor till miljöministern. Jag har tidigare i en frågestund berört miljöskrivelsen och dess redovisning av den dåliga måluppfyllelsen vad gäller de nio delmålen. Då frågade jag också ministern vad regeringen menar när man skriver att man skall omarbeta miljömålen. Jag ville ha ett besked av ministern om att det inte skulle handla om att sänka våra miljöambitioner. Något sådant besked fick jag inte i den debatten. Jag måste säga att den nu aktuella diskussionen kring naturgasanvändningen och därmed ökade koldioxidutsläpp oroar mig alltmer, framför allt därför att det är miljöministern som i tidningsuttalanden och även här i kammaren har antytt att hon ser naturgasen som en möjlig energikälla i samband med att man ersätter kärnkraften. Jag skulle nu, herr talman, önska att ministern lugnar alla med höga miljöambitioner och säger att regeringen inte skall tumma på nuvarande miljömål, varav koldioxidmålet är ett. Jag har ytterligare en fråga. Jag har i ett annat sammanhang tagit upp målsättningarna vid Nordsjökonferensen, bl.a. generationsmålet, som innebär att vi skall få bort skadliga, naturfrämmande ämnen under en generation, dvs. 25 år. Nu nämns Visbykonferensen i skrivelsen. Jag skulle då vilja fråga miljöministern om hon i det sammanhanget kan tänka sig att ta upp det här generationsmålet.
Herr talman! Jag börjar med att kommentera miljömålen och sänkta ambitioner. Nej, det handlar definitivt inte om att sänka ambitioner. Jag skulle vilja säga att när man vill ha miljömål som man också kan utvärdera och när man vill skaffa starka medel för att uppnå dem, handlar det om en skärpning av miljömålen. Jag skall ta ett exempel. Av de nio miljömål som vi inte uppnått när Naturvårdsverket gick igenom 9 av 150 miljömål handlade ett om svavelutsläpp utomlands. Det är naturligtvis litet förvirrande när man på det sättet blandar frågor som vi direkt kan påverka i Sverige och frågor som vi skall driva internationellt. Det är bl.a. för att få en tydlig boskillnad mellan olika miljömål som vi skall se över detta och få bra, tydliga miljömål som också går att följa upp. Jag förutsätter att alla partier i riksdagen har som mål att avveckla kärnkraften, eftersom inget parti har föreslagit att vi skall bygga nya kärnkraftsreaktorer. Skall vi undvika en situation där vi plötsligt sitter med gamla kärnkraftsreaktorer och kärnkraftsreaktorer som börjar bli farliga måste vi också i tid planera en omställning. Därför är det viktigt att vi börjar med i första hand sparande och i andra hand förnyelsebara energikällor. Men jag har också sagt att jag tror att man under en övergångsperiod kan behöva använda naturgas om man verkligen menar allvar med att avveckla kärnkraften. När det gäller målsättningen i Nordsjökonferensen vill jag påpeka att det är Sverige som har drivit kravet att de farliga ämnena skall avskaffas inom en generation, dvs. 25 år. Det kommer också att bli en fråga som tas upp vid miljöministermötet i höst.
Herr talman! Miljöministern säger nu att det definitivt inte handlar om att sänka miljömålen. Då tar jag det som ett löfte inför de propositioner som skall läggas fram här i kammaren. Framför allt när det gäller koldioxidmålet gäller det att inte frångå den målsättning som finns. Det kräver att miljöministern lever upp till detta också i de kommande energidiskussionerna. Vad jag förstår av miljöministerns inlägg har hon inte läst Energikommissionens betänkande och uppmärksammat den majoritetsuppfattning som där finns mellan socialdemokrater, folkpartister och kristdemokrater och som talar om hur vi på ett miljömässigt hållbart sätt skall ställa om energisystemet utan att få en storskalig introduktion av naturgas. Det är vad det handlar om. Vi vill fasa ut kärnkraften, men vi skall se till att inte få in något som höjer koldioxidutsläppen och bidrar till växthuseffekten. Jag tar miljöministerns uttalande som ett löfte om att man icke tänker rucka på koldioxidmålet. Herr talman! När det gäller det s.k. generationsmålet, att bli av med de skadliga naturfrämmande ämnena inom en tidsperiod av 25 år, måste jag väl ändå uppfatta miljöministerns svar på det sättet att det inte är någonting som hon tänker ta upp under Visbykonferensen, utan det ligger senare i tiden. Min enkla fråga är då: Varför kan man inte också i det sammanhanget lyfta fram just det målet?
Herr talman! Därför att det jag talar om naturligtvis är miljöministermötet. Det är det jag uttalar mig om. När det gäller koldioxiddebatten anser jag replikatt att det vore fantastiskt roligt om vi kunde se samma engagemang som kds, moderaterna och andra visar för kärnkraftens bevarande också när det gäller att faktiskt försöka ersätta kärnkraften med sparande och förnyelsebara energikällor.
Herr talman! Tack för att vi trots omkastningen på talarlistan också får en chans att ställa vissa frågor. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är mycket positivt att vi nu får en skrivelse som denna. Vi motionerade redan under riksmötet 1990/91 om att det borde komma en årlig miljöredovisning. Detta är den andra i ordningen som kommer. Där skall miljöministern ha en eloge. När man som i den här skrivelsen enbart redovisar att vi inte lyckats nå målen, utan att samtidigt tala om vilka åtgärder som kan tänkas krävas för att vi skall nå målen, tycker vi dock att det fattas en del. Det här borde snarare vara en möjlighet till en öppen dialog som verkligen talar om var någonstans man kan tänka sig sätta in insatserna. Vi hoppas att det skall finnas en möjlighet att komplettera nästa års miljöskrivelse med vilka ytterligare medel som behövs för att komma till rätta med miljömålen och inte bara konstatera att vi inte når dem. Jag skulle vilja höra om det kan finnas ett intresse för någonting sådant. På samma sätt saknar vi också en genomgång av de hotade arter och biotoper som många gånger är en indikation på hur långt vi har kommit i miljöarbetet. Ökar antalet hotade arter vet vi att någonting är fel. Vi är inte på rätt väg. Vet vi att vi får fler arter som inte behöver stå på röda listan och vet vi dessutom att det kanske finns fler individer av de här arterna, vet vi också att vi är på väg åt rätt håll. Det här skulle vara ett utmärkt sätt att i miljöskrivelsen också kunna redovisa vad som händer med naturen. Naturen visar ofta vart vi är på väg. Jag undrar: Finns det något intresse för att lägga in något sådant? Vad vi dessutom saknar är en redogörelse för vad som har hänt i EU med de undantag Sverige har fått. Vi vet att vi har en mängd undantag på kemikalieområdet. Här skulle det också ha varit på sin plats att få en redogörelse av vad som har hänt. Det enda som redovisas är att man diskuterar kadmium. Skall det tolkas som att när det gäller de andra ämnena så händer ingenting?
Herr talman! Allt kan inte ingå i miljöskrivelsen. Jag tror att den skulle bli ganska ohanterlig om vi i den lade in alla förslag om hur vi skall uppnå miljömålen. Det är de facto alla propositioner som regeringen allt eftersom lägger fram under ett år. I fråga efter fråga när det gäller hur vi skall uppnå miljömålen återkommer regeringen med förslag. När det t.ex. gäller den biologiska mångfalden återkommer vi redan i höst, inte nästa vår, med ett förslag. Den helhetssammanställning som Gudrun Lindvall efterlyser kommer också. Den kommer i propositionen 1998, som jag talade om tidigare. På område efter område kommer regeringen att redovisa hur miljömålen skall uppfyllas. Den stora genomgripande miljödebatten om miljömålen för 2000-talet hoppas jag att vi skall ta gemensamt och förhoppningsvis bli eniga om målen under våren 1998.
Herr talman! Med den stora ambition som den här regeringen har förespeglat att den har, nämligen att man skall försöka få ett samhälle i mer ekologisk balans, handlar det naturligtvis om vad man kan göra internationellt, men också i högsta grad om vad man kan göra nationellt. Framför allt på kemikalieområdet kan vi se att det vi plockar hit med transporter, t.ex. de kemikalier vi har i våra varor, är sådant som vi kan påverka nationellt. Vi behöver inte gå speciellt långt för att se att det finns länder i vår närhet som inte har samma mängd kemikalier. Därför tänkte jag höra efter: Finns det någon ambition från regeringens sida att ta itu med kemikaliesituationen i samhället, att föreslå en reducering av kemikalierna? Jag vill återigen upprepa frågan: Vad har hänt med de undantag vi har från EU:s bestämmelser? Vi har t.ex. undantag för klorerade organiska lösningsmedel, asbest, kvicksilver, arsenik, organiska tennföreningar och PCP. Har det inte hänt någonting? Det har nu gått ett och ett halvt år. Innebär det att när tiden har gått, fyra år, tvingas vi acceptera dessa ämnen? I så fall står vi inte bara still på ett viktigt miljöområde utan tar också ett steg bakåt. Är det verkligen så att det bara är kadmium som man över huvud taget har börjat diskutera i EU?
Herr talman! När det gäller kemikaliefrågorna i EU är det något som vi prioriterar, och vi vill självfallet inte om fyra år vara i en situation där vi skall försämra våra regler. EU:s miljökommissionär har också garanterat oss vi inte skall behöva försämra våra regler. Vi arbetar mycket hårt i EU. Det sker också en hel del internt i EU där man arbetar med att se över sina direktiv och sina egna bestämmelser för att på dessa olika områden med undantag höja nivån på EU:s regler. Det är också ett arbete som vi har drivit tillsammans med de andra nya medlemsländerna i EU, eftersom våra undantag överensstämmer på några områden. Jag kan försäkra att jag senare kommer att återkomma till riksdagen och berätta om hur det har gått när det gäller EU:s interna kemikaliearbete. Hittills går arbetet i EU framåt, och det tycker vi är bra. Gudrun Lindvall behöver inte tro att det är enbart när det gäller någon av tungmetallerna som diskussionen har varit i gång med EU. Däremot kan man inte stanna vid det. Det skulle innebära att vi vill att resten av EU skall få strängare kemikalielagstiftning men att vi inte har några ambitioner att vidareutveckla vårt kemikaliearbete, och det har vi ju. Därför har regeringen t.ex. nu delat ut ett antal uppdrag för att få en bättre kontroll på kemikaliesamhället. Vi har också bjudit in både regeringsrepresentanter och betydande kemiföretag från hela världen för att ha ett högnivåmöte i Stockholm och diskutera kemikaliefrågorna. Det mötet hade vi i januari. Det var ett framgångsrikt möte där vi också fick kemikalieindustrin att skriva under på viktiga frågor, som försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Vi fortsätter att utveckla kemikaliearbetet vid sidan av att vi går vidare i EU.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om man kan engagera hela regeringen i miljöarbetet. Det är alldeles nödvändigt. Jag tror också att det är nödvändigt att vi personligen måste börja ta konsekvenserna för de miljömål som vi ställer upp. Det betyder att vi måste vara beredda att ändra vår livsstil, och det behövs att vi tar ett helhetsperspektiv på detta. Eftersom man brukar ta till partiledaröverläggningar när det gäller viktiga frågor, t.ex. försvarsfrågor och energifrågor, tycker jag att det borde vara en idé att kalla till partiledaröverläggningar om miljösituationen och hur vi skall uppnå miljömålen. Det är en fråga som jag skulle vilja ställa till miljöministern. Är det något som miljöministern skulle kunna verka för i regeringen, att man lyfter frågan på det sättet? Det vore att ge den en högre status. Sedan tyckte jag att det lät intressant med de tre pelarna och att bygga om Sverige, något som är alldeles nödvändigt. Då förväntar jag mig att det investeringsbidrag som kom till som ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen förrförra hösten och som tog slut väldigt fort, dvs. pengar till miljöinvesteringar, kan få en ordentlig påfyllnad i potten inför höstens budgetarbete. När det gäller att avgifta kretsloppssamhället hoppas jag att vi skall kunna få förslag till hur vi skall bli av med nickel-kadmium-batterierna. Där har vi verkligen misslyckats helt och hållet med att bli av med dem och nå det mål som är uppsatt. När det gäller naturen, jord och skog delar jag miljöministerns syn att det är dåligt av skogsnäringen att inte klara att avsätta fler skogsområden. Då förväntar man sig att det skall komma förslag även på det området. Däremot är en del av de problem som skogsnäringen dras med, t.ex. försurningen, något som man rimligen inte kan lasta just de som råkar vara skogsägare eller bedriva skogsbruk för, eftersom det är ett större problem. Där får man ta till andra metoder.
Herr talman! Jag skall gärna fundera vidare på Maggi Mikaelssons idéer. Det är möjligt att vi skall ha en partiledaröverläggning om miljöpropositionen år 1998 och miljömålen för 2000-talet. När det gäller nickel-kadmium-batterierna är jag övertygad om att vi kommer att hitta en lösning, eftersom vi har fått ett mycket bra förslag av utredare Ingemar Josefsson. Vi räknar med att vi skall kunna lösa inte bara problemet med nickel-kadmiumbatterierna utan också de andra batteriproblem vi har. När det slutligen gäller skogsnäringen och försurningen är det riktigt att skogsnäringen inte själv kan påverka försurningen. Men jag skulle vilja säga till skogsindustrin, att eftersom vi från politiskt håll har fått igenom en överenskommelse i EU om att EU skall ta fram en åtgärdsplan för att minska de sura utsläppen och den vägen också minska de faktiska försurningsskadorna i den svenska skogen, borde skogsindustrin som tack för det ta på sig ett större ansvar för att bevara den biologiska mångfalden.
Herr talman! Där är vi överens. Men ett ansvar som vi skulle kunna ta från riksdag och regering är att se till att de kalkningsinsatser som man byggt upp modeller och system för att bedriva får tillräckligt med pengar. Där har regeringen förslagit neddragningar och fått stöd från riksdagen för att dra ner kalkningsanslagen. Trots att vi kanske inte alltid kan vara helt säkra på att långsiktigt är det allra bästa sättet är det trots allt det bästa sätt vi i dag har för att förhindra försurningsproblemen. Det gäller både på skogsmark och i sjöar. Där har vi också ett ansvar att försvara och bevara den biologiska mångfald som finns också under vattenytan och som vi inte ser. Då blir det möjligt för den som drar upp en gädda att också kunna äta upp den. Ytterligare ett område som jag skulle vilja passa på att ta upp när miljöministern är här är producentansvaret och avfallsberget. Det är också ett område där vi har misslyckats kapitalt. Jag vet inte vilken uppfattning miljöministern har och vilken tilltro hon har till marknadskrafterna. Men här har vi misslyckats när det gäller att samla in papper och kartonger. Det klarar inte marknadskrafterna. Det finns fler exempel på hur det med det nya systemet kommer att bli krångligare och svårare för enskilda människor att hitta till uppsamlingsställena. Det blir längre resor och krångligare att få till det. Här måste regeringen ta ett initiativ och komma med ett förslag. Annars kommer det alldeles säkert att komma bra förslag under den allmänna motionstiden.
Herr talman! Producentansvaret är en mycket viktig fråga. Det handlar i grunden om att det är en väldigt bra och viktig idé. Den bygger på att det bara är om producenten själv är ansvarig för det han har producerat som han också har ett ansvar för och ett riktigt incitament till att förändra sin produkt så att den blir miljövänlig, lätt att återta och lätt att återvinna. Däremot kan jag hålla med om kritiken att övergången från det gamla systemet till det nya systemet med producentansvar inte alltid har fungerat så smidigt. Nu skall man kanske acceptera att det kan finnas problem under en övergångsperiod. Men jag kan också se en del strukturproblem. Det handlar framför allt om att kommunerna måste ha en större möjlighet att påverka hur insamlingen skall gå till för kommuninvånarna så att kommunen på det sättet kan se till att de egna kommuninvånarna får en bra service, så att vi kan garantera att vi har ett system som fungerar i hela landet. Vi har därför en skrivelse ute på remiss i kommunerna. Det är dels en rapport från Naturvårdsverket, dels ett antal frågor som vi ställer till kommunerna. Avsikten är att producentansvaret skall behållas men att det skall kombineras med en något starkare möjlighet för kommunerna att vara med och forma detta så att det fungerar praktiskt.

Herr talman! Nu blev talarordningen litet konstig, men det kanske fanns skäl till det. Detta är den andra miljöskrivelse vi får. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är bra, eftersom vi har velat ha en sådan redogörelse. Men som jag tidigare sade hade vi önskat att regeringen hade haft större ambitioner och inte bara redovisat att vi i Sverige inte når miljömålen, vilket är sorgligt, utan också haft en liten diskussion i skrivelsen om hur man har tänkt sig att klara av det i framtiden, för det är egentligen det som det handlar om. Vi måste klara miljömålen för att vi skall kunna etablera det ekologiska samhälle som alla säger att vi vill ha. Dessutom kan vi konstatera att många av de miljömål som vi har, ungefär 150 stycken, inte är satta efter vad naturen tål. De är satta efter vad man trodde att man skulle klara av och vad man trodde skulle vara ekonomiskt möjligt. Egentligen skulle många av dem behöva skärpas för att hamna på en nivå där naturen klarar av dem. Vi skulle alltså ha betydligt starkare krav när det gäller koldioxid, kväveoxider osv. I och med att man kan konstatera att vi inte har gjort tillräckliga insatser för att klara målen finns det en risk för att de kommer att urholkas ytterligare. Jag hoppas att den farhågan inte kommer att besannas. I den här miljöskrivelsen saknas det alltså en del. Vi skulle ha önskat att det också hade funnits mera diskussion om den biologiska mångfalden och om vad som har hänt med EU-målen. Om vi tittar på betänkandet finns det en liten passus som jag skulle vilja läsa högt och som är litet betecknade för miljödiskussionen i dag. Det står så här: "Utskottet erinrar om att riksdagen under våren 1991 fattade ett övergripande beslut om mål och riktlinjer för miljöpolitiken." Det är den proposition som den förra socialdemokratiska regeringen lade fram, En god livsmiljö. Sedan dess har inte mycket hänt. Det är betecknande för miljöpolitiken under 90-talet. Det händer ingenting. Att vi nu, 1996, skall behöva hänvisa till en proposition som kom 1991 är beklämmande. Men det är inte förvånande om man, som Miljöpartiet, har tittat på vad som har hänt med miljöpolitiken. När Naturskyddsföreningen gjorde bokslut över den borgerliga regeringen sade de: Det är sammanfattningsvis med stor besvikelse vi ser tillbaka på dessa tre år. Att den miljöpolitiska utvecklingen avstannar under en lågkonjunktur kan man ha en viss förståelse för, men att medvetet driva en politik som tar flera steg tillbaka, såsom den borgerliga regeringen gjort, är ansvarslöst och oacceptabelt. Vi hör Centerpartiet säga att Socialdemokraterna förvaltar politiken. Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna har betydligt högre ambitioner än så och fortsätter där man slutade 1991, eftersom det inte hände så mycket sedan. Miljön blir inte bättre av att man lanserar ordet kretsloppssamhälle. Miljön blir bättre när man fattar politiska beslut som visar att man vill minska kemikaliehanteringen och att man vill gå åt rätt håll och uppfylla miljömålen. Miljöpartiet anser att det är angeläget att miljömålen skärps och vi hoppas att det kommer till konkreta åtgärdsplaner över hur vi skall nå målen. Det är bra att miljöministern säger att även andra ministrar skall ta ansvar för miljön, eftersom det måste vara så. Miljöpolitiken måste genomsyra alla departement för att vi skall ha en chans. Jag hoppas att detta inte innebär att vi får en svagare miljöminister, utan att vi får en starkare miljöminister, en starkare miljöpolitik och att t.ex. kommunikationsministern verkligen tar miljömålen på allvar. Just trafiken är ett område där vi vet att vi tyvärr går åt fel håll i dag. Det är alltså beklämmande att konstatera att vi klarar ett av de nio undersökta målen, nämligen det om svaveldioxider. Där går det någorlunda bra. Resten får riksdag och regering bakläxa på. Det här har gått dåligt. Miljöpolitiken har mest varit ord och floskler och för litet handling. Det måste bli en ändring på det. Vi kan också se att det finns en hel del målkonflikter mellan politik i allmänhet och miljöpolitik. I dessa målkonflikter kommer ofta miljöpolitiken till korta. Det gäller t.ex. trafikmålen. Om vi bygger motorvägar vet vi att det leder till ökad bilism. Om vi inte bygger motorvägar kan vi hålla igen bilismen. Där har miljöpolitiken tyvärr hittills fått komma till korta. Det har varit den andra politiken som har fått spela den avgörande rollen. Jag hoppas att vi kan få en ändring där. Därför hälsar vi med glädje de signaler som säger att Sverige är färdigbyggt när det gäller motorvägar. Fler motorvägar ökar definitivt utsläppen. Det finns också andra målkonflikter. Skall vi öka konsumtionen eller inte. Vi hörde just Göte Jonsson berätta att det var så bra i USA för att man hade en större omsättning på bilar där. Men omsättning på varor är också ett problem. Det leder till ett resursslöseri som i sig föder miljöproblem. Ibland är det kanske bättre att vårda det man har och se till att resursslöseriet minskar. Vi hör ofta i dag att miljöproblemen bara kan lösas internationellt. Det är en myt som vi i Miljöpartiet anser att vi måste skärskåda rejält. Det är naturligtvis så att en hel del miljöproblem bara kan lösas internationellt. Men varje land som tar ett steg i rätt riktning minskar den totala globala miljöbelastningen. Vartenda litet bidrag till minskningen är ett positivt bidrag. Det får inte vara så att vi håller igen de nationella ambitionerna för att vänta in alla andra länder. Det finns en liten tendens i miljödebatten i dag att vi skall göra allting samtidigt. Vi menar att Sverige måste kunna gå före här. Det kan gälla många områden, t.ex. när det gäller kemikalier. Där har Sverige tidigare varit ett land som visar att det går att klara sig utan en hel del av de kemikalier som inte bör finnas. I dag har vi ungefär 1 miljon kemikalier i omlopp. Av dem används 20 000-60 000 mycket i kommersiellt bruk. Vi i Miljöpartiet menar att det är dags att vi återigen får en översyn av kemikaliehanteringen, ungefär som den som fanns i den proposition som kom 1991, En god livsmiljö. Den visade vilka områden man ville börja minska på. Den talade om att vi skulle minska kvicksilveranvändningen, användningen av klorerade kolväten osv. I dag är det fortfarande de målen som styr. Det har inte hänt så mycket sedan dess. Det är dags att ta tag i detta igen och visa att vi i Sverige vill gå före på kemikalieområdet trots att vi är medlemmar i EU. En av miljörörelsens främsta anledningar till att inte vilja gå med i EU var just att det blev så svårt att driva en egen självständig nationell politik, framför allt på kemikalieområdet. Det är dags att visa att det går. Än så länge har vi inte sett så mycket av det. I Danmark har man sagt att man vill försöka när det gäller de ämnen som kallas hormongifter, t.ex. nonylfenol. Man har sagt att man vill införa ett nationellt förbud för den kemikalien. Det skulle vara mycket positivt om miljöministern kunde ge besked om att även Sverige är intresserat av det. Det talas mycket om den biologiska mångfalden, men det händer inte så mycket som positivt bidrar till en ökad eller ens bibehållen biologisk mångfald i Sverige. Det är en problematik som är ganska komplex. Det handlar också mycket om alla andra miljöproblem vi har. Försurningen innebär t.ex. att 90 % av allt svampmycel håller på att försvinna ur skogsmarken. Svampmycelet, svampens fina trådar, är en förutsättning för att träden skall kunna må bra. Det är nämligen svampmycelet som förser träden med mineraler och vitaminer. Att svampen försvinner är ett resultat av försurningen och kan vara ett skäl till att vi ser allt fler blödande granar och döende skog. Vi måste få en politik som menar allvar med den biologiska mångfalden. Vi har t.ex. fortfarande ett skogsbruk som gör att många arter försvinner. Vi har ett skogsbruk som inte sparar de biotoper som har hotade arter. I dag finns det 206 arter som är akut hotade, 520 som är sårbara och 263 som är sällsynta. Tyvärr är det inte så att de akut hotade och sårbara blir färre. Det är snarare så att fler flyttas upp på listan. Än så länge har Många hävdar att framför allt många kärlväxter, mossor och alger befinner sig i hotklass 1, dvs. akut hotade, och kommer att hamna bland de försvunna om vi inte ändrar skogspolitiken och lantbruket. Lantbruket bedrivs ju som ett intensivt kemikalielantbruk som definitivt hotar den biologiska mångfalden. Vi i Miljöpartiet har lagt fram en mängd förslag om detta. Vi vill t.ex. avsätta 500 miljoner per år för att i alla fall rädda 5 % av den produktiva skogsmarken nedanför skogsodlingsgränsen. Här finns många av de akut hotade arterna. Vi menar också att det skulle finnas en möjlighet att ta upp vilka arter det handlar om i miljöskrivelsen. Det finns en mycket stor okunskap om detta i Sverige i dag. Man måste tala om vad som krävs för att dessa arter skall kunna finnas kvar och redovisa vilka inventeringsbehov som finns. I mångt och mycket känner vi till ganska litet om dem. Det gäller t.ex. sådana arter som ändå är så pass kända som tjädern. Vi vet väldigt litet om var den förekommer, vilka krav den har och vad vi måste göra för att bevara den. Detta är frågor som är viktiga. En annan sak som jag också skulle vilja skicka med, och som jag hade en att-sats om som inte fick komma med, är att man i EU anser att jaktfrågorna tillhör miljöministern. Sverige är unikt så till vida att vi anser att jakt är en areell näring. Jag skulle verkligen vilja uppmana miljöministern att inse att jakt handlar om biologisk mångfald i dag. Det handlar om hur vi hanterar den biologiska mångfalden. Vi i Miljöpartiet anser att dessa frågor skall ligga på miljöministern. Det skulle också vara logiskt med tanke på att de i dag ligger på Naturvårdsverket och inte på Jordbruksverket. Därmed skulle de alltså följa sin minister. Vi har också tagit upp det som Sverige har bidragit med till EU:s Natura 2000. Vi menar att Sveriges bidrag har varit för litet. Det sades tidigare att detta inte skulle få bli styckevis och delt, utan att det skulle ses som en helhet. Vi skulle få en avsättning av områden där vi skulle kunna se att det fanns en helhet. Tyvärr blev det inte så. Naturvårdsverket ville ha med 1 273 områden. Det ansågs att man då skulle kunna uppfylla art och abitatdirektivet samt fågeldirektivet och få ett hållbart bidrag till Natura 2 000. Men det blev bara 563 områden. Vi menar att miljöministern borde återkomma och se till att vi får med betydligt fler områden i Natura 2 000. Dessutom är de områden som nu finns med till 95 % redan skyddade i dag. Detta har alltså inte medfört något positivt. Det finns en mängd frågor angående det material som har lämnats i Miljöskrivelsen. En del av dessa vill jag ställa, om miljöministern vill ta repliker. Bl.a. står det att Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider med 50 % till år 2005 jämfört med Jag trodde att det var så att riksdagen skulle sätta målen, och att Naturvårdsverket sedan utarbetade planerna. Men det här målet finns inte! När avser man att det skall sättas? Det finns också en hel del mål som är passerade, och som gällde fram till 1993. Även för dessa står det att Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över åtgärder. När skall vi sätta målen? Skall inte riksdagen först sätta målen? Sedan kan vi arbeta för att få fram de åtgärder som krävs. Jag tycker att detta känns som en litet felaktig ordning, även om jag hoppas att det är ambitioner som gör att det blir så här. En annan fråga jag vill ställa handlar om jordbruket. Det Naturliga Steget tog initiativ till en hearing för några år sedan. Den resulterade i att man samfällt, tillsammans med LRF och Alternativa Jordbrukare, slog fast att jordbruket i Sverige inte är ekologiskt hållbart. Även detta måste vara en del av det som miljöministern borde komma in på. Finns det någon ambition att ändra det svenska jordbruket så att det blir långsiktigt hållbart? I skrivelsen står det att vid omstrukturering av jordbruket i öst är det viktigt att denna sker så att man får ett miljövänligare och mer hållbart lantbruk. Gäller inte detta i lika hög grad i väst? Det kanske gäller i betydligt högre grad i väst. Det västeuropeiska jordbruket är nämligen det absolut minst ekologiskt hållbara jordbruk som världen någonsin har skådat. Jag hoppas få svar på en del av frågorna. I övrigt hoppas jag att det som kommer nästa år har litet högre ambitionsnivå. Jag hoppas också på en litet mer förutsättningslös diskussion, redan innan skrivelsen läggs fram, om vilka ambitionerna skall vara. Det är ju så med miljöpolitiken - den skulle må bra av en mer öppen debatt än vi har i dag i Sverige.
Herr talman! Gudrun Lindvall menar att man genom att hänvisa till 1991 års riktlinjer också har sagt att det inte har hänt någonting sedan 1991. Det är också Gudrun Lindvalls slutsats. Därmed går hon i den numera närmast klassiska fällan att bedöma miljöarbetet utifrån Socialdemokraternas vana att då och då göra nedslag i miljöverkligheten, och komma med mer omfattande dokument. Det skedde 1991, och det kommer uppenbarligen att ske 1998. Men detta är inte någon definition på om saker har hänt eller inte. Herr talman! Låt mig nämna några saker som har hänt. Skogsvårdslagen har fått ett miljömål som inte fanns tidigare. Agenda 21-arbetet bedrivs, och bedrevs under den tidigare perioden, med kraft. Kretsloppsarbetet har börjat på allvar. En klimatkonvention har antagits och likaså en konvention om biologisk mångfald. En ny gentekniklag har antagits - någonting som har efterfrågats länge. Nationalälvar har utsetts och en nationalstadspark har inrättats. Rejäla resurser har avsatts till miljöstrategisk forskning genom avveckling av de gamla löntagarfonerna. Det handlar om miljardbelopp. Jag skulle kunna fortsätta, men detta är ur minnets fatabur, herr talman. Gudrun Lindvall menar att allt detta är ingenting - att det inte har hänt någonting sedan 1991. Herr talman! Detta illustrerar att åtminstone jag och Gudrun Lindvall, och sannolikt även Centerpartiet och Miljöpartiet, lever i olika världar. Det är antagligen någonting som vi får leva med.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 6 och 8. Miljöpartiet ställer sig naturligtvis bakom även de andra reservationerna, men för tids vinnande räcker det med dessa tre. Jag tror inte alls att vi lever i olika världar, Lennart Daléus. Vi lever i precis samma värld. Den är lika ekologiskt ohållbar för Miljöpartiet som för Centern. Men vi kanske drar olika slutsatser om vad som behöver göras, och vad som kan göras. Jag grundar min analys på dels det som skedde under denna period, dels kvaliteten på produkterna som kom fram. Kretsloppspropositionen innebar mycket besvär, som Maggi Mikaelsson sade. Den innebar egentligen att insamlandet av många av de produkter som kan återvinnas avstannade. Nu har det börjat komma i gång igen. Jag hälsar med stor tillfredsställelse det förslag angående kadmium-nickel-batterierna som Ingemar Josefsson lagt fram. Enligt Miljöpartiets uppfattning är det inte vem som samlar in saker som är det viktigaste. I den genomgång som Naturskyddsföreningen gjorde av den borgerliga regeringens miljöpolitik illustreras den med fyra män i en betongblandare. Jag är övertygad om att Naturskyddsföreningen var totalt objektiv när denna analys gjordes. I skriften kan man läsa saker som jag inte skulle ha varit direkt glad över om jag hade varit centerpartist. Skriften är nämligen ganska kritisk mot den borgerliga miljöpolitik som fördes. Den var bra på att lansera begrepp, men det var mycket litet som konkret hände i verkligheten. Det hände ingenting på kemikaliesidan. Man såg till att försämra möjligheterna, och tog bort skatten på fossila bränslen för industrin. Detta innebar att man fick många industrier att gå tillbaka till att börja använda kol igen, i stället för att vara anslutna till fjärrvärmenätet. Man såg till att minska utgifterna för handelsgödsel och bekämpningsmedel för bönderna. Jag vill konsekvent påstå att det var en politik som i bästa fall stod stilla.
Herr talman! Nu säger Gudrun Lindvall att hon och Maggi Mikaelsson har samma uppfattning - att tidigare bedriven miljöpolitik är strunt, eller vad hon använde för ord. Herr talman! Nu är det så lyckligt inrättat att det inte är Maggi Mikaelsson och Gudrun Lindvall som är miljöpolitikens domare. Möjligen är de några av delaktörerna. Det finns andra, miljöorganisationer och andra aktörer, som har värderat kretsloppspropositionen och kretsloppsarbetet. Man kan litet försiktigt säga att deras bedömning inte riktigt överensstämmer med Gudrun Lindvalls. När det gäller kemikalierna vill inte Gudrun Lindvall att jag skall tala om PVC. Jag tycker ändå att hon kunde ha sagt någonting om att det bedrevs ett arbete, som ledde fram till åtgärder som hon rimligen borde välkomna. Herr talman! Framför allt gör hon ingenting för att åtminstone mjuka upp sitt resonemang om den lista med beslut som jag kunde redovisa alldeles nyss. Jag tog besluten slumpvis ur de gångna fyra fem årens miljöarbete. Tycker inte Gudrun Lindvall att det är bra att vi har ett miljömål i skogsvårdslagen? Tycker hon inte att Agenda 21 var intressant? Var det inte bra med en gentekniklag? Skulle vi inte ha gett miljöresurser ur löntagarfondspengarna till forskning? Är det inte bra med en nationalstadspark? Behöver vi inte nationalälvar? Herr talman! Det var allt detta som bara för några minuter sedan var lika med att "ingenting har hänt sedan 1991". Jag blir alltid förvånad över det språkbruket. Men en sak har inte hänt, herr talman. Denna kammare har inte klubbat igenom en miljöbalk. För att vara litet försiktig och mycket blygsam, kan man säga att det knappast är någon annans fel än Gudrun
Herr talman! Jag återgav vad en miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, skrivit om den miljöpolitik som Centern förde. Jag vill att Lennart Daléus noterar att det var en oberoende miljöorganisation som gjorde den bedömningen. Naturligtvis fanns det vissa små saker som var positiva - det vill jag inte sticka under stol med. Men helheten var negativ. På grund av de beslut som fattades kunde vi se hur miljöbelastningen ökade i stället för att minska. Mycket av det som var igång, t.ex. insamlandet av glas och papper i kommunerna, kom av sig med anledning av kretsloppspropositionen. Jag satt själv som ordförande i Miljö och Hälsa, som har hand om renhållningen i Södertälje. Vi deltog i ett flertal möten tillsammans med Lennart Daléus, och försökte ställa konkreta frågor om hur detta skulle kunna fungera i framtiden. Vi fick väldigt diffusa, för att inte säga inga, svar. Det verkade som att det var viktigare att detta kom fram fort och i rätt tid än att det skulle fungera i praktiken. Det är helhetssynen som är det viktiga i miljöpolitiken. Vi har behandlat en betänkande som gällde PVC, Lennart Daléus. I samband med det konstaterade Socialdemokraternas ledamöter att det egentligen inte hänt någonting. Tyvärr var det väl så. Det fanns en liten skrivning som handlade om att det möjligtvis skulle hända någonting i framtiden. Men det var inte mycket som var konkret. Vi får hoppas att Agenda 21-arbetet leder till konkreta beslut, Lennart Daléus. Det är ingen vits med att skriva tjusiga planer i kommunerna och ställa dem i bokhyllan. Enligt signaler som jag får från vissa kommuner i dag använder man Agenda 21-arbetet till att inte ta konkreta beslut. Man säger att man först vill avvakta Agenda 21-arbetet. Det är miljön inte mycket betjänt av, Lennart Daléus. Jag hoppas verkligen att Agenda 21-arbetet leder till konkreta miljöbeslut. Endast det ger oss en bättre miljö.
Herr talman! Gudrun Lindvall ställde direkta frågor till mig, som jag skall svara på. Annars avsåg jag inte att delta längre i debatten, dels därför att jag skall hem till min barnvakt, dels därför att Ingemar Josefsson är utskottets talesman. Låt mig alltså svara på de direkta frågorna. De mål som Naturvårdsverket pekar på är väl bara exempel på att vi, som jag tidigare sade, har en ganska rörig situation just när det gäller målen. En del av dessa mål är gamla riksdagsbeslut. En del är mål som har tagits i regeringen. Egentligen tycker jag inte att det lönar sig mycket att diskutera var de är tagna eller inte tagna. Problemet är att vi inte uppfyller dem, och det skall vi nu försöka göra någonting åt. Den andra frågan gällde Natura 2000, och jag kan försäkra Gudrun Lindvall att regeringen redan i morgon kommer att komplettera Natura 2000-områdena. Vi kommer kontinuerligt att bygga på med nya områden för att få ett bra deltagande i Natura 2000. Jag kan inte låta bli att något kommentera debatten mellan Lennart Daléus och Gudrun Lindvall. Jag lade märke till att Lennart Daléus också räknade upp ett antal internationella konventioner när han talade om vad som hade hänt under den förra mandatperioden. Det var kanske inte riktigt den tidigare regeringens förtjänst att det antogs ett antal internationella konventioner. Man kan sammanfattningsvis, om man vill vara snäll, säga att det inte alla gånger är så lätt att föra en bra miljöpolitik när moderaterna sitter i regeringen. Jag välkomnar både Centern och Miljöpartiet att samarbeta med oss. Jag tror att vi har många gemensamma frågor i miljöpolitiken.

Herr talman! Jag vill tacka Anna Lindh så mycket för att det kommer flera områden till Natura 2000. Det är faktiskt ett bra initiativ från EU att se till att man får ett antal områden som kan ge möjlighet till det som kallas biologisk mångfald, dvs. till att arter skall kunna finnas kvar. Det känns mycket bra. När det sedan gäller mål och medel är det naturligtvis viktigast att vi får fram åtgärder för att nå målen. Men det känns också mycket angeläget att i dag, framför allt när det finns många partier som börjar diskutera att vi skall omvärdera och revidera målen, få miljömål som vi vet är nödvändiga för att vi skall få en ekologisk balans. Jag tror att det är mycket viktigt att ta upp en diskussion om hur miljömålen skall formas och varför de måste hamna på en nivå inte bara utifrån vad vi tror att vi klarar eller vad som är ekonomiskt möjligt utan också efter vad naturen tål. Jag tror, herr talman, att denna diskussion måste föras ganska öppet för att man skall få acceptans för de tuffa miljömål som måste till i framtiden, om vi skall få ett ekologiskt samhälle. Jag hoppas därför verkligen att den diskussionen också skall komma hit. Jag är naturligtvis i likhet med Anna Lindh också mycket intresserad av att vi får medel för att nå målen, och det är egentligen där som miljöpolitiken har brustit under de senaste åren. Vi har inte fått en uppföljning av målen så till vida att vi har sett till vilka åtgärder som krävs. Jag hoppas att också den diskussionen kan föras i en större krets. Det måste ibland till mycket tuffa åtgärder för att vi skall klara de här miljömålen, ibland åtgärder som kan bli impopulära. Vi har där ett val mellan att antingen göra det frivilligt nu eller att det blir så som nu händer i Storbritannien med "galna ko-sjukan", att vi får bakslag som gör att de åtgärder som måste vidtas definitivt inte är positiva. Sedan en liten fråga till miljöministern: Hur kommer det sig att en sådan sak som att laxsjukdomen M 74, som är så aktuell och som verkligen visar på problematiken i Östersjön, inte finns redovisad i miljöskrivelsen?
Herr talman! Det lät som om miljöministern förringade värdet av att redovisa internationella konventioner som en del av det egna miljöarbetet. Jag måste fråga om miljöministern verkligen menar det. Värderar man inte både internationellt och nationellt att enskilda länder skyndsamt, kraftfullt och tydligt implementerar de internationella åtaganden som landet gör? Det förekommer nämligen i olika länder och det har väl också hänt i Sverige, miljöministern, att man har glidit på överförandet av den typen av regelverk till det egna landet. För att krypa miljöministern ännu närmare in på skinnet kan jag fråga miljöministern om hon kan tala om huruvida den egna regeringen och hon själv med kraft, tydligt och fullt ut har implementerat EU:s regelverk på det sätt som detta kräver av Sverige? Eller finns det rent av en del införanden i Sverige som ännu inte är genomförda? Miljöministern! Undervärdera inte betydelsen av att implementera också internationellt arbete! Se det som en del av det som man åstadkommit på nationell väg!
Herr talman! Jag kan mycket bestämt svara ja på båda frågorna.

Herr talman! Det är egentligen få saker som är så avslöjande för en politiker som när vederbörande i svepande ordalag säger: Jag förstår att det är besvärligt med moderaterna i regeringen. Anna Lindh kan inte konkret peka på exempel där Moderata samlingspartiets miljöpolitik skulle vara sämre än Socialdemokraternas. Vi kan se litet grand historiskt på viktiga beslut i den här kammaren. Hur var det? Vilka drev här i kammaren frågan om stimulanser för att införa katalysatorer på gamla bilar och för att man skulle köpa nya bilar? Det var vi. Detta är en av de viktigaste enstaka konkreta miljöfrågor som vi faktiskt har fått mycket positiva effekter av. Vilka har den högsta ambitionen när det gäller att minska koldioxidutsläppen? Är det Anna Lindh och den socialdemokratiska regeringen, som nu t.o.m. vill växla över till ett fossilbränslesamhälle genom att använda den norska gasen? Det innebär att man inte kan uppfylla ens det i förhållande till moderaternas inriktning lägre mål som socialdemokraterna har. Hur var det när vi från moderat sida sade att ekonomiska styrmedel är bra i miljösammanhang? Det var helt fel, sade socialdemokraterna då. Nu kan vi arbeta gemensamt för ekonomiska styrmedel och se dem som viktiga. Hur var det med utsläppsrätten? När vi moderater förde fram den tanken i den här kammaren för några år sedan, var det en alldeles stollig politik. Nu har Anna Lindh pekat på att det här är en bra möjlighet i miljöarbetet. Hur har det varit med miljöfrågorna i EU? Jag skulle kunna räkna upp en rad frågor. Konkreta exempel, Anna Lindh - inte svepande formuleringar!
Herr talman! Detta inlägg överraskade mig onekligen. Jag tror inte att Göte Jonsson kan vara omedveten om att det har funnits en mycket bred samstämmighet mellan många partier i Sveriges riksdag på område efter område - när man har diskuterat utsläppsregler, krav på industrin, kemikalieregler och biologisk mångfald - men att moderaterna alldeles för ofta har stått vid sidan om den breda samstämmigheten. Göte Jonsson tar här upp exemplet med ekonomiska styrmedel. Göte Jonsson har gått emot ekonomiska styrmedel när det t.ex. gäller koldioxidutsläppen. Det mest effektiva medlet för att bekämpa koldioxidutsläpp är ekonomiska styrmedel, och det har moderaterna gått emot. I det tidigare inlägget kunde vi höra Göte Jonssons förslag till ekonomiska styrmedel, och det handlade om bidrag, bidrag och åter bidrag för att betala sektorerna för att uppfylla sina miljömål. Oavsett om det handlade om bilar, våtmarker eller annat skulle statskassan betala ut nya bidrag för att förmå någon att ta miljöansvar. Jag tycker att det är en självklar miljöpolitik att sektorerna själva skall kunna klara att ta sitt miljöansvar.
Herr talman! Det blir inte bättre för att man upprepar svepandet. Område efter område, säger miljöministern, och sedan tar hon ett exempel, nämligen koldioxidutsläppen. Vi har inte varit motståndare till en minskning av koldioxidutsläpp. Vad vi är motståndare till är det senaste förslaget när det gäller koldioxidutsläpp, helt enkelt därför att det är fullständigt inkonsekvent, miljöministern. De stora förbrukarna av fossila bränslen, som således står för de största koldioxidutsläppen, undantas i förslaget. Den formen av inkonsekvens när det gäller ekonomiska styrmedel ställer inte moderaterna upp på. Det skall vara konsekvens i politiken. Det skall inte vara en symbolpolitik. Miljöministern för väldigt mycket av en symbolpolitik. Bidrag, bidrag, säger miljöministern. Men vi står inte heller för överdrivna bidrag, utan det är kombinationen som är intressant. Vad vi har pekat på när det gäller bidrag är de möjligheter som EU-medlemskapet ger oss. Jag har inte sagt att vi för att få fram nya bilar skulle gå in med statliga subventioner. Vi har i en reservation begärt att regeringen skall analysera på vilket sätt man skall kunna stimulera fram en bättre bilpark för att på det sättet skapa förbättrade miljöförutsättningar. Men hur, Anna Lindh, skall regeringen med miljöministern i spetsen uppfylla koldioxidmålet, som av alla i den här kammaren anses vara det viktigaste målet, när ni skall växla om till och satsa på en ny fossil energikälla som vi vet är bland det värsta man kan satsa på när det gäller miljöfrågan? Ge ett konkret besked på den punkten!
Herr talman! Jag skall ge två konkreta exempel när det gäller koldioxidutsläppen. Först har vi koldioxidskatten. Det är en diskussion som förs i hela Europa i dag. Sverige och de andra nordiska länderna försöker att gå i täten för att visa hur man genom ekonomiska styrmedel också skall se till att man minskar koldioxidutsläppen. Vi kan se från införandet av koldioxidskatt i Sverige att det faktiskt spelade en viktig roll för att nå ned koldioxidutsläppen. En mycket större del av t.ex. fjärrvärmen är i dag biobränslebaserad tack vare att vi införde en koldioxidskatt. Nu vill vi öka koldioxidskatten. Men det handlar inte om att de stora företagen helt slipper att betala skatt om de har tillräckligt stora utsläpp. Om Göte Jonsson tror det har han läst förslaget dåligt. Det handlar i stället om att de betalar en inte riktigt proportionell skatt på alla extra utsläpp. Men skatten ökar fortfarande för dem genom att de har större utsläpp. Det här är en intressant, viktig, principiell fråga för hela Europa, och jag beklagar att moderaterna står vid sidan av. Så till det andra exemplet. På ett område får vi i dag inte bukt med koldioxidutsläppen. Det gäller transporterna. Det finns moderata riksdagsledamöter som sprider påståendet att jag har föreslagit att bensinskatten skall fördubblas över en natt. Så är det inte. Däremot har Kommunikationskommittén föreslagit att man på sikt skall höja bensinpriserna, långsamt och successivt, för att markera för bilindustrin att de måste prioritera bränslesnålare bilar. På alla andra områden har vi minskat utsläppen från trafiken, men just när det gäller koldioxidutsläppen har utsläppen från de enskilda bilarna och från transporterna totalt sett i stället ökat under senare år på grund av att bilarna inte görs bränslesnålare. Nu vill vi ge en signal till bilindustrin: Gör bränslesnålare bilar! Vad gör moderaterna?

Herr talman! Jag skall inte missunna miljöminister Anna Lindh att åka hem till sina barn. Jag önskar att vi alla hade möjlighet att åka hem till våra barn på kvällarna. Det har vi dess värre inte. Men jag vill be miljöministern att ändå vänta ett par minuter. Jag tycker nämligen att hon på en punkt i det tidigare replikskiftet med mig gjorde en förlöpning. Jag skall fatta mig kort. Hon sade att kds skulle vara för kärnkraften. Miljöministern vet bättre, så jag förstår faktiskt inte varför hon gjorde denna förlöpning. Jag skulle vilja att miljöministern tog tillbaka det påståendet. Vi kristdemokrater har under lång tid arbetat för att komma bort från kärnkraftssamhället. I Energikommissionen har vi nu anvisat en väg för hur vi skall kunna påbörja omställningen redan under den här mandatperioden och genom ekonomiska styrmedel och på andra sätt se till att fasa ut kärnkraften. Vi skall ha eleffektivisering, energisparande och förnybar elproduktion. Hur miljöministern då kan hävda att kristdemokraterna är för kärnkraften, är för mig obegripligt. Sedan, herr talman, skall jag kort säga att vi kristdemokrater ser miljöskrivelsen som en rak redovisning av hur läget ser ut. Därför skrev vi denna gång inte en egen motion. Frågeställningarna som redovisas kommer ju att behandlas vid ett senare tillfälle. Det finns några reservationer i betänkandet, och eftersom vi inte är representerade med någon ordinarie ledamot i utskottet vill jag här ändå avge en liten röstförklaring, även om det inte blir omröstning om alla de här reservationerna. Det gäller tre reservationer, som vi stöttar. För det första är det reservation 5 om Östeuropa och Östersjön och den därmed sammanhängande frågan om resurser för miljöinsatser. Detta är helt i linje med tidigare motioner från kristdemokraterna. Därför tycker vi att det är bra att detta poängteras igen. För det andra är det reservation 9 om att använda EU:s miljöstöd fullt ut med inriktning på vallersättning, också detta i linje med våra tidigare krav. På den punkten vill vi alltså stötta reservation 9. Jag måste säga att jag förundras litet över att Centerpartiet inte förmår att driva denna fråga längre än vad man har lyckats göra hittills. Jag hade, herr talman, en debatt för ett par veckor sedan med gruppledaren i Centerpartiet, Per-Ola Eriksson. Han hävdade i debatten att Centerpartiet har sett till att vi fullt ut utnyttjar det miljöstöd som är möjligt att ta ut från EU. Om jordbruksutskottets ordförande hade varit kvar här hade jag ställt frågan: Är detta verkligen sant? Enligt vår uppfattning - jag tror att de flesta partier här i kammaren delar den uppfattningen - har man sett till att vi inte använder miljöstödet fullt ut. Vi tycker att man skulle ha gjort det och att vi fortsättningsvis skall göra det. För det tredje, herr talman, är det reservation 12. Vi tycker att det är ett rimlighetskrav att få SKI:s och SSI:s bedömningar i samband med en miljöredovisning, och vi vill deklarera att vi också på denna punkt stöder reservationen.
Herr talman! Jag är glad att även Dan Ericsson stöder reservation 9 som handlar om generellt vallstöd. Vi hade hoppats på att det skulle gå att få en majoritet för det här i utskottet. Det är många partier som tidigare har sagt att man är intresserad av ett generellt vallstöd. Miljöpartiet har hela tiden drivit den här frågan, även i diskussioner om hur vi skall utnyttja EU:s miljöstöd. Det finns naturligtvis fortfarande en möjlighet att vi här i kammaren kan få en sådan uppslutning. Jag vill också tacka för det stöd som vi har fått för reservationen om miljösamarbete i Östeuropa. Vi har inte yrkat bifall till den, men jag noterar med tacksamhet att det finns en gemensam uppfattning om att det är viktigt att vi får ett vidgat miljösamarbete med
Herr talman! Dagens debatt handlar om regeringens skrivelse Vår miljö och utskottsyttrande om den. Vår miljö är en redovisning av miljöarbetet under Regeringens skrivelse utgör ett bra komplement till debatten som vi annars har kring budgeten och ger också en möjlighet till uppföljning av genomförda åtgärder. Formen kan diskuteras, särskilt kanske efter dagen debatt. I många kommuner söker man nu nya former för s.k. miljöbudgetar och miljöbokslut. En liknande diskussion kan på sikt också påbörjas på det statliga planet. I avvaktan på detta är den här typen av skrivelse en bra metod eller väg att börja med. Men det klart att vi ser att vi får en allmän remissdebatt som inte behandlar det som utskottet de facto har behandlat. Vad gäller årets skrivelse vill jag särskilt framhålla att jag sätter stort värde på det redovisade arbetet med de globala frågorna, t.ex. föroreningarna av haven, klimatfrågorna, den biologiska mångfalden och de ökade insatserna som redovisas för de här områdena. Regeringen visar i skrivelsen hur Sverige fullföljer utfasningen av farliga kemikalier och hur detta arbete nu fullföljs i EU. Våra erfarenheter kan komma också andra till del och till glädje i EU. Men genom EU kan också andras erfarenheter bli tillgängliga för oss. Och det kanske ofta kommer bort i debatten att vi också har att hämta och inte bara att ge. För egen del konstaterar jag med glädje att kretsloppsarbetet är prioriterat och att producentansvaret utvecklas. Det finns problem, men man kan gå vidare på den inslagna vägen. Till det positiva vill jag också nämna skyddet av den biologiska mångfalden och Sveriges förslag om en strategi mot försurningen som EU nu också har beslutat att ta fram. Redovisningen bekräftar också att miljöpolitiken bidrar till moderniseringen av det svenska näringslivet. Miljöförbättringarna har blivit viktiga konkurrensfördelar. Miljöpolitiken kan också ge nya arbetstillfällen. Detta är ett område som vi ofta kan få bevis för att företagarna kan säga att genom att vi har haft svensk lagstiftning som har drivit fram miljöförbättringar har detta också inneburit konkurrensfördelar internationellt sett. Ibland kan man t.o.m. uppleva företagare som med förvåning konstaterar att det som de själva tidigare var emot också har gett dem dessa konkurrensfördelar. Jag tror inte att vi skall glömma bort det, och jag tror att nya krav som kommer att ställas kommer att ge samma effekter. Detta sista konstaterande leder mig också direkt till den första av de angivna reservationerna från Moderata samlingspartiet i vilken det krävs en omprövning av de miljöpolitiska medlen. Vilken omprövning är det som man förväntar sig? Jo, reservanterna påstår att marknadernas och kundernas miljökrav snabbare leder till miljöförbättringar än regleringar. Med regleringar avses här lagstiftning. Göte Jonsson säger i sitt inlägg att det krävs mer optimism i miljödebatten. Ja, detta är väl optimism. Att näringslivet och de agerande på egen hand skulle ha klarat detta bättre utan pådrivare från samhällets sida kallar jag optimism. Man tar sig nästan för pannan. Vilka miljölagar är det som man avser? Vad är det som denna riksdag har fattat beslut om och som, om vi hade avstått från att lagstifta, skulle ha lett till en bättre miljö? Är det avgaskraven, katalytisk rening, som Moderaterna avser? Uppenbarligen inte, eftersom det är ett moderat krav fick vi veta för en stund sedan. Det var en nyhet för alla utom för Göte Jonsson. Är det inom kemikalieområdet som Moderaterna anser att det inte behövs lagar? Är det så? Eller menar Göte Jonsson att svavelutsläppen skulle ha minskat mer utan lagstiftning? Göte Jonsson, vad är det som skulle ha blivit bättre utan lagstiftning och utan att riksdagen hade drivit på? Detta har faktiskt gett oss en rad konkurrensfördelar som jag tidigare har redovisat och som tas upp i miljöskrivelsen. Några exempel borde väl vara på sin plats och inte bara svepande formuleringar, eller hur, Göte Jonsson? Herr talman! Låt mig gå vidare till nästa reservation, reservation 9, som Moderaterna har skrivit tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet som avser jordbruket och miljön. Här är det slut med tilltron till marknaden. Här kräver man ytterligare samhällsinsatser. Det finns inget samband mellan reservation 1 och reservation 9. Det föreslås att riksdagen ger regeringen till känna att det skall ske en ökning av stödet till jordbruket. I reservationen framgår inte med vilka summor som man vill öka stödet eller var den svenska andelen av stödet skall tas. Kan vi möjligen få veta det i dag, alltså hur mycket pengar det handlar om och varifrån de skall tas? Det vore särskilt intressant att få veta varifrån pengarna skall tas. Denna reservation visar på ett problem som är viktigt och som därför också uppmärksammas av både regeringen och utskottsmajoriteten. Frågan gäller näringsläckaget från jordbruket. De senaste årtiondenas övergång till ett allt intensivare och tekniskt effektivare jordbruk har påverkat miljön negativt. Kraven på större odlingsenheter har bl.a. lett till utdikningar och torrläggningar av våtmarker i anslutning till åkermark. Därmed försvinner viktiga biotoper och förutsättningarna för vissa arter i Sveriges flora och fauna. Det intensiva jordbruket utarmar jorden, och de stora boskapsbesättningarna skapar överskott på gödsel - problem som också utskottet har bedömt med utgångspunkt i regeringens skrivelse. Utskottet konstaterar att det svenska miljöprogrammet godkändes av kommissionen så sent som den 17 augusti 1995. Detta till trots har regeringen redan den 22 januari i år gett Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en samlad utvärdering av miljöprogrammet. I uppdraget ingår bl.a. att granska kriterierna för områdesavgränsningarna för stödet och för att bevara ett öppet odlingslandskap. Enligt utskottet överensstämmer uppdraget med vad som föreslås i dessa delar i motionen. Därutöver har också jordbruksministern i kammaren redovisat att en översyn och utvärdering av miljöprogrammet kommer att göras inom mandatperioden. Till detta skulle man också kunna lägga att det går att följa upp dessa frågor och ta initiativ genom det arbete som nu också bedrivs i Komi Kopp, där reservanternas partier ingår. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen. Till betänkandet är ett yttrande från utrikesutskottet fogat, vilket beaktas i jordbruksutskottets betänkande. I yttrandet behandlas bl.a. miljöfrågor när det gäller Östersjön och Sveriges miljöarbete i EU. Det är viktiga frågor som ges en bra redovisning, och jag rekommenderar fler att läsa utrikesutskottets remiss till jordbruksutskottet. Efter att under lång tid ha lyssnat till denna debatt blir jag litet förvånad över den debatt som Lennart Daléus för här och som en del andra var inne på. I ena stunden säger Gudrun Lindvall, tror jag, att det inte har hänt något sedan 1991. Stunden efter säger Lennart Daléus att allt har hänt mellan 1991 och 1994. För den som lyssnar måste det vara alldeles hopplöst att förstå hur svensk miljöpolitik har bedrivits. Men i grunden är det något fel om vi i kammaren diskuterar om vem som var först och vem som är bäst. Hela den partiledardebatt som vi hade på förmiddagen visade snarare hur vi gemensamt skulle gå vidare. Efter att ha påstått att man vill något i miljöpolitiken tar talarna ära och heder av varandra när det gäller vem som har gjort mest under respektive mandatperiod. Det är klart att vi inte kommer att komma någon vart med den inställningen. Lennart Daléus talar ju som om han hade suttit ensam i regeringen under tre år. Där fanns inga moderater, inga folkpartister, inga från kds, och såvitt jag förstod fanns det inte heller några centerpartister, utan han var väl ensam. Han uppmanade miljöministern att ta sig upp på barrikaden, och såvitt jag förstod så rumlade han själv omkring där för jämnan. Men det går inte att beskriva det på detta enkla sätt. Så mycket hände inte, men samtidigt var det naturligtvis inte på det sättet att inga frågor togs upp och belystes. I skrivelsen som vi diskuterar tas föregående års miljöarbete upp. Därför är det naturligtvis intressant att utifrån den göra avstamp för vad vi tillsammans kan göra på miljöområdet framåt i tiden. Vad kommer att ske framåt i tiden? Det kommer inte att löna sig att försöka tala om vem som först uppfann ett ord eller en fras, utan det kommer att handla om hur vi skall gå vidare. När man lyssnar länge blir man nästan som den som sitter vid TV-apparaten och undrar: Vad är det de vill? Vad är deras mål? Till slut vill jag säga att utskottet inte har några invändningar mot regeringens redovisning. Samtliga motioner avstyrks, bl.a. med hänvisning till vad som har anförts i skrivelsen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Ingemar Josefsson säger att vi inte skall ha meningsskiljaktigheter när det gäller miljöpolitiken. Det är klart att jag också kan hålla med om hans beskrivning av debatten mellan Lennart Daléus och Gudrun Lindvall tidigare. Men ord är viktiga i miljödebatten. Jag vill ändå understryka att det finns ett ord som förvånar mig och som nu alla tar i sin mun. Alla hyllar det ordet och tycker att det är ett oerhört viktigt medel i miljöpolitiken, och det är miljöavgifter. Jag har ett minne av att vi före miljödebatten i början av 70-talet talade om detta. Då hånade alla Folkpartiet och sade att det var det dummaste som de hade hört. Hur skulle vi låta dem som hade betalt kunna betala av på en skuld? Det kommer vi aldrig att acceptera, sade man. Nu är miljöavgifter någonting som man har tagit till sig och som vi alla tycker är ett bra medel att använda i miljöpolitiken. Ibland kan ord och fraser vara väldigt viktiga. Men Ingemar Josefsson inledde med att tala om miljön som fördelar ur konkurrenssynpunkt. Det är ett väldigt intressant inlägg. Det väcker ändå tanken: Vad är det egentligen för beslut som vi politiker har fattat här i kammaren och som har gjort att företagen ser miljöinsatser som konkurrensfördelar? Är det så att det beror på våra beslut i kammaren? Är det inte snarare så att det är konsumenternas krav på varor, material och processer i enskilda företag och industrier som gör att marknaden kräver miljövänliga produkter? Detta är en mycket intressant diskussion. Det gläder mig att Ingemar Jakobsson ser att detta är en viktig del, att de insatser som konsumenter och marknaden tillsammans skall göra ger miljöpolitiska konkurrensfördelar. Det visar också på det som jag tidigare sade, att det är viktigt att man bestämmer sig för att analysera var maktstrukturerna och makten ligger i miljöpolitiken.
Herr talman! Jag vill säga till Eva Fredriksson att jag inte tog upp diskussionen om miljöavgifter en enda gång. Det kan inte vara riktad till mig, därför att det ordet nämnde jag över huvud taget inte. Däremot instämmer jag i den diskussion som Eva Eriksson tar upp om konsumentintresset. Jag tror personligen att politikerna ofta ligger väldigt nära konsumentintressena. Det är inte en slump att konsumenterna också är väljare. Politikerna brukar företräda konsumentintresset. Där finns det ett samband. Därför fullföljer vi ofta just det som konsumenterna vill ha påtryckningar på.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag vet att Ingemar heter Josefsson i efternamn och att jag heter Eriksson. Detta är kanske en bild av den livliga och aktiva debatt som vi skall ha i kammaren framöver. Jag är medveten om att miljöavgifter inte nämndes. Men det var i samband med att det sades att ord och fraser inte var viktiga i miljöpolitiken som jag ville understryka att miljöavgifter är ett ord som har använts och blivit ett väldigt viktigt instrument i miljöpolitiken.

Herr talman! Jag blev väldigt förvånad över Ingemar Josefssons recension av reservation nr 1. Vi har inte lagt fram förslag om att avskaffa en enda lag. Ingemar Josefsson räknade upp en rad lagar som vi skulle vilja avskaffa bara därför att vi begär en utvärdering av miljömål som inte har kunnat uppfyllas. Det är ett faktum att både konsumenter och producenter i dag är väldigt viktiga aktörer på miljömarknaden. Då måste vi vara beredda att ompröva medlen för att uppnå målen. Vi moderater står bakom lagar på miljöområdet, och det kommer vi också att göra i fortsättningen. Jag har aldrig påstått att man kan ersätta alla lagar på marknaden utan lagstiftning. Vad vi kan konstatera om vi skall vara ärliga mot varandra är det faktum att av de 150 miljömål som finns, varav Naturvårdsverket har utvärderat nio, är det bara en sådan målsättning som är uppfylld. Då måste vi väl kunna sätta oss ned och analysera hur vi skall kunna uppfylla målen. Och vilka medel skall vi använda? När det gäller den andra frågan om miljöersättningen har ju utskottsmajoritet och riksdag förbjudit regeringen att gå in och utvidga miljöersättningarna angående vallstödet. Ni sade ju nej till detta. Då kan ni inte komma och kräva att man skall utvärdera hur det har gått med den ersättning som ni har sagt nej till. Någon logik måste det vara. Till på köpet skall denna utvärdering vänta till långt in på 1997. Det kan vi inte göra. Vi måste se till att utvärderingen sker snabbt.
Herr talman! Jag förstår att Göte Jonsson blev förvånad. Tanken var väl att ingen skulle uppmärksamma denna dubbelhet i budskapet. När det gäller metoden för att komma till rätta med de nya miljömålen säger reservanterna: "Under senare år har man på miljöområdet alltmer uppmärksammat att marknadens och kundernas miljökrav snabbare leder till miljöförbättringar än förbud och regleringar." Sedan tar man detta som exempel på hur man borde ha gjort och på hur man bör gå vidare. Så måste ju texten rimligen läsas. Ingen vore gladare än jag om ni tog tillbaka det, men så står det de facto i reservationen. Jag tror också att det är er innersta tanke som helt plötsligt står i reservationen.
Herr talman! En god regel när man läser texter, Ingemar Josefsson, är att läsa hela texten. Man skall inte göra vissa utdrag. Det står "inom ramen för en helhet", och det är helheten som är intressant. Då måste vi utifrån en verklighetsbild sätta oss ned och gå igenom hur vi skall uppnå våra mål. I annat fall handlar det inte om mål, Ingemar Josefsson, utan då handlar det om självändamål. För Moderata samlingspartiet är inte miljöpolitik självändamål, utan det handlar om mål. Om vi inte lyckas uppfylla dem måste vi ändra och se över både medel och mål. Det är det som är viktigt. Vi skall inte sänka miljöambitionen. Men om vi har mål som inte kan uppfyllas innebär det i sig att miljöambitionen sänks. Vi moderater vill att man skall utvärdera mål och metoder för att vi skall kunna upprätthålla och höja miljöambitionen. Det är detta som är målsättningen. Det går inte med vilseledande tricks, Ingemar Josefsson, och att försöka lösrycka vissa meningar i en text. Det är inte särskilt hederlig politik. Sedan när det gäller frågan om miljöersättningar vill jag påpeka beträffande medel att inte ens de medel som majoriteten har anslagit används i dag på miljösidan. Det vore väldigt bra om vi i första hand kunde använda dessa pengar och se till att snabbt inrätta ett vallstöd. Då skulle åtminstone de medlen komma till bruk i miljöarbetet så att inte också dessa pengar överlämnades till EU-kommissionen, vilket ni är på väg att göra inom ramen för den miljöpolitik på jordbruksområdet som majoriteten driver.
Herr talman! Jag noterade att Göte Jonsson sade att man bör läsa hela texten, men han gör det inte själv. Därför gör jag det: "Men Naturvårdsverkets granskning borde också leda till en omprövning av de medel som används för att uppfylla miljömålen. Under senare år har man på miljöområdet alltmer uppmärksammat att marknadens och kundernas miljökrav snabbare leder till miljöförbättringar än förbud och regleringar. Det faktum att bara ett av nio granskade miljömål uppnåtts bör kunna ge vägledning om vilka medel i miljöarbetet som är mest effektiva. En översyn och omprövning - ." Omprövningen och översynen måste väl syfta på det som ni har upptäckt, att det var marknaden som skulle klara det här och inte lagar. Det var kanske inte meningen att vi skulle läsa texten. Den skulle väl användas mot andra än mot oss i riksdagen.
Herr talman! Jag beklagar den debatt som förekom mellan Lennart Daléus och mig. I utskottets överväganden hänvisar man till att riksdagen under våren 1991 fattade ett övergripande beslut om mål och riktlinjer för miljöpolitiken. Det är inte första gången som man hänvisar till just det beslutet i våra betänkanden. Det har förekommit förr. Sedan finns det tydligen inte så mycket att hänvisa till, och det är detta som jag konstaterar med en viss förskräckelse. Vi från Miljöpartiet var kritiska även till den förra socialdemokratiska regeringen och menade att även då hade man kunnat göra mera. Men i ljuset av vad som har skett under den senaste mandatperioden skedde i alla fall det här. Det är utifrån det beslutet som vi skall gå vidare. Det är litet beklämmande att det är så, men så är det. När det gäller utfasningen av kemikalier delar jag Ingemar Josefssons uppfattning att det är bra att det står om kemikalier. Jag hade gärna sett att det hade stått mera. Den enda kemikalie som man talar om här när det handlar om avveckling är kvicksilver. Här hänvisar man också till beslut under riksmötet 1990/91. Vad man hade kunnat önska är att det t.ex. i avsnittet som heter Textilier hade föreslagits ett förbud mot formalin i barnkläder - ett konkret förslag som Miljöpartiet har lagt fram. I Japan har man förbjudit formalin i barnkläder och, om jag drar mig rätt till minnes, också i Tyskland. Där anses formalin vara ett ämne som just är skadligt för barn. Det finns alltså mycket att göra på kemikaliesidan. Jag skulle vilja fråga Ingemar Josefsson om det inte också vore på sin plats att redovisa vad som händer i EU med de undantag som vi har. Som vi ser det i dag sker det väldigt litet på miljöområdet. Avser regeringen att återkomma eller har man anpassat kemikalieambitionerna?
Herr talman! Jag ser att de som skall tala i nästa ärende börjar bli litet otåliga, så jag skall begränsa min replik till Ingemar Josefsson. Jag kan försäkra honom om att Lennart Daléus inte var ensam i den tidigare regeringen, där fyra partier ingick. Vi försökte nog i görligaste mån att komma överens om en bra miljöpolitik, även om det skall erkännas att en del ibland kanske tyckte att det var en viss senfärdighet på Miljödepartementet. Herr talman! Men vår uppgift som opposition är ju faktiskt att också driva oppositionspolitik. Om vi tycker att regeringen inte för en tillräckligt bra miljöpolitik, är det klart att vi skall framföra våra synpunkter. I det här sammanhanget tycker vi för vår del att skrivelsen är en rak redovisning. Det finns därför ingen anledning att gå in på konkreta förslag nu, utan vi återkommer med dem. Men jag förbehåller mig nog rätten, Ingemar Josefsson, att faktiskt föra en konstruktiv politik syftande till samarbete för bättre miljöåtgärder.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att en demokrati bygger på att man har en bra opposition, så där har vi inga olika meningar. Det är självklart att vi skall ha en bra opposition. Men det är klart att man måste bestämma sig. På en del områden är man överens och resonerar sig fram till lösningar, medan man i andra fall har ett majoritets och oppositionsförhållande. Om det har jag och Dan Ericsson inga delade meningar.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Det är trevligt att några sitter kvar och lyssnar vid den här tiden på kvällen. Jag vill också särskilt tacka för att jag m.fl. fick möjlighet till repliker på miljöministern medan hon var kvar här i kammaren. Den skrivelse som vi behandlar i dag skiljer sig från förra årets så till vida att den inte innehåller några förslag från regeringen, vilket förra årets skrivelse gjorde. Det har lett till att vi från Vänsterpartiets sida mer har koncentrerat oss på det som vi tycker saknas i regeringens redovisning och på det som vi tycker att man skall återkomma med förslag om. Vi har också hänvisat till att vi själva kommer att återkomma med konkreta förslag. Det betyder också att vi inte har reserverat oss mot skrivelsen i betänkandet. Trots det kommer vi att stödja en del av de reservationer som har avgetts. Vi kommer att stödja reservationen om kemikalier, reservation nr 6. Den handlar om att vi skall se till att vi inte halkar efter, att vi skall kolla upp vad som händer med förbud och vad som händer med EU. Vi kommer också att stödja reservation nr 8 om Natura 2000, även om jag tycker att vi har fått en godtagbar förklaring till att det har blivit så konstigt som det har blivit när det gäller att utse områdena. Det har faktiskt att göra med ett tjurigt regelverk inom EU och möjligen också misstag som begicks av den förra regeringen när det gällde att se till att få tillräcklig tid på sig. Vi kommer att stödja reservation nr 9 om vallstöd. En av de frågor som vi i Vänsterpartiet har drivit är att jordbruket skall ha ett mer generöst vallstöd. Vi kommer också att stödja reservation nr 12. Vi känner också stor sympati för reservation nr 5 om stöd till bistånd till Östeuropa. Vi har tidigare krävt att regeringen skall lägga fram en långsiktig plan för och finansiering av Östersjöns bevarande bl.a. Att vi inte har reserverat oss betyder självfallet inte att vi inte är kritiska till regeringens miljöpolitik eller till det som står i skrivelsen. Som tidigare tydligt har framkommit i debatten i kväll är det många miljömål som inte uppfylls. Nu tror jag att det är bra att man gör en ordentlig översyn, samlar ihop miljömålen och får mätbara mål som man kan utvärdera. Men då är det också viktigt att målen innebär att man flyttar fram positionerna, så att man inte böjer sig för uppfattningen att det inte går. Jag tänker tala litet grand om ett av de miljömål som inte uppnås, vilket har varit uppe i debatten. Det gäller frågan om producentansvaret. Jag kan ge ett exempel. I dag på eftermiddagen blev jag faktiskt kontaktad av en bonde från Östergötland, som redovisade hur det nya producentansvaret för avfall och källsortering fungerar. Han försöker leva så kretsloppsanpassat och miljövänligt som det bara går, vilket får till följd att han inte har några sopor för den kommunala sophämtningen. Det som komposteras går att återvinna eller återanvända. Problemet är bara att man från kommunen kör de tre milen ut till hans bondgård, där man hämtar en tom soppåse och ställer dit en annan tom soppåse. Själv får han fara tre mil in till samhället med sina pappkartonger, burkar och förpackningar. Detta kan ju rimligen inte vara någon miljövänlig hantering av källsorteringen. Detta menar jag att det är viktigt att vi ser över. Det som miljöministern sade om att kommunerna måste få större inflytande över hanteringen var bra. Självfallet skall producenterna ta kostnadsansvaret och ett stort ansvar för det avfall som man skapar eller för ut. Men det får ju inte skapa problem för invånarna. Det finns också exempel på hur man i bostadsområden har tagit bort möjligheten att lämna returpapper, glas och burkar i närheten av bostäderna, vilket krånglar till det för äldre, handikappade, barnfamiljer och andra. Det kan ju inte vara meningen att man skall tvingas att ha bil för att kunna göra sig av med returmaterial eller det som skall återvinnas. Frågan om batterierna går jag inte in på. Men jag tycker att det är väldigt dåligt att insamlingsgraden när det gäller nickelkadmiumbatterier bara är 35 %. När det gäller den biologiska mångfalden finns det också mycket att önska. Frågan har också varit uppe tidigare i kväll. Det var bra att vi fick veta att det åtminstone kommer en proposition till hösten, som förhoppningsvis bygger på den aktionsplan som Naturvårdsverket har tagit fram. Detta är nämligen inga nya frågor. Konventionen om biologisk mångfald undertecknades 1992. Frågan var inte ny då heller. Men det som är intressant är att riksdagen då beslutade att miljömålen skulle ges samma vikt som skilda ekonomiska överväganden i syfte att bygga mänsklig verksamhet på ekologisk grund. Detta har ju inte skett. Hela skrivelsen handlar ju om att vi faktiskt inte kan vara nöjda med den utveckling som har skett. Det som Naturvårdsverket har inventerat är ädellövskogen, som har använts som indikator på hur vi skall klara biologisk mångfald. Men Thorleif Ingelöf har varnat för att vi inte kommer att klara den biologiska mångfalden i skogsmarken, bl.a. i samband med att han mottog det nordiska miljöpriset. En diskussion som över huvud taget inte förs är den biologiska mångfalden i vatten och vattendrag, där vi vet att situationen är allvarlig. Vattenkraftsutbyggnaden har ju lett till en väldig utarmning av den biologiska mångfalden i just vattendragen. Detta är problematiskt, eftersom vattenkraften trots allt är en förnyelsebar resurs. Men det är viktigt att konstatera att det inte finns utrymme att bygga ut fler älvar, eftersom vi måste vara mycket rädda om den mångfald som vi har i de vattendrag som finns. Jag skall väldigt kort tala om Bottenhavet och Bottenviken. När det gäller miljöåtgärder har vi lyft fram att vi saknar en koppling mellan Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Det är ju tre delar av samma vatten. Vattenmiljön och miljön över huvud taget runt Bottenhavet och Bottenviken är mycket ömtålig. Eftersom det är ett kallt och mycket bräckt hav med låg salthalt och låg omsättning är havet väldigt känsligt för de miljöstörningar som faktiskt finns. Det finns ju en hel del industrier, både längs den finska och den svenska kusten. Detta borde vara något för ett gemensamt nordiskt samarbete. De globala hoten mot det rena vattnet är kanske inte någonting som man behöver lyfta fram i en skrivelse som rör Sveriges miljömål. Men den unika situation som vi har i Sverige, alltså att vi åtminstone på kort sikt inte har någon vattenbrist, skall vi vara rädda om. Det finns oroande tendenser till att grundvattnet är hotat - framför allt i södra Sverige. Också i andra delar av landet är grundvattnet lågt. Jag kan också vara kritisk till att man, vilket har sagts tidigare i kväll, inte har tagit upp vare sig trafikeller energipolitiken. Det är ju två stora, viktiga miljöområden. Miljöministern och miljödepartementet borde ha redovisat vad som görs där. Det finns alltså ett stort behov av att samla ihop sig till en helhetssyn när det gäller de här frågorna. Jag sympatiserar med mycket av det som Lennart Dahléus sade om miljöomställning och om att koppla ihop ekonomi och ekologi. I en sådan här debatt blir det tyvärr lätt så att alla gör anspråk på att först ha sagt det. Den debatten tänker jag inte ta, men jag tror att detta är väldigt viktiga frågor för oss att diskutera. Jag tror att det var bra att vi fick en majoritet för att skjuta upp beslutet om miljöbalk för att få en bättre genomarbetning. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör sammanställningen av Agenda 21-arbetet och att man kan få fram nya miljömål. Jag håller med Gudrun Lindvall när hon säger att det ju faktiskt har gått fem år sedan de riktlinjer man hänvisar till kom, alltså 1991. Det borde faktiskt hända något under tiden. Tyvärr hamnar sådana här debatter mycket i ett slags partipolitiskt revirtänkande. Jag tror att det är olyckligt, särskilt när det gäller miljöfrågorna. Det finns trots allt en ganska stor medvetenhet om vilka saker som behöver göras. Jag tror att vi skulle kunna få en ganska stor majoritet i riksdagen för att ta några steg framåt i stället för att käbbla om vad som har hänt, om vad som har gjorts förr i tiden och om vem som har sagt vad. Ett sätt att prioritera miljöfrågorna vore ju att vi fick ha våra debatter på andra tider, vi som sitter i utskottet. Det känns som att detta på något sätt visar prioriteringen av miljöfrågornas dignitet. Jag tror också att det skulle vara nyttigt att lyfta upp det här på partiledarnivå. Jag tror att det hos flera partiledare finns ett behov av att utöka och utvidga sin kunskaper när det gäller miljöfrågorna, så att man inte bara diskuterar de övergripande ekonomiska frågorna, energifrågorna eller försvarsfrågorna uppdelat. Miljön täcker ju alltihop, och det är där man skall ta sin utgångspunkt.

Herr talman! Jag vill knyta an till det Maggi Mikaelsson säger om Bottenviken. Jag har uppfattat det så att utlåtandet från utrikesutskottet faktiskt också avser hela Östersjön och Bottenviken. Jag har fattat att det skall vara med. Annars delar jag Maggi Mikalelssons uppfattning att man inte får glömma någon del av våra vatten. Sedan gäller det synen på själva skrivelsen, det som Maggi Mikaelsson började med. Jag var också inne på det. Jag tror att det finns ett bekymmer i fråga om hur skrivelsen skall uppfattas. Den kan lätt missbrukas. Därför kan vi tvingas se över detta med att komma med en skrivelse på det här sättet. Om det blir en allmän remissdebatt, måste den få en annan utformning, och då finns det en fara för hela idén med att komma med skrivelser på ett område. För socialdemokratins del har vi fört upp frågan på partiledarnivå. Göran Persson valde ju att både i regeringsförklaringen och i sitt jungfrutal som partiledare på kongressen att ha ett stort avsnitt om just miljöfrågorna. Detta är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om det är så att Bottenhavet och Bottenviken ingår i konceptet med Östersjön. Det är viktigt att man gör något åt detta, men det återstår väl att se hur det blir. Jag tycker också att det är bra med en sådan här samlad redovisning av vad regeringen har gjort på miljöområdet. Sedan är jag väl kanske inte lika optimistisk som Ingemar Josefsson när det gäller betydelsen av de deklarationer som den nye statsministern har gjort på kongressen. Det är väl också något som får utvärderas i sinom tid. Det jag ibland tycker är ett problem, är att vi har fått en ganska rörig bild av miljöfrågorna i de olika propositioner med olika dignitet som har kommit från regeringen sedan valet. Debatterna i kammaren har också blivit orediga. Alla frågor har redan varit uppe litet grand i olika sammanhang. Vi har inte fått någon ordentlig helhetsdebatt på miljöområdet, något som jag tror att vi skulle behöva någon gång nu och då.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Maggi Mikaelsson för stödet till reservationerna 6 och 8. Jag vill också tacka Maggi Mikaelsson för att hon nu tänker stödja den reservation som handlar om vallstöd till jordbruket. Det vore en viktig miljöinsats, det har vi varit överens om tidigare, om vi kunde få mer av marken inom jordbruket grön. Så som det är i dag läcker ju, precis som vi säger i skrivelsen, jordbruksmarken fortfarande rejält. Vi vet att ett av de stora hoten mot miljön just är det kemikalieintensiva jordbruket. Jag vill kommentera, utan att kanske kunna räkna med något svar, det som Maggi Mikaelsson berättar om en bonde som har sophämtning - tre mil - utan att ha några sopor. Det handlar om dålig kommunal politik. I min hemkommun, Södertälje, satt under den förra mandatperioden Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och regerade tillsammans. Vi bestämde, på kommunal nivå, att var man en bra person som levde på det sättet, behövde man ingen sophämtning. Här handlar det alltså om vilken ambition kommunala politiker har i miljöavseende. Det här behövs det ingen Agenda 21 för att göra. Det kan man göra om man är en bra kommunalpolitiker och vill någonting med miljöpolitiken. Detta ligger helt på kommunal nivå, och vi får väl se till att det finns bra konstellationer i kommunerna, så att det sker ett miljöarbete även där.
Herr talman! Självklart är detta en kommunal fråga, men det belyser ju på ett ganska bra sätt just detta med att kommunen kör på sitt håll. Hade man sluppit sophämtningsavgiften hade kanske kommunens sopbilen kört förbi gården och till nästa hus stället. Det visar bara att det inte är ett genomtänkt system. Jag tycker att frågan om vallstöd är oerhört viktig. Det var en av de frågor som diskuterades mycket hösten 1994 när vi hade diskussioner med regeringen. Det jag tycker är olyckligt är att miljöstöden, som är till för att hålla marken grön och för att bevara en mångfald och ett bra jordbrukslandskap, skall delfinansieras. Stöd till exempelvis spannmålsodling finansieras däremot nästan helt och hållet ur EU:s fonder. Det blir en helt felaktig balans. Det gör att vi får betala dubbelt när det gäller alla miljöstöd. Dels får vi får stå för miljöfinansieringen i statsbudgeten, dels får vi betala medlemsavgiften. Jag tror att Gudrun Lindvall och jag är ganska överens om detta. Det är faktiskt något att fundera över: Hur skall vi inom EU-systemet kunna styra över pengar från sådant som inte är bra för miljön till sådant som är det. Jag tror inte att det är lätt.
Herr talman! När det gäller den framtida jordbrukspolitiken i EU, tror jag att det finns en majoritet för att många av de stöd som finns i dag borde tas bort, och för att man i stället borde försöka få över pengarna till miljöstöd och regionalstöd. Jag känner mycket stor sympati för det som Maggi Mikaelsson säger, alltså att vi aldrig får bra miljödebatter i riksdagen, bl.a. på grund av att debatterna ligger mitt i natten, eller åtminstone mycket sent. En sak som vi kanske skulle kunna driva gemensamt från jordbruksutskottets sida, är att diskussionen om skrivelsen Vår miljö nästa år läggs som den första debatten, som en stor debatt. Vi skulle från utskottet gemensamt kunna kräva att denna debatt skall prioriteras. Vi har från Miljöpartiets sida väckt ett förslag om detta på talmanskonferensen, men vi kanske skulle behöva vara flera för att visa att vi menar allvar. Detta vore ett utmärkt tillfälle att, som Maggi Mikaelsson säger, få en litet vidare debatt. Här har vi chansen att knyta ihop de olika delarna i miljöpolitiken. Den diskuteras ju ofta styckevis och delt. Så låt oss ta ett sådant utskottsinitiativ, Maggi Mikaelsson!.
Herr talman! Låt oss blicka uppåt och lyfta blicken över horisonten och kanske gå ut och titta på kometen! Nu skall vi ta oss från jorden upp i rymden, för det är vad näringsutskottets betänkande avseende tilläggspropositionen handlar om. Jag brukar skämtsamt säga att vi i näringsutskottet håller på med allt mellan himmel och jord: rymdverksamhet, geologi - inte bara vertikalt utan även horisontellt - handel m.m. I dag handlar det om rymdstationen Alpha. Det låter häftigt. Det brukar heta att man inte skall missa tågen. Här skall man tydligen inte missa rymdstationen. Det handlar alltså om en komplex utpost i rymden och om bemannade transporter. Men jag undrar om det är så vettigt att vara med i ett så gigantiskt samverkansprojekt som det här talas om. För oss i Miljöpartiet handlar det om prioriteringar. Vi har alltså sagt att vi vill dra ner på anslaget när det gäller just den här biten. Det finns så mycket annat på jorden som är jordnära och som vi behöver åtgärda och där vi kan sätta in insatser redan i dag. Ett globalt samarbete kan ske på många andra områden än just detta med en utpost i rymden. Jag har hemskt svårt att se hur den här komplexa utposten i rymden ser ut och vad det är för bemannade transporter som är så häftiga att vi kan komma åt fattigdomen, svälten osv. Däremot tycker vi i Miljöpartiet att det är viktigt att fortsätta med satsningar på det som sker uppe i Kiruna i dag inom ESA-projektet. Det gäller då vädersatelliter, men även att ta reda på miljödata och att sedan kunna nyttja det här. Det gäller ju att tillämpa detta. I övrigt verkar det på något vis vara fråga om en pojkdröm. Jag vet inte, men jag har mycket svårt att se vilken materia som finns bakom det hela. Det här är ju så kort presenterat. Därför tycker vi i Miljöpartiet att vi kanske skulle avvakta vad den utredare har att säga som jobbat med rymdverksamheten och som har sett över detta. Och varför inte avvakta det beredningsarbete på detta område som pågår i regeringskansliet? Sedan får man återkomma och beskriva vad det är som vi kan komma åt och som har så stor betydelse för den globala samverkan och där vi verkligen ser att något fantastiskt sker som alla kan få del av. Jag är inte den som utan vidare hoppar på tåg eller rymdstationer. Även om jag är grön, och rymdvarelser betecknas som gröna, har jag ingen längtan upp till nämnda utpost. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Det är nästan så att man känner sig som en rymdvarelse den här tiden på dygnet. Då dagens plenum började trodde jag ett tag att vi slutar väl här då man kan se kometen Hyakutake som far runt. Men ett ögonblick tänkte jag också: Herre Gud, det här håller nog på så länge att vi får se soluppgången. Det tycks vi nu slippa göra. Jag skall bara kort kommentera varför utskottsmajoriteten yrkar avslag på den i och för sig kanske välmenande reservationen från Miljöpartiet. Rymdverksamheten har utvecklats i samarbete genom åren över tiden. Det är inte så att Sverige enbart genom medlemskapet i den europeiska unionen har påtagit sig ett större ansvar när det gäller rymdsatsningar. Det gjorde vi nämligen också dessförinnan, men det är möjligt att vi ökar den här verksamheten något. Det ramanslag som nu föreslås är 758 miljoner kronor. Det täcker bl.a. frågan om att Sverige skall vara med i den rymdsatsning som rymdstationen Alpha handlar om. Jag kan förstå att både Eva Goës och andra funderar över om det egentligen tjänar något till att vara med i den här verksamheten, men det gör det faktiskt. För väldigt många av de stora svenska företagen innebär den här typen av satsningar fördelar, och den är till nytta för företagen. Även om vi inte ser det omedelbart kommer det efter ett antal år. På materialsidan t.ex. ser vi det. Det gäller metallurgiska legeringar o.d. Nya material har tagits fram tack vare utvecklingen med satsningar på rymdteknik och liknande. Det hade sannolikt inte kommit fram om vi inte hade varit med. Stora svenska företag som Volvo, Saab, Eriksson osv. drar alltså fördelar av den här teknikutvecklingen. Det, menar vi i utskottet, är det avgörande skälet till att vi skall delta. När vi nu också är medlemmar i den europeiska unionen förpliktar det, tycker vi - vi skall vara med i den här verksamheten. För att kunna lösa de problem som vi ser i framtiden och som vi diskuterade i samband med det tidigare ärendet - de många miljöproblemen - kommer den verksamhet som rymdtekniken innebär, även om den verkar spektakulär, att betyda - det är jag övertygad om - att vi får se nya möjligheter och nya tekniska innovationer som hjälper oss därvidlag. Herr talman! Med detta nöjer jag mig i det här inlägget. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på Miljöpartiets reservation.
Herr talman! I betänkandet finns det en så härlig skrivning om vad detta innebär: "Som påpekas i propositionen är rymdstationen ett gigantiskt samverkansprojekt och utgör modell för det allmer globala samarbetet på rymdområdet. Härtill kan läggas de tekniska och vetenskapliga rön som projektet kan förväntas tillföra flera områden inom svensk forskning. Verksamheten kommer dessutom att gynna svensk högteknologisk industri." Jag tycker förstås att det är en liten omväg att gå via rymdstationen Alpha. Utveckla det här direkt i stället! Jag känner till det här med spin-off-effekter från försvars och rymdindustrin. Den enda trösten i all bedrövelse är att jag vet att 70-80 % av de pengar som vi lägger ner på detta faktiskt kommer tillbaka till Sverige - åtminstone enligt IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin. Jag får väl lita på det. Visst skall vi nyttiggöra så mycket vi kan här! Men, som sagt, det skulle ha varit litet mera kött på benen innan vi sade ja och tack till det här projektet.
Herr talman! Eva Goës känner mycket väl till att vi inte får kött på benen förrän vi vet var vi skall ställa benen. Nu utvecklas denna verksamhet, med svenskt bistånd. När vi tittar på vad som kan åstadkommas när det gäller ny styr och reglerteknik, t.ex. i ett förhållande med mikrogravitation, står det klart att det måste göras i rymden. Det kan inte göras vare sig i en simulator eller här nere på jorden, utan rymden är till för den saken. I det sammanhanget betyder svensk ingenjörskonst/vetenskap oerhört mycket. Ett företag som Saab Aoero-Space i Göteborg, som har högkvalificerade ingenjörer, sysslar med denna utveckling och teknik, och företagets produkter är med i den här typen av program. Det här kan alltså inte göras jordbaserat, men förhoppningsvis kommer forskningen på området också att leda till resultat som vi sedermera kan använda jordbaserat. Jag förstår att det här verkar spektakulärt och avlägset. Förvisso är det också avlägset - det handlar ju om rymden. Men Eva Goës kan vara övertygad om att det har praktisk nytta för framtiden.

Fru talman! Den brottslighet som är knuten till vissa motorcykelklubbar är av mycket allvarligt slag. Det är delvis fråga om grov och organiserad kriminalitet som måste bekämpas med kraft. Det förtjänar dock att betonas att det är fråga om vissa klubbar. Det finns också ett stort antal klubbar som bedriver en seriös verksamhet. Dessutom förekommer motsvarande brottslighet i andra gäng utan anknytning till motorcyklar. För att motverka denna brottslighet måste vi arbeta engagerat och på bred front. Det som i första hand krävs är polisiära resurser och väl utvecklade arbetsmetoder hos såväl polis som åklagare. Men det är naturligtvis också nödvändigt att vi ser till att vi har en lagstiftning som medger ett effektivt arbete. Det är regeringens och denna riksdags ansvar att så är fallet. Insatser mot bl.a. mc-gäng med kriminell inriktning har hög prioritet inom polisen. Bekämpandet av brottsligheten äger framför allt rum på lokal och regional nivå.

De här insatserna har givetvis gett resultat. Men arbetet kräver långsiktighet och ytterligare utveckling av arbetsmetoderna. Därför har man inom polisen enats om en gemensam och fördjupad strategi mot sådan brottslighet. Den strategin innebär bl.a. insatser för utbildning och metodutveckling. En samordningsgrupp har bildats med representanter för Rikskriminalpolisen, polisen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gruppen påbörjade sitt arbete i januari i år. De kriminella gängen rör sig ofta utanför den egna etableringsorten och ibland utanför landets gränser. Av den anledningen är det självfallet viktigt med ett nära samarbete mellan olika polismyndigheter. Runt om i landet pågår också en uppbyggnad av särskilda kriminalunderrättelseenheter, som kommer att få en nyckelroll vid bekämpande av den här kriminaliteten. Ett fördjupat samarbete mellan polisen i övriga nordiska länder har också inletts. Det innebär bl.a. att poliser från olika nordiska länder kommer att skickas som observatörer vid alla större mc-evenemang som kan ha anknytning till brottslig verksamhet. Jag vill också nämna att polisen sedan flera år har genomfört en kartläggning av de gäng vi nu talar om. Förutom att bidra till utredning av brott är det huvudsakliga syftet med kartläggning att enskilda län så tidigt som möjligt skall få kunskap om förekomsten av eller planerad nyetablering av gäng med en kriminell inriktning. Den senaste tidens utveckling har lett till en ökad polisiär insats. Som exempel kan jag nämna att polismyndigheten i Malmöhus län har satt in ytterligare ett tjugotal poliser i kampen mot mc-relaterad brottslighet. Den lagstiftning vi har ger polis och åklagare stora möjligheter att bekämpa brottslighet av det här slaget. Detta konstaterades också vid den debatt som senast fördes om mc-anknuten brottslighet här i kammaren. Låt mig ändå nämna följande. När det gäller de straffprocessuella tvångsmedlen har lagändringar nyligen genomförts beträffande hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som innnebär en anpassning till ny teknik och den avreglerade telemarknaden. Tillsammans med de förslag till ändringar i telelagen som nyligen överlämnades till riksdagen ökar bl.a. möjligheterna att avlyssna mobiltelefoner och telefonsamtal som har vidarekoppling. Från den 1 februari i år finns vidare en möjlighet att, när det finns misstanke om allvarliga brott, bedriva spaning med hjälp av fjärrmanövrerade övervakningskameror. Denna möjlighet innebär att polisen kan utföra spaningsuppgifter mot mål där det tidigare inte var möjligt. Polisen kan vidare utföra en effektivare spaning med större precision och, vilket är viktigt i dessa sammanhang, frigöra spaningspersonal för andra insatser. Regeringen skall, som jag tidigare har uppgivit, fortsätta att utveckla reglerna för straffprocessuella tvångsmedel, vilket bl.a. innebär att frågan om användning av dolda mikrofoner kommer att utredas. Polisen måste också ges möjlighet att på ett effektivt sätt systematisera och bearbeta information som kommer fram vid den spaning som bedrivs. Som ni känner till gav regeringen under förra våren en utredare i uppdrag att lämna förslag till ett särskilt register i vilket uppgifter om sådan spaningsverksamhet kan sammanställas och bearbetas med hjäp av ADB. Utredarens uppdrag, som också innefattar att lämna förslag till ett DNA-register för polisen, kommer att överlämnas till mig i morgon. Ett annat område som aktualiseras i samband med gängbrottslighet är skyddet för vittnen och målsägande mot olika former av hot och påtryckningar. Jag är säker på att vi alla är eniga om att det är avgörande för en fungerande rättskipning att de som bevittnat brott, eller blivit utsatta för brott, också vågar berätta om detta för polisen och i domstol. Vi har i dag flera möjligheter att skydda vittnen och målsägande. Möjligheter att under förundersökningarna hålla målsägandes och vittnens personuppgifter hemliga och att under domstolsförhandlingen hålla dem åtskilda från de tilltalade och åhörare är betydelsefulla åtgärder. När det är fråga om de riktigt allvarliga hoten finns möjlighet till livvaktsskydd och till att få använda fingerade personuppgifter, s.k. identitetsbyte. I andra fall kan mindre omfattande åtgärder vara tillräckliga såsom trygghetspaket och skyddade personuppgifter genom s.k. spärrmarkering eller kvarskrivning. På det här området kan vi göra mer. Ett arbete pågår också för att åstadkomma de förbättringar som kan behövas. För närvarande ses lagen om fingerade personuppgifter över av en särskild utredare. Vidare har Brottsofferutredningen i uppdrag att undersöka frågan om hot mot målsägande och vittnen och se vilka åtgärder som kan krävas. Hot mot vittnen är ett mycket allvarligt brott som dessutom utgör ett hot mot rättssystemet. I promemorian Vittnen och målsägande i domstol har det föreslagits straffskräpningar för övergrepp i rättssak. Regeringen kommer att för riksdagen förelägga förslag till skärpningar av straffet för övergrepp i rättssak. Sverige deltar också i internationellt arbete om skydd för vittnen, både i Europarådet och inom EU. Användning av videoteknik har uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. Videoteknik kan användas både för att göra det möjligt att genomföra förhör med hotade personer och för att spela in förhör under förundersökningen. Jag tror att det i det här sammanhanget är viktigt att så tidigt som möjligt skaffa ett så bra utredningsmaterial som möjligt. Hot mot vittnen är i första hand intressant om hotet leder till ett försämrat bevisläge för åklagaren. Arbete pågår med att ge de legala förutsättningarna för en användning av videoteknik vid domstol. På förundersökningsstadiet är sådan användning möjlig redan i dag. Vidare har riksåklagaren som ett led i arbetet med att utveckla metoder för att utreda och lagfara organiserad brottslighet tagit fram rapporten Säkerhet och skydd för bevispersoner. Med bl.a. den rapporten som underlag genomför riksåklagaren ett tiotal seminarier runt om i landet. Seminarierna, där poliser och åklagare deltar, kommer att avslutas under april månad och därefter utvärderas. En mera praktiskt inriktad handbok med åtgärdsförslag kommer också att tas fram. Fru talman! Hos såväl polis som åklagare finns alltså utarbetade strategier för bekämpning av grov och organiserad brottslighet med mc-anknytning. Genom olika reformer har polisen också getts tillgång till effektiva redskap i kampen mot denna typ av brottslighet. Ändringar för att åstadkomma ytterligare restriktivitet och för att öka skyddet för målsägande och vittnen är dessutom föremål för beredning. Jag vågar påstå att viljan och engagemanget för att stoppa det hot mot rättssamhället som den här typen av brottslighet utgör är stort inom rättsväsendet och i det övriga samhället. Det finns en djup insikt om att samhället med kraft måste motverka uppkomsten av kriminella grupper som hotar såväl enskilda som själva rättssystemets funktion. Det visar inte minst denna debatt i kammaren. Vi har med andra ord en god beredskap inför den fortsatta kampen mot den här typen av brottslighet.

Fru talman! Debatter i kammaren utgår ofta från en dagsaktuell fråga, men syftar till långsiktiga lösningar. Dagens debatt skulle naturligtvis kunna utformas på liknande sätt. Huvudfrågan kunde då vara varför dessa män har placerat sig vid sidan av den gemenskap som präglas av och kräver medkänsla och hänsynstagande, eller varför behovet av att utan någon hänsyn markera den egna makten, liksom hunden markerar sitt revir, har blivit utmärkande för dem. Dessa frågor bör naturligtvis i något sammanhang penetreras för att förhindra att dagens unga fastnar i de laglösas garn. Men problemet med bl.a. Hells Angels och Bandidos är akut och får behandlas därefter. En mogen varböld kureras inte med profylaktisk behandling. Studerar vi personerna som är engagerade i de kriminella mc-gängen, finner vi åtskilliga som dömts för brott redan på 70-talet och i början av 80-talet. Det är alltså inte fråga om ungdomar utan personer över 30, som borde vara mogna, ansvarskännande män.

Samtidigt kan vi av RPS anslagsframställning utläsa att resurserna inte ens i dag räcker för att hålla hittillsvarande operativa nivå. Riksdagen har dessutom fattat ett principbeslut om ytterligare besparingar. RPS uttalar att de kommer att få genomföras med personalminskningar, vilket i sin tur leder till en än mer sänkt operativ nivå. Lägger man härtill det av den socialdemokratiska kongressen fattade beslutet att ekobrottsbekämpningen skall ges mer resurser, får vi ytterligare minskade möjligheter att satsa tillräckliga resurser på den mycket allvarliga kriminalitet som de aktuella gängen ägnar sig åt. Förutsättningen för Polisens framgång i kampen mot de kriminella mc-gängen är att man kan arbeta med bl.a. övervakande verksamhet, riktade spaningsinsatser och särskilda gransknings och kontrollåtgärder, vilket är ytterst resurskrävande. Kommer justitieministern att föreslå att det tidigare fattade beslutet om ytterligare besparingar på Polisen skall rivas upp? Om inte, vilka omprioriteringar skall då göras i Polisens arbete? Skall det brottsförebyggande arbetet nedprioriteras? Skall kampen mot ekobrott nedprioriteras? Skall kampen mot narkotika nedprioriteras? RPS anslagsframställning talar sitt tydliga språk. Andra områden måste nedprioriteras om kampen mot mc-gängen skall få tillräckligt med resurser. I dag är en del av medlemmarna i de kriminella mc-gängen i fängsligt förvar. Förhoppningsvis skall efter hand allt fler av dem befinna sig innanför murarna. Men även där är de ett hot - ett hot mot personal och ett hot mot andra intagna. Det är viktigt att vi har anstalter med hög säkerhet och tillräckligt med platser för att kunna hålla dessa personer åtskilda. Den som studerar kriminalvårdens anslagsframställning för 1997 finner att det innanför murarna kommer att bli ökade problem om Polisen är framgångsrik i sitt arbete. Även här är det besparingar som är orsaken. För att kunna ha tillräcklig säkerhet måste säkerligen åtskilliga av de aktuella personerna placeras i fängelser med högsta säkerhet. Dessa är redan i dag synnerligen välfyllda. Planeringen för fängelserna innebär att platser kommer att försvinna och att det blir överbeläggning. Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att vi skall kunna garantera säkerheten, både för dem som befinner sig utanför murarna och för dem som tvingas tillbringa sin tid innanför murarna tillsammans med medlemmar ur de aktuella gängen? I RPS handlingsplan anges bl.a. utveckling av arbetsmetoder. Vi moderater har motionerat om en lagändring för att möjliggöra buggning. Det är nu hög tid att få fram ett sådant lagförslag, eftersom vi här har att göra med så allvarlig brottslighet att buggning enligt motsvarande regler som vid telefonavlyssning skulle kunna komma i fråga. Riksdagens övriga partier var inte beredda att ställa sig bakom vårt förslag att begära en proposition redan innevarande vår. Jag frågar nu justitieministern när vi kan förvänta oss ett lagförslag, eftersom jag har uppfattat att vi är överens om att ett sådant förslag bör läggas fram. Den hänsynslöshet som har visats och den organisation som vi vet finns gör att det i kampen mot de kriminella mc-gängen kan krävas specialtränade poliser. Vi har i dag i Sverige en nationell insatsstyrka, som är tränad för mycket svåra aktioner. Reglerna för denna styrka är sådana att den inte med sin fulla kompetens kan användas vid exempelvis ett ingripande mot de kriminella mc-gängen, även om jag tror att svenska folket i allmänhet ser dessa som terrorister. Har justitieministern några planer på att initiera en lagändring för att insatsstyrkan skall kunna användas för andra typer av specialuppdrag än vad som är möjligt i dag?

Fru talman! "Det här kriget kommer att pågå tills den ena grupper ger upp eller dör ut." Jag citerade nu en polis som bedömde det alltmer upptrappade våldet mellan de kriminella motorcykelgängen Bandidos och Hells Angels. I Sverige har hittills två dödsoffer krävts i kriget mellan gängen, där kampen rasat i nästan tio år och våldet hela tiden har trappats upp. De allvarligaste problemen med dessa motorcykelklubbar är de mer eller mindre förtäckta hot som målsägande, vittnen, poliser, åklagare och andra utsätts för av klubbmedlemmar eller till dem närstående personer. Dessa hot sker bl.a. i samband med att någon klubbmedlem misstänks för brott. Då är ju syftet med hoten att med olika medel hindra eller direkt sabotera myndigheternas åtgärder. De vill helt enkelt förhindra att personer som begått brott skall kunna lagföras och dömas. Det står helt klart att det krävs än mer kraftfulla insatser från samhällets sida för att komma åt den brottslighet som de s.k. outlawklubbarna står för. Det är inte bara hot mot vittnen de ägnar sig åt utan också olaga vapeninnehav, narkotikabrottslighet, misshandel, beskyddarverksamhet, indrivningsverksamhet, stöld, häleri, rån - ja, det är faktiskt hela skalan av kriminalitet. För att bättre komma åt brottsligheten krävs som sagt olika insatser; förbättrad spaning och förbättrad kartläggning av klubbarna. För någon vecka sedan besökte justitieutskottet den nationella insatsstyrkan mot terrorism, som vi tidigare har hört talas om här i debatten. Vi blev alla, vågar jag nog säga, imponerade av dessa polisers kunskaper på olika områden. De har också särskild träning och kunskap i spaning samt bra, modern teknisk utrustning, som kan komma till nytta i de polisdistrikt där klubbarna är aktiva. För oss i Centern känns det väldigt självklart att denna nationella insatsstyrka, dessa välutbildade polisers träning och kunskap, bättre måste tas till vara än vad som sker i dag. Det bör kunna ske också vad gäller mc-gängen. Så jag följer upp med en fråga liknande Gun Hellsviks fråga: Är Laila Freivalds beredd att utvidga denna insatsstyrkas befogenheter att också kunna gälla bekämpning av den kriminalitet som mc-gängen står för? Vid spaningen gäller det också att bättre kartlägga klubbarnas kontakter, bl.a. med högerextremistiska klubbar och olika kriminella personer i samhället. Detta gäller även över nationsgränserna. Outlaw-klubbarnas upptrappade våld och allvarliga hot mot vittnen, journalister och myndighetspersoner, som kämpar mot deras brottslighet, har fått mig personligen att bli alltmer öppen för att buggning kan behövas som ett komplement i kampen mot motorcykelgängen. Om buggning skall tillåtas måste emellertid enligt min mening den demokratiska kontrollen fördjupas, eftersom den personliga integriteten hotas. Från Centerns sida har vi krävt straffskärpning vid hot av vittnen, alltså övergrepp i rättssak. I en reservation i februari i år, som tyvärr inte bifölls, framhöll vi centerpartister att detta brott är så allvarligt att fängelse bör vara den regelmässiga påföljden. Därför känns det tillfredsställande att lyssna till justitieministerns besked om att det kommer att bli en skärpning. Innebär det att fängelse kommer att bli den regelmässiga påföljden när man hotar vittnen? Jag tror att det är absolut nödvändigt. Tidigare har vi från Centerns sida krävt att varje domstol skall utarbeta en handlingsplan för att bättre ta vara på, och ta han om, vittnen. I planen skall rutiner anges för hur man tar emot vittnen vid domstolar och för hur man på ett bättre sätt kan stödja dem som känner sig hotade. Självfallet skall vittnen inte behöva konfronteras med gärningsmännen i domstolarnas väntrum. Granskningen av de enskilda mc-medlemmarnas ekonomi och deklarationer är viktig. Möjligheten att skönstaxera personer som officiellt inte har någon inkomst men som ändå visar upp dyra motorcyklar och annat kan då utnyttjas mer. Eftersom bråk och våld riskerar att trappas upp när mc-medlemmar besöker varandra över landsgränserna, jag tänker på skottlossningen vid Kastrups flygplats nu senast, kan det vara intressant att fundera över att i ökad grad avvisa utländska medlemmar vid gränsen. I Norge har man varit väldigt restriktiv när det gäller mc-klubbarna. Är det något som vi skulle kunna ta efter i Sverige? Det krävs mindre av undfallenhet i kampen mot outlaw-klubbarnas brottslighet. Jag tänker t.ex. på detta att hjälmtvånget inte alltid har gällt dessa medlemmar. Det krävs mer av medveten, kraftfull kamp mot dessa klubbars olagliga verksamhet för att vår rättsstat skall fungera tillfredsställande.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Folkpartiet för att de har begärt dagens debatt. Detta är ett mycket viktigt ämne ur flera aspekter. De föregående talarna har tagit upp flera av dessa aspekter, och de har gjort det på ett mycket bra sätt. Jag kan i långa stycken instämma till fullo, så jag skall bara beröra dessa områden i korthet. Det handlar om vilka insatser polisen kan göra och om hur polisen bättre kan användas. Det handlar också om hur man kan förstärka polisens möjligheter till bättre spaning och om att samordningen mellan myndigheterna - inte bara polismyndigheterna, utan också skattemyndigheter och kronofogde - måste bli bättre. Ett eventuellt användande av sådana resurser som anti-terroriststyrkan skulle också kunna vara en tänkbar möjlighet. Frågan om lagstiftning har också berörts. Bl.a. har frågan om en skärpning av straffen för hot mot vittnen varit uppe. Det skall givetvis vara fängelse för hot i rättssak. Men de områden jag vill lyfta fram, och som inte har berörts så mycket, är samhällsaspekterna. Detta handlar faktiskt om framväxten av en stat i staten och om hur USA-influenserna har ökat genom åren. Man brukar säga att Sverige ligger ungefär tio år efter USA i utvecklingen. Hells Angels och de andra motorcykelgängen är en del av detta samhällsfenomen. Vi kan se det på andra områden också. Vi ser den ökade segregationen i storstäderna, vi ser invandrargäng och ungdomar som i dag står emot varandra och vi ser framväxten av våldskultur som inte har funnits tidigare i Sverige. Detta är en del av en samhällsutveckling som borde få många varningsklockor att börja ringa hos oss alla. I sådana här debatter blir det ganska lätt att se på någon slags särlagstiftning. Vi ser lätt på lagstiftning och skärpta straff som ett medel att komma åt dessa grupper. Dessa bitar måste givetvis finnas med, men de kan aldrig bli några medel mot våldet, utanförskapet och uppbyggandet av en stat i staten. Det är också viktigt att man i denna debatt inte ger signaler om att polisen på något sätt skulle stå maktlös. Jag tror att det var Siw Persson som i talarstolen sade att 150 medlemmar av 300 har suttit i fängelse för grova brott. Det visar att polisen faktiskt är effektiv i sin spaning. När brott begås beivras och bestraffas de enligt den strafflagstiftning vi har. Polisen och rättsväsendet tar tag i de kriminella handlingar som begås, och de bestraffas på samma grunder som alla andra kriminella handlingar. Det är viktigt att vi inte har någon särlagstiftning som gör skillnad i detta avseende. När vi talar om strafflagstiftningen är det viktigt att säga att vi givetvis skall skärpa lagstiftningen när det gäller hot mot vittnen. Däremot ser vi att fängelsestraff inte är något som avskräcker de här gängen från att begå kriminella handlingar. Vi kommer inte att lösa problemen med hot mot vittnen genom en lagskärpning. Det är en viktigt markering från samhällets sida, och det är ett sätt för rättsväsendet att svara. Men de här gängen säger sig som kollektiv grupp vara outlaws. De ställer upp för varandra och skyddar varandra. De vet att om en åker in så ser resten av gänget till att ta hämnd. Gängen bygger mycket av sitt hot och skräckvälde på en kollektiv sammanhållning där man gemensamt ställer upp för varandra i ett mycket negativt syfte. Det är dags att också samhälle, politiker och människor på olika ställen gemensamt ställer sig upp och kraftfullt tar avstånd från detta. Det är dags att vi slutar tänka att det är bra att det finns människor som vågar gå ut och ta kampen, och att det är bra att journalister skriver och granskar. Det är ju de som blir hotade - vi skulle inte våga göra något, för tänk om de skulle hota oss? Vi måste få ett samhällsklimat där vi gemensamt står upp mot gängen och inte låter dem dominera. De kan inte hota resten av samhället om vi gemensamt står emot. Vi har ett gemensamt ansvar. Vi löser varken detta med polisresurser eller med lagstiftning, även om de bitarna också är viktiga.

Fru talman! Ni som deltar i debatten! Att brottslighet och våldsdåd skall bekämpas råder det ingen politisk oenighet om. Det råder inte heller någon oenighet om den nya polisorganisation som håller på att utformas med närpolisen, som har ett problemorienterat och förebyggande arbetssätt, och med speciella enheter som har ett direkt riktat arbetssätt, t.ex. kriminalavdelningar. Denna organisation är, tror vi, den bästa för ett långsiktigt arbete. När det utbryter akuta kriser, som nu i fråga om striden mellan två mc-grupper, är det med övervakning och kontroll som det tillspetsade läget får bemästras. Men detta ger också utrymme till analyser och eftertanke när det gäller hur polisen skall arbeta med den här sortens organisationer i framtiden. Har dessa organisationer fått vara i fred för mycket? Organisationer vilkas medlemmar vill avskärma sig från samhället och skapa egna regler där de värnar om sig själva och där andra samhällsmedborgare ses som fiender om de ingriper i organisationens värld måste alltid uppmärksammas. De får inte lämnas i fred. De mc-klubbar som nu är på tapeten är organiserade efter den amerikanska förebilden Hells Angels och är en relativt ny företeelse i Sverige. De kom i början av 90-talet och har alltså hunnit strukturera sig på ett sådant sätt att de är ett hot mot demokratin. Det allvarliga är att de här klubbarna påminner om maffiaorganisationer. Klubbarna har även ett samarbete med likasinnade i andra länder. Den fråga som vi har att debattera i dag är: Hur skall polisen arbeta mot dessa etablerade strukturer? Enligt Miljöpartiets synsätt gäller det att se till att de män som det är tal om följer den svenska lagen och att inte ge efter en tum. Det påpekades här att de kör omkring på sina motorcyklar utan hjälm. Där har polisen tydligen gett sig, eller också har man fått särskilda regler. Men det gäller att börja redan där och följa upp. Jag kan inte se att det i dag behövs några större lagändringar för att klara den här brottsligheten. Enligt brottsbalken finns fängelsestraffet vid hot av vittnen, liksom vid hot av tjänstemän. Det är bara att tillämpa lagen. Vidare måste domstolen hjälpa till med att sätta gränser här och utdöma straff. Vittnen måste naturligtvis få skydd. De frågorna har vi redan diskuterat i justitieutskottet. Vissa saker kan göras. T.ex. kan det handla om skilda väntesalar vid rättegång eller att namn och adress inte lämnas ut. Den nya videotekniken kan också skydda. Vidare gäller det att polisen ställer upp hela vägen och skyddar dem som vågar vittna. I dag finns det ett utrymme för detta. Vapeninnehav utan licens är brottsligt. Sådant förekommer i dessa klubbar, men också det kan vi ingripa mot. Beträffande handel med knark, liksom innehav av knark, finns det också regler. Indrivningsverksamheten har det också pratats om. Sådan verksamhet förekommer alltså i detta sammanhang, och även den kan vi kontrollera och förhindra. Det finns medel för det. Vidare gäller det hur de här medlemmarna får sina inkomster. Vad vi kan göra, och som framkommit här, är att polisen både i Sverige och i de andra nordiska länderna samverkar. Det gäller också att omfördela resurser och att ha bevakning av de kriminella mcgängen. Men nu, efter de aktuella händelserna, höjer många rösten och vill ha mera ingripande lagregler. Detta med buggning poppar upp - nu skall vi införa buggning. Men det finns redan ganska många hemliga tvångsmedel i samhället. Vi i Miljöpartiet vill inte införa ytterligare sådana medel. I ett tillspetsat läge där kvällspressen skriver om sådana här händelser är det lätt att tala om vad som skall införas. Likaså läggs förslaget om ett hemligt spaningsregister, men vi har ju redan register i datasystem som kan kopplas ihop. I EU-sammanhang är vi livrädda för att man ytterligare utökar detta och tar chansen i ett tillspetsat läge. Alla medlemmar i mc-gäng är inte kriminella. Det har talats om antalet medlemmar, men bara ett fåtal av dem är kriminella. Det allvarligaste är organisationsstrukturen. Ett problemorienterat arbetssätt att nå alla andra mc-gäng och förebygga, så att man inte ansluter sig till organisationer som redan finns, är nog vad vi bör inrikta oss på. På 70-talet var det oro i Göteborg mellan mcgängen. Polisen och kommunen inledde ett samarbete för att reda ut problemen. Detta gav ett positivt resultat. Det handlar alltså inte bara om att utryckning och kontroll! Jag bagatelliserar inte de senaste händelserna, vilka är mycket allvarliga, men det är ju vid sådana tillfällen som det gäller att tänka långsiktigt och att avstå från att i den allmänna upprördheten införa lagar som i andra sammanhang utvecklar ett kontrollsamhälle.

Fru talman! Många kloka ord har sagts här. Frågan är vad man kan bidra med utan att gång efter annan upprepa saker här. Det är fullständigt självklart att vi alla i detta sammanhang har en entydig viljeinriktning när det gäller de här gängen och den typ av kriminalitet som de står för. I första hand tycker jag att man, när det talas om kriminalitet och outlaws - folk som inte tar del i samhället - måste peka på att det är fråga om ett underbetyg för det civila samhället när det gäller detta med att ta hand om de sina. Vi har alltså misslyckats med att ta hand om dessa människor när de var unga. Det gäller i familjerna, i skolan och på andra institutioner som är till för att medverka till att utveckla inre självkontroll, empati etc. Det gäller således egenskaper som är nödvändiga för att människor skall fungera i ett civilt samhälle. Jag och mitt parti är mycket bekymrade över alla splittrade familjer. Vi efterlyser fadern! Det är nog ingen sinkadus att ensamstående mödrar i dag har det väldigt svårt. Var finns männen? I väldigt stor utsträckning är det här kanske ett mansproblem i alla möjliga dimensioner. Här har utvecklats subkulturer. Detta är, som Alice Åström pekade på, ett problem som litet grand går utöver vad rättsordningen egentligen skall hämta hem. Det är fullständigt uppenbart att rättsordningen skall klara av fall där människor skjuter varandra. Det skulle vi över huvud taget inte behöva resonera om. Kan man inte klara av det finns det ju ingen rättsordning. Jag vill göra en personlig reflexion. I många herrans år har jag varit väldigt bekymrad över den ekonomiska brottslighetens utveckling i Sverige. Ibland får jag höra: Vad är det för märkvärdigt med ekonomisk brottslighet? Skall du hålla på och konstra med det? Det finns ju så mycket av annan brottslighet. Men den organiserade ekonomiska kriminaliteten är faktiskt bärare av en annan dimension jämfört med traditionell brottslighet. I detta ligger just att man är organiserad och strukturerad och att man är en del, som det synes, av det etablerade samhället. Man skapar väldiga ekonomiska krafter. I ytterändan av den här svarta världen, den undre världen, finns ett exekutionsväsende. Vad är då det? Jo, de här gängen, men det finns också andra. De här gängen kan ses som den etablerade undre världens exekutionsväsende - ett exekutionsväsende som växer i det tomrum som vi möjligen håller på att skapa genom att vi inte vårdar den etablerade rättsordningen fullt ut. Möjligen är det så. I varje fall har jag aldrig gillat att vi skär i rättsväsendet med kanske 1 miljard kronor. Vi skall inte rusta ner våra kronofogdar när motståndaren etablerar nya. Men, som sagt, det är fråga om en subkultur och det finns, som Siw Persson var inne på, en attraktion i det här livet. Det är spännande. Det är dramatiskt. Det är våld. Det ger kickar av olika slag samt möjligheter till utveckling - ja, allt annat än den värld som en arbetslös ung man i dag, som inte är särskilt väl intellektuellt utvecklad, kan ta del av. Detta är ett sociologiskt problem som det finns all anledning i världen att bedriva fördjupade studier kring. Det har sagts mycket om åtgärder beträffande detta. Jag vill egentligen bara peka på värdet av att vi fått till stånd en ekobrottsmyndighet. Jag vill att man skall få undan den etablerade och organiserade ekonomiska kriminaliteten som till dels livnär detta gäng. Det är ingen tvekan om att det finns samband mellan gängen och näringslivet. Jag har ingenting emot att man aktiverar den nationella styrkan. Jag har bara litet svårt att se hur det skulle fungera. Inte heller har jag någonting emot buggning. Jag har länge trott att vi inte kan hålla emot buggning, hur otrevligt det än är. Avslutningsvis: Vi måste var och en som enskilda medborgare ta ansvar. Vi skall inte som advokater ställa upp och civilt biträda detta gäng. Vi skall göra det som offentliga försvarare, men i övrigt skall vi ta avstånd från att medverka i deras verksamhet. Det gäller alla andra aktörer också. Det skall finnas ett aktivt civilmotstånd.

Fru talman! Det är onekligen en styrka i den uppgift som vårt samhälle, rättsväsende och även statsmakterna i form av regering och riksdag har att det finns en så bred enighet om att det är ett allvarligt problem. Det är också en styrka i att det finns en bred enighet vad beträffar vilka åtgärder som faktiskt måste vidtas när det t.ex. gäller att se över den lagstiftning vi har och att främja en utveckling inom rättsväsendet som har en kapacitet att svara upp mot de krav som problemet ställer. Jag tänkte ändå kommentera några av de frågeställningar som har kommit upp i debatten vad gäller ändringar av lagstiftning. När det gäller frågan om skärpta straff för övergrepp i rättssak har jag för avsikt, som jag tidigare har meddelat, att komma med ett sådant förslag till riksdagen. Jag hoppas kunna göra det redan under detta år. Jag kan bara beklaga att detta skall vara nödvändigt att göra nu. Det var ju faktiskt så, att den borgerliga regeringen sänkte straffskalan för övergrepp i rättssak. För mig är det en obegriplig åtgärd. Detta skall vi rätta till. Jo, Gun Hellsvik, straffmaximum för normalstraffet när det gäller övergrepp i rättssak sänktes under den borgerliga tiden. Det skall vi höja. Det gäller även en översyn av den grova brottsligheten. När det gäller frågan om det över huvud taget skall ingå böter i straffskalan för detta brott anser jag att det givetvis skall göra det. När vi talar om övergrepp i rättssak talar vi om ett brott som kan se väldigt olika ut. Jag tycker att det är att ge fullständigt fel föreställning att koppla ihop den typen av brottslighet vi talar om här i dag och möjligheten att döma ut böter. Där finns givetvis inget sammanhang. När vi talar om den typen av handlingar som är aktuella i dessa gängsammanhang är det aldrig fråga om ringa brottslighet eller något liknande. Då kommer bara fängelse i fråga. Låt oss icke ge en felaktig föreställning om vad den nuvarande lagstiftningen syftar till. När det gäller de straffprocessuella tvångsmedlen har flera tagit upp frågan om hemlig avlyssning - det som i folkmun kallas för buggning. Som jag i tidigare sammanhang har sagt anser jag att det är en fråga som måste utredas. Vi måste mycket noggrant överväga om detta är ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel som bör införas i vår rättsordning. Detta måste noggrant övervägas. Det är verkligen ingenting som kan läggas fram som ett hastverk. Inte minst vill jag erinra om den debatt som hölls i kammaren när det förslag jag har lagt fram om hemlig kameraövervakning diskuterades. Siw Perssons parti hade ett motstånd mot mitt förslag att vi skulle införa hemlig kameraövervakning i den formen. Så var det. Skälet till det var att man ansåg att det inte var tillräckligt övervägt och att reglerna om i vilka sammanhang man kunde använda detta tvångsmedel skulle skärpas. Jag sympatiserar med den utgångspunkt som Folkpartiet hade där, nämligen att det är väldigt viktigt att överväga de motstridiga intressen som alltid finns i dessa sammanhang, nämligen integritetsskyddet och effektiviteten i polisarbetet. När det gäller att införa ett nytt tvångsmedel, så som hemlig avlyssning, är det naturligtvis väldigt viktigt att man överväger gränsdragningen. I det sammanhanget överväger jag att vi måste titta närmare på hur våra tvångsmedel fungerar och hitta bättre och noggranna avvägningar mellan integritetsskyddet och effektiviteten. Den frågan återkommer jag alltså till med ett förslag så småningom. När det gäller insatsstyrkan, som har tagits upp av flera, kan jag här säga det jag redan har sagt i flera sammanhang: Den frågan är föremål för en beredning. Vi ser över insatsstyrkans uppdrag i dag i departementet. Vi kommer att se över om det är möjligt att vidga användningsområdet av denna särskilt kompetenta och välutbildade grupp. När det gäller annan lagstiftning skulle jag vilja passa på att säga att det viktiga är att se till att vi använder oss av den lagstiftning vi har. Vi har väldigt lätt, särskilt naturligtvis i denna kammare, att halka in på att kräva förändringar av lagstiftningen. Jag vill passa på att säga att vi har en mängd lagar som inte har nämnts i denna debatt som också kan komma till användning i detta sammanhang och kan ha större betydelse än vad vi hittills har sett. Hur är det t.ex. med olovlig kårverksamhet? Med stort intresse kommer jag att följa hur rättsväsendet ser över och använder lagstiftning som kanske kom till i en annan situation i samhället, men som kan ha en tillämpning i dag. Den behöver kanske ses över när man har prövat hur den fungerar i dagens situation.

Fru talman! De nedskärningar som sker i dag inom Polisen på grund av de besparingar man måste leva upp till gör det alltmer angeläget att använda de poliser som vi har, de välutbildade, duktiga poliser som finns i insatsstyrkan. Det är därför väldigt viktigt att dessa kan användas inte bara mot mc-brottsligheten utan även mot t.ex. narkotikabrottslighet, bankrån osv. Jag ser alltså en lösning och en öppning i att det kommer att bli en möjlighet. När det gäller buggning sade jag att jag personligen har börjat bli mer öppen för det. Det är självklart viktigt att det noggrant övervägs, och jag vill än en gång poängtera vikten av att buggningen om den skulle införas kopplas till en förbättrad demokratisk insyn och kontroll. För mig är det ett mycket allvarligt brott att hota vittnen så att de inte vågar vittna i rätten. Det kan aldrig anses som ett ringa brott. För hot mot vittnen som gör att de inte vågar vittna i domstol måste straffpåföljden självklart alltid vara fängelse. Jag hoppas att justitieministern menar det också, men hennes förklaring var litet otydlig när det gäller om det fortfarande skall vara ett ringa brott och kunna ge böter. Om man genom hot gör så att någon inte vågar vittna måste det ses som allvarligt! Till sist har jag erfarit att man i Finland nu vräker klubbar från kommunala fastigheter. Det är en möjlighet som skulle kunna användas även i Sverige. Jag menar att vi skall ifrågasätta lämpligheten i att kommunala lokaler hyrs ut till outlaw-grupper.